Fru talman! Jag välkomnar statsrådets påpekande om vikten av att arbeta för ett barnvänligt arbetsliv, om man får sammanfatta förslagen så. Ordförandeskapet i EU är förstås väldigt viktigt. I extradebatten om barnkonventionen och asylsökande barn 1998 sade statsrådet Maj-Inger Klingvall att hon skulle driva frågan om att styra gemensam migrations och asylpolitik inom EU mot större hänsyn till principen om barnets bästa. Vidare sade hon att barnkonventionen och principen om barnet bästa ska föras in i ett EU-direktiv. Jag skulle vilja fråga barnministern vad som har hänt med de här två sakfrågorna. Statsrådet talade också om respekten för barn och barns och ungdomars inflytande, att man ska lyssna till barn och att de ska ha samma möjligheter. En sak som har bekymrat mig länge är att den skyddslagstiftning som gäller vuxna inte alltid gäller barn och ungdomar. Jag tänker särskilt på arbetsmiljölagstiftningen i skolan, på ungdomars möjligheter att delta i skyddsronder, påpeka felaktigheter och också ingå i de beslutandegrupper som finns i de sammanhangen samt reglerna mot sexuella trakasserier som inte gäller elever.
Fru talman! När det gäller det område som Lena Ek började med måste jag tyvärr avstå från att svara. Jag kan inte vara så konkret att jag kan säga exakt var den frågan ligger i processen. Det får jag komma tillbaka till i ett annat sammanhang, eller också får kanske Maj-Inger Klingvall själv komma tillbaka till det. När det gäller barns inflytande delar jag Lena Eks uppfattning om arbetsmiljöarbetet. Det pågår också ett arbete för att se över på vilket sätt arbetsmiljöområdet ska ändras så att elever får det inflytandet. Sedan finns det konkret ute i skolor arbete och olika projekt där barn och ungdomar deltar i arbetsmiljöarbetet. Jag delar också Lena Eks uppfattning när det gäller frågan om de sexuella trakasserierna. Också detta måste ges samma status när det gäller barn och ungdomar.
Fru talman! Det är väldigt besvärande när skyddsregler i lagstiftningen inte gäller därför att man inte definieras som arbetstagare. Det är där som det lagtekniska problemet ligger. Det måste man komma runt. Jag tycker att det är alldeles självklart att man ska kunna delta i arbetsmiljöarbete och att man också ska skyddas mot sexuella trakasserier på samma sätt som vuxna, dvs. de som är över 18 år. Sedan måste jag komma tillbaka till frågan om garantinivån i föräldraförsäkringen. I olika sammanhang under hösten och vintern har företrädare för alla de tre maktbärande partierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, sagt att detta är en viktig fråga och att man ska ta upp den i budgetförhandlingarna. Då undrar jag hur barnministern avser att driva den här frågan.
Fru talman! Jag behöver inte återkomma till diskussionen om lagstiftningen. Sedan är frågan hur man löser det och om det ska vara en särskild lagstiftning. När det gäller själva ingången och uppfattningen om hur det ska vara i verkligheten har vi samma uppfattning. När det gäller frågan om garantinivån har det under senare delen av hösten bedrivits ett arbete inom Socialdepartementet, och det pågår fortfarande, för att se på vilket sätt man skulle kunna närma sig frågan om den lägsta nivån i föräldraförsäkringen. I motioner finns det förslag om att höja det generella stödet. Det finns lite olika exempel på vad man vill höja till. Det finns också en del andra sätt att uppnå detta, inte minst när det gäller studenter, dvs. de som har en grund som kommer från ett annat håll. Vi kommer att återkomma till frågan i anslutning till budgetförslagen.
Fru talman! Jag delar Ingela Thaléns uppfattning att barn har det bra i Sverige i ett internationellt perspektiv. Det är just mot den bakgrunden som vi nu måste ha mod och råd att fokusera på de barn som har det sämst ställt. Jag delar också uppfattningen att det händer en rad bra saker just nu. Det är bra med det här barnpolitikområdet. Jag delar uppfattningen att generell välfärd och arbete är det viktigaste. Men jag måste återkomma till frågan om barnbidragen. Jag förstår nämligen inte Ingela Thaléns motiv för att avvisa detta att barnbidragshöjningen ska slå igenom för de mest utsatta barnfamiljerna också. Är det det gamla incitamentargumentet, eller finns det andra motiv till detta? Det kan nämligen inte vara rimligt att barn ska värderas olika i olika kommuner. Tanken med satsningen på barnfamiljer var ju att alla familjer skulle få ta del av den.
Fru talman! Som jag försökte säga i det korta replikskiftet - och problemet är naturligtvis att det inte är lättare att säga det i det här replikskiftet - är frågan inte så enkel som jag anser att Ingrid Burman gör den. Men jag ska försöka att svara kort igen. Principiellt kan vi aldrig utgå ifrån att varje gång vi gör generella insatser ska socialbidragsnormen indexeras uppåt som en princip. Det är inte rimligt. Då hamnar man hela tiden i en motsatsställning mellan de generella stöden och socialbidragen som är ett konsumtionsstöd och inte ett inkomststandardskydd. Detta är väldigt viktigt. Sedan anser jag att de kommuner som nu ska göra insatser, vilket ett antal kommuner redan har bestämt sig för, har en hel verktygslåda av möjligheter att underlätta för dessa familjer. Jag har nämnt några tidigare. Enligt min uppfattning kan kommunerna enligt § 6 i socialtjänstlagen justera försörjningsstödet. Det är inte så att vi därmed anser att vi lastar över frågan till kommunerna. Kommunerna har så många andra möjligheter att förstärka hushållskassan.
Fru talman! Jag delar Ingela Thaléns uppfattning att det inte är någon enkel fråga. Det handlar om tekniker och hur de slår. Men det svar jag hela tiden får från representanter för det socialdemokratiska partiet är att detta är önskvärt, men att kommunerna bör kunna ta ansvar för det. Resultatet av att resonera så är att det kommer att bli ojämlikt över landet. Mitt problem är att det i dag finns ett stort antal barnfamiljer som behöver få en ekonomisk förstärkning. Ett enkelt sätt är att man ser till att de får ta del av den här höjningen. Hur man sedan löser det tekniskt, om man lägger barnbidraget utanför så att det alltid kommer att slå igenom eller om man höjer normen just nu, kan diskuteras. Vi ska naturligtvis göra mycket annat som riktar sig till de här barnfamiljerna också.
Fru talman! Det snabbaste sättet att påverka de här hushållens ekonomi är att kommunerna fattar beslut nu. Ett antal kommuner har redan gjort det. Riksdagen har ställt sig bakom en socialtjänstförordning som har ett visst regelverk för att ta fram en ändrad norm. Det regelverket är betydligt otympligare än kommunernas möjligheter att påverka just de här hushållens inkomster med den arsenal av möjligheter som de har förutom att barnbidraget slår igenom. Det handlar om bostad, arbete och andra insatser för barn och familjer, förutom barnbidraget. Jag tycker att den vidare möjlighet som kommunernas socialtjänst har är betydligt effektivare. I övrigt anser jag att det är rimligt att barnbidragen slår igenom.
Fru talman! Först vill jag tacka Ingela Thalén för att hon tog upp barnsexturismen och barnprostitutionen som en viktig fråga inför EU-ordförandeskapet. Om det är något jag skulle vilja skicka med till nästa onsdag så är det att den frågan lyfts fram i parlamentet som en av de viktiga frågorna. Det här är något vi har fått med i de texter som har skrivits inför ordförandeskapet och jag är glad om den frågan får hög prioritet. I fråga om barnkonventionen delar vi naturligtvis uppfattningen att en del har hänt när det gäller talerätt. Vi har också fått en barnombudsman, osv. Jättebra! Men i Rädda Barnens bokslut när det gäller barnkonventionen står det så här: Barnkonventionen har under de tio första åren inte medverkat till att principen om varje barns lika värde har fått något genomslag vad gäller utjämning av levnadsvillkor mellan olika grupper av barn och andra grupper i samhället. Tvärtom har klyftorna vidgats och segregationen ökat. Barn i Sverige tillerkänns i realiteten inte lika värde. Jag skulle vilja höra en kommentar från Ingela Thalén till det bokslutet.
Fru talman! Det kan bli väldigt kort. Jag delar den slutsats som Rädda Barnen har beskrivit. Det är precis det som hela denna förmiddags diskussion egentligen har handlat om, även om vi har använt lite olika ingångar: Hur kan vi med våra olika politiska uppfattningar ändå nå det vi vill nå, att de kanske 80 000-85 000 barnfamiljerna får en bättre utgångspunkt och att barnen i de familjerna får bättre villkor? Sedan finns det naturligtvis barn som inte är så illa utsatta enbart av ekonomiska skäl men som också har berörts i tidigare debatter och som också behöver stöd. Men de kanske inte är ekonomiskt fattiga. Det finns naturligtvis fortfarande oerhört mycket att göra. Jag menar att den politik som jag mycket översiktligt har beskrivit kommer att innebära att vi också får större möjligheter att lyckas och få framgång med att nå alla barn.
Fru talman! I mitt första inlägg tog jag upp de frågor som jag trodde att statsrådet skulle ta upp, och det blev just de frågorna som togs upp som exempel på hur man skulle utjämna levnadsvillkoren. Det var maxtaxan, det var föräldraförsäkringen och det var barnbidraget. Men som jag då konstaterade kommer det inte de fattigaste barnen till del så att man på det sättet kan utjämna levnadsvillkoren mellan dem och de som har det bättre. Jag fick inte något bättre svar, tycker jag, i anförandet. Jag vidhåller alltså att regeringen väljer att göra nya reformer som inte kommer alla barn till del. Och det beklagar jag.
Fru talman! I det tidigare replikskiftet med Inger Davidson avstod jag från att kommentera röstfiskedebatten. Nu antyder Inger Davidson återigen det där, och jag tycker inte att det är särskilt snyggt. Det är ju naturligtvis inte på det sättet. Förutom att maxtaxan förbättrar barnfamiljernas hushållsekonomi har också synsättet kring maxtaxan en oerhört stor betydelse för marginaleffekter i alla mellaninkomster och i låga inkomster. Det är klart att det synsättet finns. Jag ser nu relationerna kring förvärvsinkomster och annat. Sedan vill jag säga en sak till när det gäller hushållen. Vi ser genom familjestödsutredningen nu över på vilket sätt kollisionerna sker. Vi ser över vad vi kan göra för att för familjer med riktigt låga inkomster undanröja de marginaleffekter som ju också finns där när det gäller de generella stöden och möjligheten att få ett ökat utbyte av en arbetsinsats för de ensamstående och för de lågavlönade familjerna med barn.
Fru talman! Jag har sagt det tidigare i den här kammaren. Berömmet när det gäller svensk förskola och barnomsorg handlar inte i rapporten om socialdemokratisk politik. Vad rapporten pekar på är att vi i Sverige volymmässigt och kvantitetsmässigt har en omfattande verksamhet. Och det är bra. Man pekar också i rapporterna på att det finns en respekt för barn i Sverige, som gör att vi här i kammaren har varit överens i många frågor och som även återspeglas i attityden i barnomsorgen. Och det är väl bra. Men det är inte något försvar för den socialdemokratiska politiken. Man tar inte upp den problematik som debatten handlar om, nämligen huruvida politiker eller föräldrar ska välja barnomsorg. Nu ska ju debatten handla om barnen. Jag har förut påpekat att här hoppar man nästan över den verksamhet som alltid berör barnen. Något nämnde statsrådet, och en sak som sades var att det behövs speciallärarresurser. Låt mig haka på det. Det är viktigt. Det är många barn som behöver extra stöd och annan pedagogik för att knäcka kunskapskoderna.
Fru talman! Jag ska erkänna att jag är inte är någon detaljkunskapare kring skolområdet. Jag är inte det. Det finns en risk för att jag snurrar in mig i formuleringar kring det som har att göra med rekrytering och annat. Men allmänt sett, Beatrice Ask, är det så att den resursförstärkning som är specialdestinerad till skolområdet under de kommande åren avser att förstärka skolan när det gäller kvalitet på olika kompetensområden. Det rör lärare, rekrytering av speciallärare, elevvård och läromedel. Det rör allt det som syftar till att förstärka kvaliteten just för barn och ungdomar i skolan. På de områden som har att göra med valfrihet har socialdemokraterna en mycket bestämd uppfattning: Valfriheten får inte förhindra barn i utsatta familjer att välja det som är bra för dem genom införandet av avgifter och annat.
Fru talman! Jag begär inte att statsrådet ska vara insatt i alla detaljer på skolområdet. Men regeringen skickar resurser, men ni har ju ingen annan uppfattning än att det ska vara fler vuxna i största allmänhet. Det är ett slags sysselsättningsprojekt skulle man kunna säga om man vill vara elak. Det problem som ändå antyddes i anförandet var att vi har för få specialpedagoger. Det är alldeles riktigt. Det är nästan ingen som vill utbilda sig till det, för det lönar sig inte. En erfaren utbildad lärare kan inte kosta på sig ytterligare en akademisk utbildning. Lönenivåerna är för låga, villkoren är för dåliga. Det gör att de barn som har specifika inlärningsproblem i dag i stor utsträckning får den hjälp de får från något slags barfotaspecialister. Det är elevassistenter utan någon som helst pedagogisk utbildning eller i bästa fall någon lärare som inte längre vill vara kvar som klassföreståndare och ha en hel klass utan som vill jobba med mindre grupper. Det här är, och det försökte jag säga i mitt anförande, en urholkning av utbildningens kvalitet som är mycket allvarlig om ambitionen är hög kvalitet i utbildningen för alla.
Fru talman! Jag vet inte om Beatrice Ask greppar över hela skolområdet. Det är naturligtvis så att vi ofta rör oss i lite olika delar, vilket inte innebär att vi inte ser helheten eftersom vi också kan läsa och ta del av rapporter. Jag tycker att Beatrice Ask målar upp en mörk bild av skolan som gör mig orolig. Jag talar också med lärare. Jag känner också specialutbildade lärare med specialinriktning på läs och skrivsvårigheter och annan typ av inlärningsproblem som tycker att de faktiskt har en ganska bra situation. Det som de är oroliga för är att de långsiktigt ska få tillräckligt mycket resurser för att upprätthålla sin förmåga och sina små grupper. Det är det jag pekar på. De resurserna kommer att tilldelas specialdestinerat till skolan. Sedan måste man naturligtvis inom ramen för det ansvar som Skolverket och skolorna har utveckla de olika behov som finns inom elevvård, inom undervisning och även när det gäller synen på lärarnas status och löneläge. Jag vill inte gå in i den diskussion som har att göra med förhandlingar. Det är klart att det är viktigt att lärarna får en säker roll i skolan.
Fru talman! Med intresse lyssnade jag på statsrådets anförande. Men jag saknade faktiskt en viktig del, och det är barns psykiska hälsa. Enligt mångåriga folkhälsorapporter ökar barns fysiska hälsa. Men den psykiska hälsan blir sämre. Barnpsykiatrikommittén gjorde, som jag ser det, ett väldigt bra jobb. Det är några år sedan man lämnade sitt betänkande till regeringen. Jag hade faktiskt hoppats att det hade kommit ett förslag med anledning av barnpsykiatrins betänkande. Men nu när jag fick förslaget i dag finns inte det med innan sommaren. Min fråga är: Anser Ingela Thalén att det behövs ett särskilt betänkande omkring barn och ungdomars psykiska hälsa i Sverige?
Fru talman! Jag kan inte riktigt svara på det, Chatrine Pålsson. Det är naturligtvis avhängigt av flera saker. Vi får samla ihop de förslag, konkreta inslag och handlingsplaner som är beslutade och de uppdrag som är lämnade med anledning av barnpsykiatrins utredning. En hel del av de förslagen omsätts nu undan för undan både i form av direkta program och annat. En väldigt viktig del är naturligtvis att barnpsykiatrin är ett prioriterat område i handlingsplanen och där avsätts också resurser. Familjesjukvårdsfrågorna tas upp i särskilda familjecenter. Socialstyrelsen ska ta fram nationella utvecklingsprogram när det gäller misshandel och sexuella övergrepp mot barn. Om man har betat av de konkreta förslagen, och finner att det därutöver finns behov av att följa upp barnpsykiatriförslagen är det möjligt att man ska återkomma. Men jag tror att man ska se till det som görs i praktisk konkret handling nu.
Fru talman! Det är väl bra att man försöker att ta förslag på lite olika sätt, men den nationella handlingsplanen berörde ju bara primärvården. Ett av våra stora problem när det gäller barnpsykiatri är ju faktiskt de barn som är bedömda för inläggning på barnpsykiatrisk klinik, dvs. den slutna vården. Där är köerna väldigt långa, tre fyra fem månader är ju inte ovanligt. De barn som man redan har bedömt behöver läggas in riskerar att bli mycket sämre. Jag menar att för ett barn som mår psykiskt dåligt är tiden oerhört viktig för att man ska nå resultat. Avser regeringen att ta tag i just den delen på ett tydligare sätt?
Fru talman! Handlingsplanen handlar ju inte bara om det som Chatrine Pålsson beskriver, utan också om samverkan mellan barn och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. Det handlar både om kommunoch landstingskommunala resurser. Jag delar uppfattningen att långa väntetider är ett hinder för goda resultat. Jag utgår ifrån att landstingsförbunden och landstingen följer upp den överenskommelse man har tecknat och att de insatser som nu görs när det gäller barnpsykiatrin inom ramen för handlingsplanen ska bidra till en förkortning av väntetiderna.
Fru talman! Föräldrar kan behöva olika typer av stöd för att klara sin uppgift. De har ju ändå det yttersta ansvaret för barnen. Vi har under ett antal år haft föräldrautbildning för föräldrar till små barn. Men det finns ett ordspråk som säger: Små barn, små problem. Stora barn, stora problem. Vi har under ett antal år föreslagit att man måste vidga föräldrautbildningen så att även tonårsföräldrar ska kunna få föräldrautbildning för att klara av de stora problem som kanske kommer. Jag skulle vilja höra statsrådets syn på att utvidga föräldrautbildningen till tonårsföräldrar.
Fru talman! Kerstin Heinemann har rätt. Det där ordspråket är nog inte bara gripet ur luften. Det är naturligtvis ett uttryck för generationers erfarenheter. Inom de olika insatser som bl.a. Folkhälsoinstitutet gör när man utvecklar metoder för att ta fram ett lokalt arbete finns naturligtvis ett intresse för att också arbeta med tonårsföräldraproblematiken. Men jag ska erkänna att vi inte har särskilt många modeller för tonårsföräldrar. Det är inte alltid därför att det inte erbjuds möjligheter att samlas kring problem som har att göra med tonårsföräldrar, utan det kanske också har att göra med tonårsföräldrarnas relation till sina ungdomar. Av egen erfarenhet vet jag att man inte alltid är så populär när man vill komma till skolan när man har tonårsbarn. Man är inte heller alltid så populär när man som förälder till barn i de högre åldrarna i fritidsverksamheten vill komma till fritids och försöka delta i samtal kring deras utveckling.
Fru talman! Jag förstår att statsrådet förstår vad jag menar. Vi har väl alla som föräldrar upplevt att det kan vara ganska jobbigt att hålla den där kontakten. Men det är ju just för att hjälpa barnen med relationen till föräldrarna som man behöver det här stödet. Jag tycker fortfarande att det skulle vara angeläget med någon typ av organiserad verksamhet dit föräldrar skulle kunna komma och tillsammans med andra föräldrar diskutera igenom problem.
Fru talman! I anslutning till uppföljningsarbetet kring barnkonventionen har vi en del stödverksamhet kring föräldrarollen via frivilligorganisationerna. Där har vi via bl.a. arvsfondsverksamhet bidragit till att utveckla en del projekt just när det gäller föräldrastöd. Det ska erkännas att det ofta har handlat om specialinriktningar och inte den bredare möjlighet som Kerstin Heinemann efterlyser. Jag är inte emot att man fortsätter diskussionen att skapa förutsättningar. Jag tror att frivilligorganisationerna är en väl så bra väg som barnavårdscentralen t.ex. Jag tror att man som förälder känner att man har passerat den relationen när barnen kommer upp i skolåldern. Då får man fokusera kring organisationer och skolans verksamhet. Där kan vi säkert göra mer, inte minst inom frivilligverksamheten.

Fru talman! Jag ser fram emot debatten den 24 januari. Det är synd att vår barnminister inte är med då. Som jag sade i mitt anförande räcker det inte med debatt. Det måste till konkreta åtgärder också. Det var just frågan om konkreta åtgärder som gjorde att jag skrev en motion på barnskrivelsen Här och nu. Det känns så viktigt med de konkreta åtgärderna, och det är dem jag egentligen vill arbeta för. Statsrådet nämner frivilliga insatser. Det är jättebra med frivilliga insatser. Men jag vill varna för att det inte är något som så småningom ska ersätta samhällets insatser.
Fru talman! Absolut inte. Men vi vet att när det gäller utsatta barn och ungdomar finns det ett regelverk. Det finns socialtjänst och olika stödinsatser som träder till när barn är utsatta. Sedan kan vi diskutera om de fungerar mindre väl, men det finns ändå ett uppdrag för samhället att sköta detta. De allra flesta barn hamnar faktiskt inte där särskilt snabbt. Många föräldrar behöver kanske samtal innan barnen av olika skäl blir fångade av någonting. Där är jag övertygad om att Unga Örnar, Rädda Barnen och andra organisationer med barn och ungdomsverksamhet kan bidra. Vi ser också på den projektverksamhet vi har att de bidrar mycket. Det gäller även handikapprörelsens olika verksamheter, där man har stöd för föräldrasamtal, inte minst för föräldrar till barn med funktionshinder.
Fru talman! Det är också lite ojämlikt med bidragen till frivilligorganisationerna. Det är naturligtvis bra att de finns, men de får inte bli någon ersättning. Hur var det med de konkreta åtgärderna?
Fru talman! De mest konkreta insatser samhället kan göra för att underlätta för alla, men särskilt för utsatta barn och ungdomar, är att se till att deras föräldrar får möjlighet att försörja sig och se till att de olika system vi har för att stötta och utjämna mellan familjer med barn och familjer utan barn samverkar. Det gör nu Familjestödsutredningen. Jag hoppas att de ska komma med bra förslag för att klara detta. Andra konkreta insatser nämndes tidigare i debatten. Där har jag ingen annan uppfattning än Kerstin-Maria Stalin. Vi ska ha en väl fungerande skola, det har jag också diskuterat med Beatrice Ask. Vi ska ha en bra musikskola, tillgång till simundervisning, bibliotek, avgiftsfri barnsjukvård och avgiftsfri folktandvård. Det är väldigt konkreta generella insatser för att ge bra uppväxtmöjligheter för barn och ungdomar.
Fru talman! Jag uppfattade att inte heller Ingela Thalén känner till att det finns gatubarn i Sverige. Jag kan hänvisa till en Göteborgstidning av den 7 januari, där det står att det i Malmö, som har socialdemokratisk ledning, finns alltfler barn bland stadens bostadslösa. På ett år ökade antalet från 217 till 318. Jag ger det bara som en upplysning. Jag undrar vad ministern har att säga om detta.
Fru talman! Definitionen "gatubarn" kan vara något vilseledande. Också jag har läst de här rapporterna, och jag vet att det finns barnfamiljer som tillfälligt och kanske ibland för länge inte har haft en egen bostad. Det kan bero på en separation eller på något annat som har inträffat i familjen. En sådan situation ska vi inte ha. Barnfamiljer ska ha tillgång till en bostad så snabbt som möjligt. Jag tycker också att alla människor ska ha rätt till en bostad. Det finns som bekant lite olika vägar för att nå dit, men barnfamiljer ska ha tillgång till en bostad. Ibland måste man skapa en lösning för en kortare tid, men barnfamiljer ska ha en bostad.
Fru talman! Jag tackar för den upplysningen. Jag vill med anledning av ministerns anförande också ställa en fråga angående småbarnsföräldrarnas och även barnens stress och jäkt. Jag undrar om ministern har någon tanke om att ge dem hjälp i hemmet. Ministern sade att vi ska ha ett barnvänligt arbetsliv, men finns det möjligheter att få ett barnvänligt hem där man i stället för att laga mat, stryka och städa kan ägna tid åt barnen? Kan det finnas möjlighet att i någon form få hemnära tjänster för barnfamiljer?
Fru talman! Jag vet inte om hemmet blir barnvänligare av att man får hushållsnära tjänster. Jag tillhör den generation som har tvättat och strukit kläder och städat hemmet tillsammans med barnen. Jag har ibland t.o.m. tvingat barnen att tvätta sina kläder. Hushållsnära tjänster är en fråga för sig. Jag anser inte att man för närvarande ska införa sänkt moms enbart på hushållsnära tjänster. Det vill jag säga om det var kärnfrågan i Berit Adolfssons inlägg.
Fru talman! Statsrådet Ingela Thalén inledde med att framhålla att hon var glad över att vi nu har ett politikområde för barn. Jag är lite frågande till det. Jag är rädd för att detta på något sätt isolerar barnen från det övriga samhället - från familjen, från arbetslivet och från ekonomin. När det gäller ekonomin vill jag peka på att statsministern i gårdagens debatt tog upp att barnbidragen och beräkningsgrunden för socialbidragen inte höjs i takt. Han uppmanade kommunerna att själva klara detta. Jag vänder mig särskilt mot förklaringen att en ökad generell välfärd skulle ge en högre grad av oberoende. Min fråga till statsrådet är: Innefattar inte generell välfärd också makten över vardagen och barnens rätt att få den undervisning och barnomsorg som är bäst för dem?
Fru talman! Med barnpolitik syftade jag i min inledning på ett politikområde för att förverkliga barnkonventionen. Till skillnad från tidigare har barnkonventionen och därmed barnpolitiken lyft fram barnet som individ på ett sätt som vi inte förut har gjort. Det är kanske barnkonventionens alldeles unika verktyg. När det gäller makt över vardagen tycker jag att det är alldeles självklart att generell välfärd ska syfta till att den enskilda människan får makt över sin egen livssituation. Det är också avsikten. Vi har funnit att olika stödformer - underhållsbidrag, barnbidrag och bostadsbidrag - kolliderar och skapar marginaleffekter för familjer med låga inkomster, och vi ser över den frågan. Jag räknar med att få ett förslag under februari.
Fru talman! Jag tar tacksamt emot informationen att makten över vardagen ingår i den generella välfärden. Jag hoppas att jag får möjlighet att vid något tillfälle när vi har mer tid på oss fortsätta att diskutera det här med statsrådet. Statsrådet kan ju inte vara med nästa vecka. Jag vill ställa ännu en kort fråga. Ingela Thalén gick i sitt anförande in på den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso och sjukvård och tog upp de 9 miljarder kronorna. Detta tillhör inte direkt statsrådets ansvarsområde, men eftersom det berördes vill jag fråga: Varför säger regeringen och socialdemokraterna nej till att i den planen medge att barn ska få ha barnläkare som husläkare? Vi har i dag få allmänläkare ute i den öppna vården, och de är inte specialutbildade för barnsjukvård. Varför då inte ge barnen rätt till den allra bästa hälsooch sjukvården?
Fru talman! Jag är inte riktigt säker på att jag förstår vad som är bakgrunden till det som Cristina Husmark Pehrsson säger. Utgångspunkten för handlingsplanen är just att barn ska få tillgång till den bästa vården. En del av planen handlar om att man ska bygga upp familjemedicinska centrum där man ska se såväl till barns och ungdomars som till hela familjens hälso och sjukvård. Jag vet att det inte finns tillräckligt många barnläkare för en full utbyggnad av bl.a. barnavårdscentraler, men att det i sjukvårdsplanen skulle förbjudas att barn skulle få tillgång till barnläkare känner jag inte riktigt igen.

Fru talman! Efter det att jag anmälde mig till den här debatten har flera tidningar haft artikelserier under rubriken Barn i Sverige. Det föranleder mig att ställa frågan hur det är att vara barn i ett land där socialdemokratisk politik har satt sina spår. Jag talar nu inte om pengar utan om inställning, lite sofistikerat uttryckt vad som rör sig i huvudet på människor. Nej, jag hävdar att barn inte har det bra i välfärdens förlovade land. Alltför många barn har det alltför dåligt. Barn i Sverige har inte tillgång till sina föräldrar. Barn i Sverige kan inte kräva att deras behov blir tillgodosedda. Barn i Sverige har dåligt rättsskydd om det inte värnas av deras föräldrar. Vi kan drömma om system som är så perfekta att ingen behöver vara god, sade en gång T.S. Eliot. Vi är nu nästan där. Vi har ett system där föräldrar inte avkrävs ansvar för de barn som de har satt till världen, ett system som hindrar människor från att mogna, ett system där kollektiv välfärd är viktigare än individens välfärd, ett system där sociala myndigheter med alla sina tusentals anställda inte lyckas hjälpa den som har det svårt, ett system där barn och vuxna många gånger är rädda för och om de så kan undviker den s.k. socialen. De offentliga systemen, hur de än förändras, räcker inte till för samhällets olycksbarn när man konsekvent har utplånat det civila samhällets och den enskilda individens ansvar för sig själv och för andra. Då blir det så här. Då nöjer man sig liksom statsministern i går med att det finns kollektiv välfärd, vad det nu är. De enskilda människorna får inte den hjälp som de behöver, och utsatta barn får det definitivt inte. Det räcker inte med pengar. Det är inställningen till familjen och barnen som behöver ändras. Varför finns det ingen plats för barn i unga människors liv? Varför är det så svårt att vara barn i Sverige i dag? Varför är det så svårt att vara förälder? När naturens klocka ringer, när det känns som att det fattas något i livet, när man känner att man vill finnas till för någon, för ett barn, sviker den socialdemokratiska politiken. Man ges inte möjligheter att vårda och fostra sitt eget barn. Som kristen leder det kristna budskapet och den kristna etiken mig i mitt dagliga arbete. En stark symbol i Bibeln är barnet som frälsare. Jag är ingen teolog utan en vanlig troende och ifrågasättande kristen. Jag tror att budskapet till oss människor är att barnet frälser oss från vår egen egoism. Därav begreppet frälsaren. I Sverige fungerar inte detta budskap eftersom man inte tillåts att växa och bli stor i sin föräldraroll. Barnkonventionen, Barnombudsmannen och utredningar av olika slag talar om barnens behov, senast utredningen Omhändertagen: Samhällets ansvar för utsatta barn och unga, som jag har ögnat igenom. Barnens behov står inte högt i kurs i Sveriges offentliga välfärdssystem. Barns behov är inte att som ettåringar skiljas från sina föräldrar och vara i offentlig omsorg. Barns behov är inte att föräldrarna flyttar ifrån dem. Barns behov är inte att pendla i skytteltrafik mellan två hem. Det är samhällets och de vuxnas behov som tillfredsställs, inte barnens. Många föräldrar abdikerar och godtar tacksamt att samhället tar över. I internationella enkäter har man frågat barn om trygghet. Det visar sig att i Sverige känner sig barn mindre trygga än barn i utvecklingsländer. Är inte det en nesa för Sverige? Nu har vi inte ministern här. Har ni socialdemokrater någonsin frågat er varför det finns 190 000 barn som växer upp i familjer där våld förekommer? Är det välfärd? 150 000 barn växer upp där missbruk förekommer. Är det välfärd? 200 000 barn lever i fattiga familjer. Är det välfärd? 200 000 barn lever tillsammans med sina sjuka föräldrar. Är det välfärd? Nu finns det risk att dessa barn ingår i de olika siffrorna så att man inte kan lägga ihop dem. Men dessa undersökningar gäller inte barn över 12 år. Det finns säkert mycket stora mörkertal utöver de siffrorna. Det finns familjer som inte vågar vända sig till socialen. Det kan bero på att man i pressen ofta får läsa att lagen inte följs där. Jag har därför i en motion föreslagit en översyn och uppföljning av socialtjänstens arbetsmetoder. Så t.ex. säger en rapport som heter Barnavårdsutredningar - en kunskapsöversikt att kunskapen om hur utsatta barn ska skyddas är dålig. Rapporten ger en dyster bild av forskning om barnavårdsutredningar. Högst hälften av fallen där barn misstänks fara illa anmäls till myndigheterna. Dock är det uppskattningsvis 100 000 barn som utreds av socialtjänsten varje år, och vart femte barn återkommer för ny utredning. Är inte det upprörande? Vi vet så lite om de insatser som man gör och som får långtgående konsekvenser för människor. Det pågår en uppföljning på vuxna i Stockholm som någon gång som barn har fått hjälp av socialtjänsten med sociala insatser. Av dem har sju av tio vid något tillfälle placerats utanför hemmet. Det som uppmärksammas mest, misshandel och sexuella övergrepp, anser man är det minsta problemet. Betydligt vanligare är att utredningar beror på missbruk och psykiska problem hos föräldrar och även barn, liksom svåra relationsproblem, omogna föräldrar och allmän vanvård. Barnavårdsutredningar rör i hög grad fattiga och marginaliserade familjer som ensamstående föräldrar, invandrare, arbetslösa och socialbidragstagare. Frågan är om man inte gör ont värre. Man vet inte säkert vilka konsekvenser socialtjänstens beslut har. Nya arbetsmetoder har införts utan vetenskapliga utvärderingar. Man har heller inte statistik över anmälningar, utredningar och åtgärder. Då är det omöjligt att jämföra och följa utvecklingen om hur det går för utsatta barn, om denna grupp har ökat och vilken nytta eller kanske skada som sociala myndigheters beslut har åsamkat dessa barn. Vårdpersonal har i utredningen Vilsebarn i välfärdsland själva tillstått att det finns exempel på hur föräldrar förminskas och förnedras och att socialtjänsten tar felbeslut med svåra konsekvenser för barn. Nu finns det barn som behöver väldigt stor hjälp. Det är de utsatta barn som jag har intresserat mig speciellt för som bor i familjer med missbruk eller psykisk sjukdom. Dessa barn far väldigt illa. De är osynliga i samhället. Den grupp människor som själva är fångade i missbruk och psykisk sjukdom saknar självförtroende, vilja och framtidstro, och de kan vara känslomässigt avtrubbade. Detta till trots lämnas barnen i deras vård. Många sådana barn har inte någon i hela världen att lita på. Fru talman! Den ska risas som risas bör, Socialdemokraterna och dess stödpartier.

Fru talman! I ett tidigare inlägg replikerade jag på Inger Davidson och kritiserade den förvanskade bild av Sverige som hon försökte ge i debatten om barnens situation. När jag nu hör Berit Adolfsson blir jag ännu mer skrämd över vilka bilder man målar upp över barns situation. Jag kommer naturligtvis att ta del av protokollet som skrivs. Jag frågar mig: Är detta verkligen moderaternas bild av barnens situation i Sverige? Jag kan inte tänka mig att övriga moderater i denna kammare ställer upp på den bild som Berit Adolfsson målar upp utifrån sitt, som hon påstår, kristna tänkande över barnens situation i Sverige av i dag.
Fru talman! Detta är min erfarenhet av samhället i dag. Jag har mycket nära erfarenhet. Det är inte alla, politiker eller andra, som känner till saker och ting. Det som jag har tagit fram är till stor del ur rapporter, tidningsartiklar och andra saker som är offentliga. Jag har pekat på dem. Sammantaget ser det ut att vara en förskräcklig bild. Jag menar att detta är en förändring av det budskap och den instinkt som människor har. De vill ta hand om sina barn, och det får de inte.
Fru talman! Som förälder till barn och som aktivt arbetande i olika barnorganisationer följer jag naturligtvis också situationen. Det är märkligt att vi kan komma fram till så fruktansvärt olika bilder av barns situation. Jag vill inte påstå att allt är väl. Vi har fått beskrivningar i denna kammare av situationen och hur det ser ut i dag, och allt är inte väl. Vi har mycket kvar att göra. Men den nidbild som jag vill påstå att Berit Adolfsson målar upp stämmer inte med situationen i Sverige av i dag.
Fru talman! Det kan diskuteras om det är en nidbild. Men det är vad som händer i socialdemokraternas Sverige, där man har haft makten under hela 1900-talet. Någon måste säga till någon gång att det är socialdemokraterna som bär ansvaret.
Fru talman! Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta över den totala svartmålning som Berit Adolfsson här gör. Det finns flera andra moderater som faktiskt har sagt att det också finns bra saker i Sverige. Det Berit Adolfsson nu säger är att det är totalt obarnvänligt i Sverige. Det är möjligt att de internationella institutionerna, OECD, Unicef, osv. har fel enligt moderaterna. Det kan ju vara så. Men vi har på många områden visat att Sverige ligger i topp och att de allra flesta barnen har det bra i Sverige. Det är vi inte nöjda med. Vi ska självklart göra allt för att alla barn ska ha det bra i Sverige. Berit Adolfsson säger att det finns för många socialsekreterare, eller menar att det finns för många inom socialen. Finns det alltså för många socialsekreterare som inte tar hand om de mest utsatta? När blev egentligen fattigdomen som värst för barnfamiljer i Sverige?
Fru talman! Jag har inte sagt att det finns för många. Jag säger att alla de som finns ändå inte kan hjälpa dem som behöver hjälp. Det är vad jag har märkt. Barnen togs från föräldrarna och föräldrarna från barnen av makarna Myrdal, anser jag, som på 30-talet i sitt arbete öppet visade förakt för föräldraskapet. Deras politiska barnbarn spinner vidare på det temat, och människorna ser det inte förrän det är för sent. Det är min uppfattning.
Fru talman! Om vi läser de rapporter som finns och välfärdsbokslutet, där man har gjort en väldigt noggrann genomgång av hur det såg ut under besparingsperioderna, visar det sig att fattigdomen ökade mest under 1992 och 1993 därför att arbetslösheten ökade som mest då. Det skedde under Berit Adolfssons partis ledning. Ni hade makt att försöka göra någonting åt barnfamiljerna då, vilket ni tydligen inte gjorde. Var förbjuder socialdemokraterna föräldrarna att växa, som Berit Adolfsson påstår här? Jag ser inget sådant förbud i det. Berit Adolfsson säger att det är fel att barnen får resa mellan föräldrarna. Är det så att Berit Adolfsson vill förbjuda föräldrar att skiljas, eller vill Berit Adolfsson förbjuda barn att träffa båda sina föräldrar?
Fru talman! Mitt påpekande är att det inte är barnens behov som tillfredsställs med detta. Det är det jag vill säga. Nu gör frågeställaren samma fel som barnen i skolan gör när de kommer hem med dåliga betyg och säger att det finns några som är ännu sämre. Vi är inte ännu sämre, men vi hann inte göra så mycket åt problemen.

Fru talman! I Sverige bor i dag runt 1,9 miljoner barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. De flesta barn lever under goda omständigheter. Men som vi har hört har flera rapporter lämnats under senare tid som allvarligt indikerar att många barn och deras familjer, och då inte minst ensamstående föräldrar med barn, är 90-talets förlorare ekonomiskt och socialt. Det finns en rad materiella förklaringar till detta. En mycket viktig faktor är den höga arbetslösheten under stora delar av 90-talet, som kraftigt påverkade hushållens ekonomiska situation. En annan parallell orsak till försämrad ekonomi för framför allt barnfamiljer är försämrade ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemen och ökade kvalifikationskrav för t.ex. bostadsbidrag under dessa år. Samtidigt har också kommunsektorn genomgått en ekonomisk kris, vilket bl.a. lett till markant höjda avgifter på en rad områden. Den andel av t.ex. barnomsorgskostnaderna som täcks av föräldrarna har under perioden 1990-1998 ökat från 10 till 17 % som ett riksgenomsnitt. Det innebär självklart avsevärt ökade utgifter för barnfamiljerna. Det blev inte så att alla fick bära bördorna lika under 90-talets krisår, även om det sades så ibland i debatten. Ensamstående föräldrar, invandrarfamiljer och ungdomar fick bära de tyngsta bördorna. Det har slagits fast bl.a. i välfärdsbokslutet. För de mest utsatta - bl.a. för många ensamstående föräldrar med barn - finns tydliga tecken på att den bekymmersamma situationen permanentats och att de sociala klyftorna växer i samhället. För Vänsterpartiet är detta oacceptabelt. Åtgärder måste vidtas som minskar klyftorna och som innebär förstärkt stöd till barnen och deras familjer - inte minst till de ensamstående föräldrarna med barn. Det finns förhoppningsvis här i kammaren en bred enighet om att alla barn ska ha lika möjligheter och förutsättningar, men många barn upplever djupt in i märgen att det inte stämmer. När marginalerna i hemmet krymper, som de gjort för alltför många barnfamiljer, är det ofta kostnader för fritid och semester som får stå tillbaka, även om dessa kostnader är blygsamma. Då får många barn när de jämför sig med jämnåriga uppleva att talet om lika förutsättningar inte alls stämmer med verkligheten. Så slår klassklyftorna obarmhärtigt redan från barnaåren. Den dåliga ekonomin påverkar också ofta relationerna inom familjen. Många barn får tydligt känna av de vuxnas oro och stress över hur de ska klara uppehället. Nu finns det andra möjligheter. Nu är de ekonomiska förutsättningarna betydligt bättre, och vi står inför viktiga vägval i det politiska arbetet. En möjlig väg är att målmedvetet laga revorna i den generella välfärden, förstärka och bygga ut socialförsäkringar och trygghetssystem och ge förutsättningar för bättre barnomsorg och skola. En annan väg är att i stället satsa på skattesänkningar, ytterligare urgröpning av generell välfärd och privatisering av offentlig sektor. För oss i Vänsterpartiet är det självklart att det är detta första alternativ som gäller när vi formulerar våra förslag. Vi gör det inte minst mot bakgrund av den situation som många barn och deras familjer hamnat i under 90-talet och som alltför många fortfarande lever kvar i. Vi har här flera gånger hört om studien från Socialhögskolan i Lund, som hade sin utgångspunkt i familjernas bostadssociala förhållanden. Man konstaterar att de 150 000 barn som lever i fattiga familjer får sämre förutsättningar vid livets start än sina jämnåriga, trots att föräldrarna gör allt för att sätta barnens behov i främsta rummet. En annan rapport som också har berörts här är rapporten från Kommittén mot barnmisshandel. Man har kommit fram till det glädjande resultatet att barnmisshandeln tycks minska totalt i landet. Men det finns ett viktigt konstaterande, och det är att barn till föräldrar med låg inkomst löper en förhöjd risk att bli misshandlade. Vanmakt och stress ökar när de ekonomiska marginalerna inte finns, och det finns ofta med i bilden just vid barnmisshandel. Det sambandet utgör enligt min mening ett starkt motiv för en social reformpolitik som särskilt gynnar de fattigaste barnfamiljerna. Därutöver krävs självklart andra stödåtgärder i familjer där barnmisshandel förekommer, men ekonomisk trygghet är en viktig grund. Fru talman! Det finns en rad grupper av barn som kan sägas vara särskilt utsatta. Flera har nämnts under debatten i dag. Jag ska också nämna en sådana grupp, utan att därmed glömma andra grupper. Jag vill ändå nämna barn till psykiskt sjuka föräldrar. Det finns fortfarande betydande kunskapsluckor när det gäller hur situationen ser ut sammantaget i landet. Sådana kunskaper är naturligtvis avgörande för att man ska kunna nå barnen med adekvata insatser. Det är många barn det handlar om; det vet vi. Man beräknar att mellan 20 och 30 % av de psykiskt sjuka har barn i åldrarna 0-18 år. Barnen får alltför ofta ta ett alldeles för stort ansvar, och föräldrarnas sjukdom medför ibland bristande omsorgsförmåga. Barnen löper en förhöjd risk att själva drabbas av psykisk ohälsa och annan psykosocial problematik. Det krävs en god samverkan mellan psykiatri och socialtjänst för att man tidigt ska kunna uppmärksamma dessa barn. Det krävs också bättre kunskaper bland berörda personalgrupper. Nu håller ett program på att utarbetas för att öka kunskapsutvecklingen i socialtjänsten. Det kan vara ett bra första steg. Men det finns anledning att noga följa utvecklingen när det gäller dessa barn. Fru talman! Jag har i mitt anförande betonat vikten av ett arbete som är ägnat att stärka den generella välfärden och som särskilt måste rikta in sig på de ekonomiskt och socialt mest utsatta barnfamiljerna. Att barnbidragen nu åter höjs är en satsning som verkar i rätt riktning, men tyvärr når den inte alla. Den når inte, som vi har hört, de barn och barnfamiljer som allra främst behöver den, nämligen dem som uppbär socialbidrag. Några kommuner i landet har visserligen beslutat låta höjningen slå igenom vid socialbidragsberäkningen, men det är orimligt att inte det sker samlat över landet. Vänsterpartiet kommer att arbeta för en lösning på denna mycket tydliga rättvisefråga. Det är en fråga om trovärdighet inför de barn och barnfamiljer som har minst marginaler.

Fru talman! Vi har ett gemensamt intresse i barn till missbrukare och sjuka föräldrar. Jag undrar om Rolf Olsson har någon insikt i barn och ungdomspsykiatrins svårigheter och möjligheter att hjälpa barnen.
Fru talman! Jag har en del insikter i detta. Jag kan säga att jag har arbetat som socialarbetare i mer än 20 år, så jag har naturligtvis i arbetet med barnfamiljer samverkat just med barn och ungdomspsykiatrin. Jag vet att det där finns en del problem med köer och med bristande resurser. Jag hoppas att man kommer att börja förbättra detta i samband med de vårdmiljarder som satsas. Det gäller de 9 miljarder som vi tog beslut om i samband med budgeten. Det finns också beskrivet i handlingsplanen. Inriktningen ska ju inte minst vara på barn och ungdomspsykiatrin. Så jag har gott hopp om att det kommer att ske förbättringar när det gäller barn och ungdomspsykiatrin.
Fru talman! Eftersom Rolf Olsson tillhör stödpartierna hoppas jag att han arbetar hårt med denna fråga. Ett litet barn på t.ex. 4 år ska inte behöva vänta två år, hälften av sin levnad, för att få hjälp av barnoch ungdomspsykiatrin och under den tiden vara instängt mellan hemmets fyra väggar med en människa som inte kan ta vara på sig själv. En annan sak är att tingsrätterna nu begär utredningar hos barn och ungdomspsykiatrin när man inte kan bestämma hos vilken förälder barnen ska vara. Är det något som Rolf Olsson känner till? Det är i så fall också ett sätt att fördröja det här när det gäller både de barn vars föräldrar ska skiljas och de barn som behöver den här absoluta vården.
Fru talman! Jag tror att de här satsningarna kommer att märkas i form av förbättrade möjligheter för de drabbade barnen ute på de barn och ungdomspsykiatriska mottagningarna. Det är jag rätt säker på. Det handlar också om samverkan med vuxenpsykiatrin och socialtjänsten. Helt avgörande är ju en bred generell satsning på välfärdspolitik, en social reformpolitik, nu när de ekonomiska förutsättningarna ges. Även om det naturligtvis finns individuella förklaringar tror jag att t.ex. barn till psykiskt sjuka föräldrar, som själva löper förhöjd risk att bli sjuka, har en oerhört stor nytta av en samlad välfärdspolitik, och den driver vi. Men jag är inte säker på att moderaternas politik med skattesänkningar och privatiseringar är den rätta medicinen för de här barnen. Det är jag skeptisk till.

Fru talman! "Barns och ungdomars möjligheter" är en utmanande rubrik på den här delen av den allmänpolitiska debatten. Jag har valt att fästa uppmärksamheten på de mest utsatta barnens möjligheter. Det är trots allt de barnen som bäst behöver samhällets stödåtgärder. I gårdagens Expressen kunde vi på första sidan läsa att drottning Silvia föreslår att man ska spärra Internet för barn. Anledningen är att pedofiler och barn alltmer knyter kontakt över Internet. Man tror att ungefär 2 000 barn är inblandade i bilderna och att det tillkommer två nya barn varje vecka som inte tidigare har varit kända. Rapporter till Rädda Barnen om barnpornografi på Internet har i det närmaste fyrdubblats under 1999 i förhållande till föregående år. Rädda Barnen säger: Under åren 1997 och 1998 fick vi sammanlagt 320 tips, under 1999 över 700 tips. Rädda Barnen har indikationer på att det har förekommit s.k. webcasts vars huvudsakliga syfte har varit att visa sexuella övergrepp mot barn. Det är övergrepp som helt enkelt visas i realtid. De begås någonstans i världen och läggs ut på nätet i samma stund. Tekniken är enkel och billig och används ofta för konferens-TV över nätet. Polisen saknar, och det gäller inte bara i Sverige, nödvändiga resurser för att möta problemet. Fru talman! Kära vänner! Detta är larmklockor som vi måste ta till oss. Det är oacceptabelt med barn som kränks, utnyttjas och förnedras. Jag förutsätter att vi alla försöker hitta lösningar på detta problem. Vi var många som var glada i den här kammaren när vi äntligen kunde fatta beslut om förbud mot barnpornografiska bilder; det gäller även innehav. Vi kommer ihåg att ikraftträdandet var den 1 januari 1999 efter flera års diskuterande. Och nu kommer den nya tekniken och drar med sig detta fasansfulla för våra barn. Det handlar då om att vi, trots att Internet och den nya tekniken är positiv, ser till att det skapas regler som befriar våra barn från detta. Fru talman! I morgonens nyhetssändning på en av 20 % förra året jämfört med året innan. Detta är allvarliga siffror. Hur ska det gå för de barn som ringer till BRIS och ber om att få hjälp? Det är små människor som kanske har lidit ganska länge innan de bestämmer sig för att ringa. Jag tänker på barns psykiska hälsa som blir allt sämre av olika skäl. Jag tror att klimatet, den kultur som börjar växa fram i det svenska samhället, är en av orsakerna. Tyvärr säger jag att det är så. "Ensam är stark" har börjat bli honnörsord. Barnen är på något sätt inte egna medborgare, utan de blir slagträ i olika debatter. Familjerna förvägras att ordna den barnomsorg som passar dem bäst. Samhället pläderar för en likriktning av barnomsorgen. Fru talman! Den här ideologiska debatten kanske är den viktigaste i dag. Jag tänker på barn som drabbas av sorg. Det är kanske en förälder som dör. Vad får dessa barn för automatisk hjälp i dagens samhälle? Fru talman! Jag kanske skäms lite över att säga att hjälpen i princip är av ekonomisk karaktär. Det finns ett bra skyddsnät ekonomiskt. Det är jag glad för. Man kan få en överförmyndare hemma i kommunen, men dennes uppgift är enbart att bevaka de ekonomiska intressena för barnet. Det är kanske dags för oss att plädera för att en stödperson eller en stödfamilj är ännu viktigare för det här barnet. Den efterlevande föräldern kanske inte har möjlighet att riktigt se hur barnen mår när de har förlorat en förälder. Jag ställer den här frågan till oss därför att så mycket i det svenska samhället utgår från materiella värden och allt mindre utgår från icke materiella värden. Hur mår våra kära flyktingbarn i Sverige i dag, som väntar och väntar för att få veta om de ska få stanna. Ett barn acklimatiserar sig ganska fort. Barn sitter och väntar i en förläggning på besked, och i dag kan det dröja upp till tre år. Fru talman! Jag tycker inte att detta är förenligt med FN:s barnkonvention. FN:s barnkonvention omfattar också dessa barn. Vi kanske skulle säga att de ska behöva vänta max ett år. Det är också lång tid, men jag är medveten om att det är svåra processer som ligger bakom. Man måste göra avvägningar. Hur har våra barn det i dag som har de dolda handikappen, handikappen som inte syns? Det är så lätt att tro att det som inte syns inte finns. Får de barn som har ett hav av oro och ångest inombords, barn som har DAMP, tillräckliga resurser? Barn till missbrukande föräldrar och psykiskt sjuka föräldrar har några av er berört. Jag ska inte göra det. Men, fru talman, det jag tror är utgångspunkten och det som avgör hur vi ska lösa alla de här problemen är att vi inser att alla dessa utsatta barn behöver ett särskilt stöd för att över huvud taget ha möjlighet till ett värdigt liv. Det andra jag tror att vi kan vara överens om är att tidiga ingripanden och agerande är A och O. Ett barn som får vänta får alltid en sämre situation. Låt oss se dessa barn som den allra viktigaste gruppen att prioritera för att de ska få ett värdigt liv.
Fru talman! Jag satt på mitt arbetsrum och hörde Chatrine Pålsson tala mycket varmt om de utsatta barnen. Varför är kristdemokraterna inte beredda att ta de politiska konsekvenserna av det? I höstas var ni ensamma om att gå ihop med moderaterna om att säga nej till att barn till arbetslösa får plats i barnomsorgen och förskolan. Det förvånar mig väldigt mycket mot bakgrund av de många varma ord som
Fru talman! Vi tycker att de som känner sina barn bäst är föräldrarna. Jag vet inte att partiet har sagt nej till att de ska få ha möjlighet till en plats, men man kanske ska utgå lite grann från att de ska komma överens om detta och att de ska ha möjligheten. Vi har pläderat för den öppna förskolan. Vi har sagt att det är familjens behov som ska styra och ingenting annat. Men det handlar också väldigt mycket om hur man värderar föräldrarna. Jag tycker fortfarande att föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv.
Fru talman! Vi tycker alla att föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv. Det är inte det den här frågan handlar om. Den handlar inte heller om något obligatorium för föräldrarna. Den handlar om föräldrarnas rätt att när de är arbetslösa få en barnomsorgsplats till sina barn. I Örebro har vi tittat närmare på effekterna av rätten för arbetslösa att få plats i barnomsorgen. Det visar sig att det i de stora miljonprogramsområdena, med många barn som har svårigheter med t.ex. svenskan, kan handla om hundratals barn som behöver plats. I andra områden, med många villor, med föräldrar med goda ekonomiska förutsättningar, handlar det om enstaka barn. Det är de utsatta barnen som ni inte är beredda att göra en ekonomisk insats för och ge en rättighet. Det är skamligt, Chatrine Pålsson. Ni står ensamma med Moderaterna i det ställningstagandet. Centern och Folkpartiet följer samarbetspartierna.
Fru talman! Dessvärre är det väl så, Inger Lundberg, att vi inte är överens om att föräldrarna och hemmet är det bästa för barnen. I så fall skulle ju Inger Lundberg och socialdemokraterna acceptera att familjen får bestämma hur man vill ordna sin barnomsorg, om man vill ordna den i det egna hemmet, genom föräldrakooperativ eller på annat sätt. Men eftersom man vill ha en likriktning - där man nu också vill införa en maxtaxa - och de familjer som väljer en annorlunda barnomsorgsform, som passar familjen bäst, blir utan ekonomiskt stöd, kan det i varje fall inte för Inger Lundberg vara så att föräldrarna är de viktigaste personerna för barnen.

Fru talman! Barn mellan tre och åtta år tillbringar Det är just barn och medierna som jag tänker ägna ett par minuter åt under den allmänpolitiska debatten, när vi riksdagsledamöter fritt får välja ämnen att sätta upp på den politiska agendan. Barn i Sverige dricker i dag mer cocacola än mjölk. Gör de det för att det är hälsosamt? Nej, de gör det därför att reklam fungerar även på barn. Med den massiva barnreklam som Coca-Cola satt in och som vi kan se på TV 3 och TV 5 och faktiskt ibland också på TV 4, fast de inte får sända reklam riktad till barn, vet alla barn i Sverige nu att också jultomten dricker cocacola. Det här sätter sina alldeles tydliga spår i konsumtionen. Självklart på någon annans bekostnad. I det här fallet mjölkens. Men borde inte föräldrar veta bättre? Ja, den frågan slutar jag aldrig att ställa mig. I Sverige är det förbjudet att rikta reklam till barn under tolv år. Men om ett TV-bolag sänder från ett annat land är det det landets lagstiftning som gäller. Norden är lite speciellt i sin syn på barn och barns utveckling i relation till övriga europeiska länder. Vi har en barnpsykologisk tradition där vi vill skydda små barn mot kommersiellt utnyttjande. Hur vi ska lyckas hålla kvar den positionen beror på hur vi lyckas informera, utbilda och debattera med våra samarbetsländer. Ska vi lyckas med det måste ju frågans status höjas, befintlig forskning få stöd och riktade resurser sättas in. I februari bjuder Sverige på ett seminarium om barn i det nya medielandskapet. Miljöpartiet menar att det är ett gott initiativ som måste följas upp. Fru talman! Enligt Barnbarometern har inte treåttaåringars TV-tittande ökat de senaste åren, men det har förskjutits till mer video än TV-tittande.

Men videogram som hyrs ut behöver inte förhandsgranskas och har därför inte heller någon åldersgräns. Det vore högst rimligt att kräva åldersgränser på alla videogram. Miljöpartiet menar att åldersgränsen för när du kan anses mogen att se vuxenfilm och video borde höjas till 18 år. Det tycker även Biografbyråns anställda, de som vill avskaffa sig själva. Barn mellan tre och åtta år minskar kontinuerligt sitt läsande. År 1984 läste barnen 48 minuter per dag och 1999 var det 23 minuter. Läsfrämjande insatser till trots är det en negativ trend och den är icke bruten. Vi hade ett public service-seminarium häromdagen här i riksdagen. En av dem i panelen som företrädde de kommersiella intressena sade att bilden är magisk. Jag håller med. Men den mest magiska bilden är den bild du skapar själv när du läser. Att utveckla sitt inre bildspråk är något som aldrig kan ersättas med yttre bilder. Tvärtom kan alltför mycket pådyvlade färdiga bilder trubba av det egna inre skapandet. Det leder till likriktning och enfald. För att ta upp kampen mot de kommersiella krafterna som i dag styr världens barns bilder och likriktar dem vill vi i Miljöpartiet sänka bokmomsen till 6 %. Vi tror att det är en viktig politisk markering för att visa vuxna att vi tycker att läsandet är viktigt och att det är de vuxna som är förebilderna för sina barn. Barn gör inte det vi säger, de gör det vi gör. Fru talman! Flickor mellan tre och åtta år tittar oftare på TV under en längre tid. Detta faktum synes extra allvarligt då forskare har påvisat att flickor som ser mycket på TV får minskat självförtroende, medan pojkar som ser mycket på TV får stärkt självförtroende. Våldsskildringsrådet har belyst jämställdheten i de vanligaste spelfilmerna under några år och säger att de mest populära filmerna har populära manliga hjältar. Kvinnliga stjärnor lyser till stor del med sin frånvaro. De finns i biroller. Det finns en påtaglig brist på kvinnor i huvudroller. Huvudkonceptet är två män i konflikt och våldsam upplösning. Amerikanska filmer dominerar fortfarande kraftigt - 71 % på bio och 84 % på video. Bland de tio mest sedda filmerna finns endast en kvinna i huvudrollen, och vi vet alla att det är Julia Roberts. Påfallande många kvinnliga biroller är besatta med extremt unga kvinnor, vilket är en klar förändring sedan den gamla Hollywoodfilmens dagar med starka, erfarna kvinnor med karaktär i huvudrollen. Extra ekonomiska satsningar från riksdagens sida börjar ge utslag i mer produktion av svensk film. Miljöpartiet menar att fortsatta ekonomiska satsningar är viktiga från samhällets sida, men att vi också måste följa upp jämställdhetsmålet i produktionen. I amerikanska medier pågår ständigt en debatt om hur alla de våldsamma filmerna påverkar barn och ungas beteende. Det är inte så svårt att förstå i ett land där det går att läsa på en vägskylt uppmaningen att inte skjuta från vägen. Även på politisk nivå uppmanas TV-bolagen att sanera sitt våldsamma utbud. Miljöpartiet skulle önska att den svenska kulturministern visar lite mer pondus i frågan innan vi får liknande vägskyltar även i Sverige. Det finns mycket forskning på området att anknyta till. Nordicom har gjort en sammanställning av den mest aktuella forskningen just nu. Miljöpartiet vill ge Nordicom ekonomisk trygghet att fortsätta sin internationellt erkänt högt kvalificerade verksamhet, och vi vill arbeta mot att Nordiska rådet vill göra Nordicom till ett projekt i budgeten. Fru talman! 77 % av 3-8-åringarna har tillgång till datorer i hemmen i dag. Datorerna har en allt större betydelse även i de små barnens vardag. Här går det att undra lite grann över dataspelens utveckling. Det finns bra och pedagogiska dataspel, men mycket är ren dynga. Vi skulle önska att branschen tog ett större ansvar, att branschen införde åldersregler för dataspelen och att branschen ser till att åldersreglerna verkligen följs. Sist vill jag och Miljöpartiet påstå att hela den massiva mediala verkligheten som barn lever i i dag ökar klyftan mellan flickor och pojkar, undergräver jämställdhetssträvanden och ger felaktiga bilder av vad som krävs av en människa för att leva tillsammans med andra människor i ett socialt tryggt samhälle.

Fru talman! Först vill jag säga att jag tycker att det är bra att vi samlar barns möjligheter i ett område. Det kan ge ett bra avstamp för att just förebygga segregation, klassklyftor, våld och missbruk. Det kanske också kan lyfta blicken internationellt för att se hur vi kan stödja barn runt Östersjön och i fattigare länder. Det är något vi måste göra på alla sätt. Barn är ingen enhetlig grupp. Förskolebarnet lever under andra förutsättningar än tonåringen. Flickorna lever i en annan situation än pojkar. Barn och unga i storstaden lever under andra villkor än barn i glesbygd. Hälsan är fortfarande ett socialt betingat villkor, och villkoren är inte lika. Barn som lever under gynnsamma sociala och ekonomiska förhållanden har en bättre hälsa i nästan alla avseenden är dem som har mer missgynnade uppväxtvillkor. De allra flesta barn och unga i Sverige har ett gott liv, särskilt i förhållande till andra länder. Det har vi debatterat under förmiddagen. De har vuxna som bryr sig, de har en rik fritid och vardag där de för det mesta upplever att de bemöts med respekt för sina rättigheter. Levnadsvillkoren är generellt goda. Ingela Thalén nämnde tidigare bl.a. utmärkelserna från OECD. De lovorden var så starka att de internationella utredarna själva ville ha sina egna barn i den svenska förskolan. Det ska vi naturligtvis vara stolta över. Men välfärden har sprickor. Under 90-talet ökade klyftorna. Alla barn och unga växer inte upp under samma gynnsamma förhållanden. Många barnfamiljer har det oerhört svårt att få ekonomin att gå ihop, inte minst ensamstående. Har de dessutom deltidsjobb inom handeln eller vården är det tufft att få det att räcka till hyra, mat, kläder och fritidsaktiviteter. Det kan gälla småbarnsföräldrar men också tonårsföräldrar. Barnfamiljernas ekonomi har urholkats, och deras ekonomiska situation har försämrats. Alltför många har hamnat i fattigdomsfällan. De mest dramatiska förändringarna skedde mellan åren 1992 och 1993, då andelen barn med arbetslösa föräldrar fördubblades. Dessutom är det dyra och påfrestande barnomsorgskostnader för barnfamiljerna. Det skiljer mycket mellan kommunerna i hur höga avgifter de tar ut. Åtminstone denna orättvisa kommer den efterlängtade maxtaxan och de fortsatta höjningarna av barnbidragen att avhjälpa. Under en fyraårsperiod - vi har diskuterat detta flera gånger under förmiddagen Det är en viktig reform för alla barnfamiljer. Jag förutsätter att kommunerna ser till att barnbidragshöjningen kommer alla barn till del, även de som har det sämst. Låt mig ta ett exempel med barn och ungdomsförbundet Unga Örnar. Många av våra barn och ungdomsledare inom Unga Örnar möter varje vecka barn som har det svårt. Unga Örnar har 25 000 medlemmar och nästan lika många, 20 000, barn och ungdomar som finns med i den öppna verksamheten på bl.a. fritidsgårdar. Det finns en uppgivenhet hos dem som har det sämst ekonomiskt. Det är därför Unga Örnar kräver att kommunerna omedelbart ändrar sina beslut. Barnbidraget är generellt och ska komma barnen till godo. Bakgrunden till barnbidragshöjningen är, liksom andra familjepolitiska reformer, att alla barnfamiljer ska ha möjlighet till ett rikt liv där barnen får goda möjligheter att utvecklas. Men det finns en annan viktig fråga som också skulle stärka barnfamiljernas ekonomi, nämligen att se till att barn är barn tills de är 18 år. Det har FN:s barnkonvention slagit fast. Vi i Sverige har etablerat, diskuterat och antagit barnkonventionen på ett mycket bra sätt. Men när det gäller att se barn som barn tills de är 18 år, har vi inte nått ända fram. Jag tänker närmast på studiebidraget. Studiebidraget betalas inte ut under sommarmånaderna. Det är mycket kämpigt för familjer med tonåringar som plötsligt ska klara sig utan bidrag. Tonåringar är inte billiga i drift. Det är definitivt inte alla 16 och 17-åringar som kan skaffa sig ett sommarjobb. Det borde vara möjligt, nu med goda tider framför oss, att klara även en sådan reform. Det tänker jag jobba med framöver inom mitt parti. Det viktigaste sättet att bekämpa fattigdomen är arbete åt alla, men vi måste också jobba för en kortare arbetstid. Det var synd att vi föll på målsnöret med det första steget i höstas. En annan positiv reform är den allmänna förskolan, som genomförs stegvis. Barn till arbetslösa ska få rätt till förskoleplats. Barn som just har fått ett syskon ska få chansen att få träffa sina förskolekompisar några timmar om dagen. Det är också den efterlängtade maxtaxan. Ingen ska behöva betala mer än 3 % av inkomsten för första barnet på dagis. Det är också bra att kommuner som väljer att införa maxtaxan får extra kvalitetspengar. Nästa steg är den allmänna förskolan för 4-5 åringar. Det är bra för alla barn. Oavsett vilken barnomsorgsform man har valt, t.ex. att vara hemma, är det bra att barnen får träffa sina blivande skolkompisar i förskolan. Även utbyggnaden av föräldrapenningen och ytterligare en pappamånad är bra. Det har ett värde för alla familjer. Fru talman! Jag tänkte också hinna beröra skolan och föreningslivet. Vi har på många olika sätt debatterat och antagit FN:s barnkonvention. Vi går vidare med det, inte minst genom barnskrivelsen nästa vecka. I barnkonventionen står det att ingen får diskrimineras och att barn ska sättas i främsta rummet. Det står att barn ska ha rätt att framföra sin mening. Barn och ungdomar ska kunna påverka sin egen situation genom demokrati, inflytande och engagemang inom de områden som berör dem, som fritidsaktiviteter, skola och en trygg och säker skolväg. Unga Örnars rapport Dela lika redovisar den största undersökning bland barn som har gjorts på mycket länge. Där visar det sig att barnen inte är helt nöjda med skolan, även om de är nöjda med sin uppväxt. Just när det gäller skolan är det många som känner att de inte får sina behov tillgodosedda. Det finns uppenbara brister på ett antal skolor i kommunerna. Här finns det stora möjligheter att ändra på skevheterna med hjälp av sådana resurser som fler vuxna i skolan. Det kan vara elevassistenter, psykologer, kuratorer, fritidspersonal eller lärare - det avgör kommunerna själva. Jag vill ge en extra uppmaning till att också ge föreningslivet möjlighet att komma in i skolan. Det är oerhört viktigt med föreningslivet och den demokratiska skolning som föreningslivet kan ge. Det behövs fler ledare inom föreningslivet.

Fru talman! Här har det pratats mycket om barnens villkor i Sverige på olika sätt. Jag tänkte ge en annan vinkling och prata om de barn som inte finns ännu, nämligen de ofödda barnen. Det är ett problem inte bara i Sverige utan i hela västvärlden att det föds allt färre barn. Vi vet att de senaste fem åren har antalet barn per kvinna minskat ganska kraftigt. Statistiken visar att det skett en minskning från 2,1 barn till 1,5. Så torr och precis är statistiken, som oroar oss politiker och forskare i Sverige som ser framtida problem i detta. Vi brukar säga: Vem ska ta hand om oss när vi blir gamla? Det är en fråga som man verkligen kan fundera på. Vi frågar oss också - jag gör det - varför utvecklingen har gått dithän att barn inte längre är självklara i en relation. I varje fall skjuter man upp tidpunkten för det första barnet ganska länge, och därmed kommer det andra barnet ganska sent, om det över huvud taget blir något andra barn. Detta må vara ett nationellt problem på sikt, men jag väljer att i första hand tycka att det är märkligt att vi har ett samhälle som inte välkomnar och stimulerar barnafödande rent allmänt. Fru talman! Jag blev inspirerad till detta anförande strax före juluppehållet då vi diskuterade den allmänna förskolan men framför allt maxtaxan på dagis. I den debatten hävdade statsrådet Wärnersson att det minsann skulle bli fart på barnafödandet. Avgifter på dagis skulle få fler att välja att skaffa barn. Den billigare avgiften för höginkomsttagare skulle minsann få trenden att vända. Så är det naturligtvis inte. Barn skaffar man sig av kärlek till varandra. Barn vill man ha därför att man längtar efter barn. Men då får inte hindren upplevas som för stora. Det är vad vi ser hända just nu. Att kvinnor väntar med att skaffa barn har många olika orsaker, men den avgjort största orsaken bekräftas i en Sifomätning också strax före jul. Här berättas att nio av tio i åldersgruppen 18-29 år anger stress som orsak till att man är tveksam inför att skaffa barn. För gruppen 30-49 år är siffran 81 %. Det är alltså en väldigt stark markering av att stressen är den är den avgörande faktorn för att man inte skaffar barn. Sedan tillkommer ändrade livsmönster rent allmänt, att man väljer att leva singelliv. Ekonomin uppges naturligtvis också som ett stort hinder. Jag återkommer till det. Men framför allt pekar man på att stressen i tillvaron är den viktigaste orsaken. Stressen minskar tiden tillsammans. Kärleken ges inte det utrymme som den kräver. Fru talman! Är det då så konstigt att det blir som det blir? Nej, jag tycker inte det. Här har vi ett läge där både man och kvinna i regel jobbar heltid för att få hushållsekonomin att gå ihop - ofta mer än heltid dessutom. Många pendlar till och från jobbet. De par som ännu inte har skaffat barn ser den enorma stressen på tunnelbanan eller bussarna och ser de svettiga pannorna hos föräldrarna som är på väg till dagis och som på eftermiddagen hämtar ungarna, för att senare på kvällen kanske skjutsa äldre syskon till fotbollsträning eller vad det är fråga om. Då tittar de på varandra och funderar om de verkligen orkar med det här - det verkar jobbigt att skaffa barn - och så avvaktar de. Trötta par orkar inte med varandra, och än mindre orkar de med barn. Så ser det ut. Fru talman! Maxtaxa och höjda bidrag i olika former löser naturligtvis inte detta. Stressen som det innebär att försöka räcka till finns fortfarande. För mig ligger ansvaret på ett helt annat plan, fru talman. Bara mer tid för kärlek och samvaro mellan vuxna ger förutsättningar för fler barn. Det är ganska naturligt, eller hur? Bara mer tid för de egna barnen ger förutsättningar för ytterligare barn. Det direkt barnfientliga samhälle som vi ser, dagis för alla till trots, kan aldrig få människor att satsa på fler barn. Bara om vi ger kärleken och relationerna mellan parter och mellan föräldrar och barn mer plats och mer tid kommer barnafödandet att öka. Svenska Dagbladet i detta ämne före jul. Han säger så här: Människor har stora svårigheter att få livspusslet att gå ihop. Nu måste statsråden bidra med konkreta lösningar. Nordh har rätt i sin första analys. Barn upplevs komplicera tillvaron. Tyvärr landar Nordh ändå på att det är större och fler bidrag som ska få trenden att vända. Statsrådens stressgrupp, med Ingela Thalén i spetsen, förväntas komma med begåvade förslag i den här riktningen. Av det här har vi naturligtvis inte sett någonting ännu. Den skåpmaten, med ytterligare bidragsregler och nivåer, fungerar inte. Möjligen kunde något lämpligt statsråd ta sig an titeln kärleksminister, fru talman, med särskilt uppdrag att ge kärleken en chans genom att skapa mer tid och större frihet att njuta av varandra och umgås med de små och stora barnen. Kan vi föreslå en minister för djurskydd borde en kärleksminister också få plats. Vi får se vad Göran Persson hittar på. Självfallet kan inga ministrar i världen - tack och lov - skapa ömhet mellan människor, men alla ministrar måste naturligtvis förstå att alla familjer borde kunna leva på sina samlade inkomster med en sådan marginal att tiden för kärleken räcker till. Den tiden ska man själv kunna arbeta ihop, prioritera och värdera som viktig. I mitt Sverige vill jag se ett samhälle där statens åtaganden och utrymme krymper avsevärt, till förmån för den enskilde. Man skulle kunna säga att en förutsättning för kärleken och barnen är att staten och politikerna drar sig undan till förmån för den lilla familjen. Bara så skapas det utrymme och de friheter som krävs. Familjens livsval måste kunna ske vid köksbordet och inte vara beroende av politiska beslut, som vi hör pratas om här i kammaren, i den utsträckning som vi ser. Valfrihet i vardagen, att kunna leva på sin inkomst med marginal, att ha ett arbete - allt detta ger livsutrymme som stimulerar människor att se varandra, att ta ansvar, att känna glädje och kärlek. Först då, fru talman, kommer våra unga familjer att välja barnen.
Fru talman! Jag hörde återigen de insmygande orden om det barnfientliga samhället. Flera moderater har nämnt det i dag. Det är möjligt att Unicef, OECD m.fl., som har gett Sverige internationella utmärkelser för att barn här generellt sett har det bra jämfört med i andra länder, har fel. Jag tycker att det är bra att vi har fått utmärkelserna, och vi ska vara glada och stolta över det. Men vi ska inte vara nöjda, för det finns många barn som inte har det bra. Anders Sjölund nämner att föräldrarna jobbar alldeles för länge och stressar för mycket. Då undrar jag: Är Moderaterna för kortare arbetstid? Det skulle vara intressant att veta det. Sedan kan vi skämta till det lite och säga att vi är oroade över att barnafödandet har minskat. Men det allra sista nu är att vi har fått tecken på att det har vänt - alltså i samband med att vi lovade ut maxtaxan!
Fru talman! Jag är inte så säker på att våra unga, kärleksfulla par studerar kammarens arbete så tydligt att man genast går hem och funderar på detta med maxtaxan. Jag tror inte att det är på det sättet. Det är utmärkt att vi har en bättre situation i Sverige än i andra länder. Det är bra. Men jag konstaterar samtidigt att det finns stora brister. Vi har ju hört under hela förmiddagen att det finns många familjer som faktiskt lever i misär, och där barnen far väldigt illa. Så jag är inte nöjd med detta. Det här med kortare arbetstid är en fråga som är viktig. Jag är för kortare arbetstid. Men jag är inte för att vi fattar beslut här. Det måste var och en bestämma; hur jag vill lägga upp min vardag, min livscykel. Det kan inte vara politiker som ska ange detta. Först och främst gäller det att man har ett arbete att gå till. Det är självklart det viktigaste. Men det gäller också att man har en sådan inkomst efter beskattning att man själv kan spara pengar, lägga undan på hög, och sedan använda dem när det passar den egna familjen. Det kan inte politiker avgöra.
Fru talman! Jag tror faktiskt inte heller att det händer något precis när man går ut och lovar maxtaxa. Vi delar den uppfattningen. Jag tror att det handlar om det sammantagna, att man har en barnvänlig politik som den vi nu lyckas föra i Sverige med höjda barnbidrag, med att ge skolan något bättre förutsättningar - eftersom det finns uppenbara brister på ett antal skolor - och med att se till att vi har en trygghet hos familjerna och att man har ett arbete som man kan vara ledig från och komma tillbaka till efter sin föräldraledighet. Jag tror att det sammantaget gör att man känner sig så trygg att man säger: Ja, nu är vi beredda att skaffa barn. Det tycker jag är positivt i
Fru talman! Det är viktigt att vi får upp barnafödandet. Jag tror att det är det. Det måste vara så. Ligger det på under två minskar ju befolkningen. Tack och lov är invandringen hygglig på det sättet att den håller uppe de här siffrorna. För mig är det så att valfriheten är oerhört viktig. Jag tror att det är den viktigaste faktorn också för familjen. Det visar undersökningarna. Man vill faktiskt kunna disponera sin egen tid på ett annat sätt. Man anger stressen som den viktigaste faktorn. Vi har ingen barnvänlig politik i den meningen att barnfamiljerna är beroende av politiska beslut. Nu hävdar man att 100 kr i barnbidrag är den viktigaste faktorn för att det ska kunna fungera. Men är det verkligen på det sättet? Måste vi inte sträva efter ett samhälle där de allra flesta ska kunna leva på sina inkomster? Självklart ska vi ha ett system som stöttar de människor som är i kris. Det är statens absoluta uppgift. Men merparten, den absoluta merparten av folket, ska kunna leva på sina inkomster.

Fru talman! Moderaterna hävdar att fler poliser och längre straff är den enda lösningen på kriminaliteten. Vi kan varken skydda oss från brott genom att enbart straffa brottslingar hårdare eller genom att öka risken för att de ska åka fast. I längden är det inte heller en framkomlig väg att låta polisen vaka över alla laglydiga medborgare. Det bästa sättet att skydda oss från brott är att motarbeta orsakerna till att brott begås. Jag tror att de flesta brott begås när människor känner sig inmålade i ett hörn och när de lagliga vägar som samhället rekommenderar inte framstår som en möjlig lösning på deras problem. Det kan gälla om man har skulder, är arbetslös, lever på socialbidrag och inte har hittat en laglig väg att skaffa sig pengar. Det kan också gälla om man har relationsproblem och saknar språk och inlevelseförmåga. Då kan våld till slut bli den enda utvägen. Det bästa sättet att motverka brottslighet är som jag ser det därför att skapa ett samhälle där människor är fria och starka och har många valmöjligheter. Grunden för detta, fru talman, läggs i barndomen och ungdomen. Barn som växer upp med trygghet, självförtroende och möjlighet att förverkliga sina drömmar blir också goda medborgare. Alla familjer räcker inte till för att ge detta fullt ut under barnens hela uppväxt. Kommunala verksamheter syftar därför inte bara till att ge utbildning och barnpassning utan även till att ge stöd till barn och ungdomar som behöver det under uppväxten. Moderaterna satsar inte på barn och ungdomar. I Stockholm ser vi tydligt hur de styrande moderaterna skär ned på verksamheter för barn och ungdom. I t.ex. Tensta, där jag bor, försvann parkleken Nydal. Eftersom jag går genom parken varje dag med min son har jag sett vilken stor betydelse den hade för barn och ungdomar i Tensta. Många kom till parken direkt efter skolan med sina läxor eftersom föräldrarna inte kunde svenska. I parken möttes alla oavsett språktillhörighet, och det gemensamma språket var svenska. Där fanns vuxna som både kunde hjälpa till med läxorna och på andra sätt tjäna som förebilder för barnen. Jag hävdar inte att polisen inte behöver mer resurser än den har i dag. Men jag tycker att det är cyniskt att som moderaterna gör ständigt kräva att mer av samhällets resurser ska användas till polis och rättsväsende samtidigt som de satsar allt mindre på barn och ungdomar, vilket jag tror är det bästa sättet att förebygga brottslighet på lång sikt.

Fru talman! Enligt Aktuellt i politiken talade brottsforskaren Jerzy Sarnecki inför den socialdemokratiska gruppen i höstas. Jag utgår från att Nalin Baksi var där och lyssnade vid detta tillfälle. Enligt citat från Aktuellt i politiken sade Jerzy Sarnecki: Brottsligheten är inte en biprodukt av brister i samhället. Stölderna ökar ju i takt med ökad välfärd. Med den syn som Nalin gav uttryck för nu utgår jag från att hon hade invändningar i samband med detta gruppmöte. Det skulle vara intressant att höra vilka invändningar hon hade och vilka slutsatser hon drog av Jerzy Sarneckis anförande.
Fru talman! Först vill jag bara säga att jag heter Nalin Pekgul. Jag var där och lyssnade. Det som är tydligt för mig efter alla de år som jag har jobbat med barn i Tensta, både med läxläsningen och på ett ungdomskafé, är att de barn som får hjälp och stöd klarar sig. De kommer vidare. De får också ett bättre liv. De barn som inte får det stödet och inte har den hjälpen hemma klarar sig inte. Jag har också sett de barn som faktiskt hamnat i kriminalitet, som just har stulit saker, som har gjort inbrott, som har ryckt väskor och allt möjligt. Jag har sett den skillnaden. Vad jag försöker säga är att det gäller att satsa i tid. Jag lyssnade på en kristdemokrat, tror jag att det var, under förmiddagen som sade att man måste sätta in resurserna i tid. Det är det jag menar. Bara man sätter in resurserna precis i början kommer inte de här barnen att utvecklas till de kriminella personer som de sedan blir. Sedan finns det också klara skillnader. Jag återkommer till det.
Fru talman! Det vi nu får höra innebär att de som får stöd klarar sig i dåliga tider. Men de klarar sig inte i goda tider. Då måste det finnas någon reflexion kring detta, och det är den jag är ute efter.
Fru talman! Jag skulle vilja svara mer ordentligt på den förra repliken. Visst, vi kan få det hur bra som helst i samhället ekonomiskt, men om det inte kommer just de barn som behöver det till del kommer det inte att hjälpa dem i deras liv. Det är det jag försöker säga med det här exemplet. Visst går det jättebra i Sverige. Men det är moderaterna som styr i Stockholm, och det är de som försämrar för barn och ungdomar. Barnen i Tensta får det inte bättre genom det ekonomiska läge som är i Sverige.

Fru talman! Barnen är det bästa vi har. Bortom vardagens mödor att få familjens ekonomi att gå ihop, att få tiden att räcka och att räcka till i alla våra roller så vet vi vad vi sätter först och vad vi tycker är viktigast av allt. Det förra århundradet blev barnens århundrade. Leken blev viktigare, synen på barns utveckling och förmåga förändrades. Men bilden av att barnet bara är en liten vuxen har tyvärr inte helt försvunnit. Barnet förväntas i varje fall anpassa sig helt till de vuxnas värld, även om vi erkänner att deras behov ofta är andra än våra. I dag finns det organisationer som ger röst åt barnen, och Hennes Majestät Drottningen verkar ofta aktivt och tydligt i barnens tjänst. Trots att vi dagligen får den ena rapporten värre än den andra om barns förhållanden så går det framåt, ofta mot det bättre. Man kan t.ex. notera att det för inte mer än ett par decennier sedan fortfarande gjordes t.ex. vissa medicinska ingrepp utan bedövning på barn. Men de rapporter vi får i dag är som sagt förskräckande. I går misshandlades en liten tioårig pojke på väg hem efter att han hade åkt skridskor. Gärningsmännen var andra barn, ett par år äldre. Den halvtimme som han genomled är ett övertydligt exempel på att mycket är fel i barnens värld. Det föds ca 100 000 barn per år i Sverige. Och statsministern har i stora propåer bett svenska folket att vara flitigare och att öka den siffran. Regeringen överväger t.o.m. att pressa landstingen att förändra reglerna för provrörsbefruktning och därigenom ge fler möjlighet att bli föräldrar. Men måste vi inte ställa oss frågan varför de som har möjlighet att få barn inte får fler? I Sverige får man inte barn. Det heter att vi skaffar barn. När barnet är ett år får mamman ett brev från försäkringskassan med information om den s.k. tvåochetthalvtårsregeln. Jag fick ett sådant brev för någon månad sedan, och rubriken var Vad tiden går fort. Vår lille Hugo är ett år, och nu vill systemet styra när lille Hugo ska få ett syskon. Om vi inte följer reglerna riskerar min familj och andra familjer i liknande situationer att få en mycket påtaglig ekonomisk reprimand. Sänkt sjukpenninggrundande inkomst kan försätta en vanlig familjs ekonomi i kris. Redan efter det första barnet är det många som får ekonomiska problem på grund av ersättningsnivån eller enkelt därför att kostnaderna har ökat mycket. Följden av systemet och de ärvda myrdalska tankegångarna är att det lilla barnet som inte kan berätta vad det vill, kanske ännu inte heller kan gå och stå ordentligt, ska tas om hand av några som det inte känner och i en stor grupp med andra barn. Möjligheterna att styra systemet är stora, ansåg dåvarande biträdande socialminister Maj-Inger Klingvall när hon i denna kammare i februari 1999 sade att systemet ger stora förutsättningar att leva familjeliv som man vill. Ja, om kan räkna och om man vill bråka med försäkringskassan om hur många dagar i veckan som man tar ut - tillräckligt antal för att kunna leva under det första året, men inte så många att man sedan inte kan dra ut på det på det sätt som man vill under de följande månaderna och kanske upp till ett och ett halvt år. För en student eller en ung kvinna som inte har haft förvärvsarbete är ju valet ännu mer groteskt. Alternativet är att leva på 60 kr per dag eller att inte få något barn alls. Familjens möjligheter att hitta andra vägar i systemet är få. Och de blir färre när regeringen väljer att satsa så mycket som 5 miljarder i den grovt styrande maxtaxan. Redan tidigare är bort emot 80 % av de familjepolitiska instrumenten mycket starkt styrande, enligt tidigare talman Ingegerd Troedssons förtjänstfulla familjepolitiska bok. Som vanligt i socialdemokraternas modeller så är det de som har stora plånböcker som får välja - möjlighet att välja att anlita dagis och följa systemet eller att välja bort systemet och hitta lösningar som familjen och dess barn vill ha. Den värld barn kommer till och deras första år är ingen rosaskimrande tillvaro. De barn som föds friska har egentligen en enorm kapacitet. De kan lära sig världens alla språk - så är hjärnan funtad. De är naturligt nyfikna och öppna. Alla föräldrar vet vilken oerhörd glädje en liten ettårig krabat sprider. Det är vi vuxna som ger barn livsläxor och bilder av livet som gör att en liten skridskoåkande tioåring kan bli misshandlad av jämnåriga när han är på väg hem. Det är inte en statlig uppgift att ge barnen värden, guidning och bekräftelse. Det är i familjen och de gemenskaper som finns runt familjen som den lilla människan utvecklas och får den trygghet och de värderingar som hon behöver för livet. Systemet kan antingen motverka att familjen får möjligheter att klara denna uppgift eller medverka till att familjen får dessa förutsättningar. I dag förhindrar systemet att familjen fyller sin funktion. Det är dags att lämna Myrdal bakom oss. Det är dags att tillåta den lilla gemenskapen, familjens solidaritet och sammanhållning. Utan solidaritet i det lilla och utan att familjens roll blir starkare kommer vi inte till rätta med de skräckrapporter som vi nu ofta får. De familjer som inte fungerar behöver starkt stöd från stat, kommun och olika gemenskaper i samhället. Barn har ju olika förutsättningar och är olika. Att systemet ska göra dem lika gör bara att ingen eller i vart fall få kommer att passa in. De som det går bra för går det bra för trots systemet, och de som det går dåligt för ställer systemet inte upp för. Ett mer barnvänligt samhälle måste också synliggöra de problem som barnen har. Var finns statistiken över köerna t.ex. i barnsjukvården runtom i landet? Rädda Barnen har vid flera tillfällen med hänvisning till barnkonventionen påpekat att vi brister i redovisning av barns villkor. Till och från får vi via medierna rapporter om barns hälsa. Barn börjar få s.k. vällevnadssjukdomar. De sitter stilla för mycket, och de har högt blodtryck. 50 % av alla barnen drabbas av allergier, och en fjärdedel av barnen får eksem. Barn med sjukdomar tvingas i många landsting som saknar vårdgaranti att vänta på operation under mycket lång tid. Tidigare i dag har diskussioner också förts här i kammaren om väntan på barnpsykiatrisk behandling. Alltfler barn diagnostiseras med bokstavssjukdomar, men behandlingarna släpar efter, och debatten om vad som är rätt och fel i dessa behandlingar är stor. Var är barnens perspektiv i denna vårdpolitik? Att ge vård i tid, med valfrihet och utifrån patienternas behov, måste även gälla barnen. Av de 100 000 barn som föds per år i Sverige kommer ungefär 10 000 att bli fysiskt misshandlade. 5 000 kommer att bli mobbade, och ungefär 5 000 lever med missbrukande föräldrar. Det finns ungefär 200 gömda flyktingbarn runtom i Sverige. Om den ekonomiska utvecklingen för barnfamiljer fortsätter på motsvarande sätt som under de senaste tio åren så kommer 20 nya barn per dag att leva i bidragsberoende familjer. Med det system som finns i familjepolitiken och med den värld barnen lever i är det inte konstigt att vi inte skaffar fler barn. Vi borde ha en politik som gör att vi vill få fler barn.

Fru talman! Jag skulle vilja tala om barns och ungdomars psykiska hälsa. Fortfarande är psykisk ohälsa något tabubelagt, och det märks också i samhällsdebatten. Det är inte självklart att söka hjälp när man behöver den, och det är inte ens självklart att man får denna hjälp. Detta kan få katastrofala följder, inte minst för barn och ungdomar. Bland barn och ungdomar är fysiska sjukdomar betydligt ovanligare än bland äldre människor. Däremot finns det väldigt många psykiska problem bland barn och unga. Ett exempel på detta är att den vanligaste dödsorsaken bland män i åldern 15-29 år är självmord. Och bland flickor i samma ålder är det en av de vanligaste orsakerna. En annan viktig orsak är anorexi som ju tyvärr skördar dödsoffer redan i tonåren. Många upplever ungdomstiden, och kanske framför allt tonårstiden, som den svåraste tiden i livet. Jag tror att man hade kunnat hjälpa huvuddelen av de destruktiva och utåtagerande ungdomar som bl.a. hamnar i brottslighet om man hade gått in på ett tidigare stadium. Hur mår då barn och ungdomar i Sverige om man ser på alla barn och ungdomar? Ja, majoriteten mår bra. De trivs i skolan, och de trivs hemma. Samtidigt har vi kunnat se en ökad polarisering, där många barn mår väldigt bra, men tyvärr mår en andel barn väldigt dåligt. Det har visat sig i bl.a. psykosomatiska besvär som huvudvärk, magont, muskelvärk. Jag skulle vilja räkna upp ett par oroväckande fakta som man har kommit fram till när man har undersökt hur skolelever mår. Man kan säga att tonåringar mår sämre i dag för tio-tolv år sedan. Flickor mår betydligt sämre än pojkar. Speciellt dåligt mår 15-åriga flickor. Var tredje har dåligt självförtroende. 60 % har funderat på att de inte vill leva längre. Var tredje har funderat på att göra sig illa. 15 % av alla ungdomar känner att de inte har någon vuxen att tala med. Då talar jag inte bara om skolan utan över huvud taget någon vuxen att prata med, inte ens föräldrar. Alltfler barn och ungdomar äter antidepressiva läkemedel. Det finns barn ända ned till fem års ålder som får utskrivet antidepressiva läkemedel. Ca 15 % av skolbarnen som mobbas. Skolverket har konstaterat att detta bl.a. beror på bristande kompetens från skola, kommun och de professionella grupper som kommer i kontakt med mobbning. Ytterligare ett problem är att varannan skolflicka har blivit sextrakasserad. Det är mest jämnåriga som är skyldiga till detta, men också några procent är lärare, vilket ofta upplevs som ännu jobbigare för flickorna. Sedan ökar köerna till barn och ungdomspsykiatrin. Man kan alltså inte ta emot alla. Nu är det inte så att ingenting görs, utan från både landsting, kommun och regering görs det mycket på det här området. T.ex. vill man stärka barnkompetensen för dem som jobbar med barn och ungdomar, göra en översyn av ungdomsmottagningarna, prioritera området barns och ungdomars psykiska hälsa i regeringens hälso och sjukvårdsplan. Man har även tagit initiativ till ett nationellt utvecklingsprogram om misshandel och sexövergrepp mot barn. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att återkommande mäta barns och ungdomars psykiska hälsa. Men det här räcker inte. Jag tror att mycket av det vi ser, många av de problem som finns, beror på nedskärningar. Det handlar om att kuratorer, skolsköterskor och annan vuxen personal utöver lärare har försvunnit. Det handlar om stress och press i samhället. Även barn lider när föräldrarna blir arbetslösa och har ekonomiska problem. Sedan har vi en grupp barn som har en speciell bakgrund med erfarenhet av krig och våld i sina hemländer. Ett normalt barn kan bli fullständigt förstört av att se sin familj skjutas till döds framför ögonen. De här barnen måste vi speciellt hjälpa i deras situation. Jag tror att det viktigaste i sammanhanget, utöver att klara av det akuta, dvs. att se till att barn och ungdomspsykiatrin minskar sina köer, är att fortsätta återupprättandet av det förebyggande arbetet. Mer vuxna i skolan, och då talar jag inte bara om lärare utan även om kuratorer och skolsköterskor, och inte minst arbetslösa. T.ex. äldre arbetslösa kunde fungera som stödpersoner i skolorna, speciellt för de barn som söker föräldrasubstitut om de haft en jobbig situation hemma. Sedan tror jag också att utbildningen måste bli bättre för alla som jobbar med barn och unga för att få bättre möjligheter att se de dåliga signalerna i tid. Redan på förskolan kan man ofta se vilka barn som riskerar att hamna i problem eller redan har problem. Då talar jag både om barnens egna psykiska problem och om problem hemma i form av våld, övergrepp, psykiskt sjuka föräldrar osv. Vi måste återupprätta ungdomarnas förtroende, både förtroendet för vuxna och skolan som de i dag uppger är lågt när det gäller att få hjälp med personliga problem och även deras eget självförtroende. Här har skolan en viktig roll att fylla. När det gäller t.ex. kuratorer är det oerhört viktigt att tystnadsplikten följs. Det räcker att ett rykte kommer ut att kuratorn har berättat för läraren vad som har sagts förlorar eleverna förtroendet. Det är väldigt viktigt att mobbningsoffret inte ska behöva flytta från skolan, utan problemet måste lösas på något annat sätt. Beträffande det egna självförtroendet måste man ta upp frågor kring grupptryck, könsroll och ideal, identitet, över huvud taget förtryckande attityder, för att stärka ungdomarna. Detta är några åtgärder som jag tror man måste jobba vidare med i framtiden för att hjälpa barn och unga. Jag tror att de psykiska problemen bland barn och unga är betydligt större än de fysiska och riskerar att få katastrofala konsekvenser både för de själva och för samhället om man inte börjar arbeta med det, tala mer om det och framför allt få bort det tabu som finns kring att tala om psykisk ohälsa på precis samma villkor som om fysisk ohälsa.

Fru talman! Det är väldigt bra åtgärder som Hillevi Larsson för fram. Men det är en skillnad mellan teori och praktik. Många av de åtgärder som Hillevi Larsson räknar upp är otroligt viktiga att genomföra, inte minst att bryta köer till barn och ungdomspsykiatrin men också jobba förebyggande för att slippa de här köerna. Det krävs ju handling. Sitter man i majoritetsställning har man möjligheter till konkret handling. Många av de åtgärder har vi efterlyst från Centerpartiet, t.ex. insatser med fler vuxna i skolan, att göra skolhälsovårdsinsatserna, som har krympts, vidare. Det är skrämmande att höra just det här om antidepressiva medel ned till fem års ålder. Här måste man naturligtvis skrida till handling, och det snabbt.
Fru talman! Det är inte så att ingenting görs. Jag räknade upp flera av de åtgärder som är på gång. Det här är väldigt mycket upp till enskilda kommuner och landsting. Landstingen har på senare tid börjat få upp ögonen för problemen inom barn och ungdomspsykiatrin. Men det är också fel att tro att det enbart handlar om resurser och pengar. Många gånger handlar det om att människor blir utbrända så att man får personalbrist. Låt oss ta situationen i Lund som exempel. Det är inte bara resursbrist det handlar om utan konflikter på arbetsplatser, utbrändhet som gör att man har tvingats låta hela barn och ungdomspsykiatriavdelningen ligga nere. Nu finns det tack och lov ambitioner att starta den igen, men det här är ett väldigt komplicerat problem. Jag tror att det dessutom är lite tråkigt om man tror att det kan lösas väldigt snabbt. Som jag sade beror det på nedskärningar på 90-talet. Jag håller med om att det är viktigt med den förebyggande barn och ungdomspsykiatrin. Det görs mycket, det behöver göras ännu mera.
Fru talman! Det är inte någonting som man bara gjort under senare år. Jag har varit aktiv i landstinget under ett antal år och jobbat mycket med förebyggande frågor när det gäller barns situation för att förhindra att det kommer så långt som till BUP-kliniken. Det behövs ju kompetens, och det behövs personal inom psykiatrin. Där råder det stora brister, men det är också ekonomiska brister i kommunerna. Det behövs fler vuxna i skolan. Det här är åtgärder som man måste kunna åtgärda på den här nivån, med insatser för att hjälpa bl.a. kommunerna.
Fru talman! Det görs redan stora insatser för att hjälpa kommunerna. Sedan är det upp till kommunerna hur de använder de här resurserna. Då tycker jag att det är önskvärt att man kan komma med rekommendationer t.ex. om att det är viktigt att alla barn i skolan har någon vuxen att prata med. När det gäller barn och ungdomspsykiatrin tror jag att det viktigaste är det förebyggande arbetet. När de väl kommit så långt att de hamnar inom slutenvården är det oerhört resurskrävande och jobbigt för dem att någonsin bli friska. Det kan handla om tio personer som kan ta hand om en enda ung människa. Sedan har regeringen tagit initiativ till att öka kompetensen, men grundläggande är också att unga människor söker sig till utbildningar. Att de vill jobba inom det här området i framtiden är också avgörande.

Fru talman! Regeringens kriminalpolitik de senaste snart sju åren har misslyckats med att förebygga brott, den har misslyckats med att utreda brott och den har misslyckats med att beivra brott. Men allvarligast ändå är kanske att regeringen misslyckats med att behålla unga människors respekt för domstolarna och lagen. I helgen rapporterade Ekot om hur åtalade tonåringar flinande och fnittrande satt av tiden i tingssalarna. Justitieministern brukar alltsomoftast - framför allt när det finns TV-kameror i närheten - försöka påskina att antalet poliser kommer att öka. Men det som är lätt att säga i TV är tydligen inte lika lätt att skriva i budgetpropositionen. Budgetanslagen för det innevarande året räcker inte för att utöka poliskåren med en enda polis. Regeringens politik kanske fungerar i TV-soffor, men den fungerar inte alls ute i den verklighet där medborgarna lever, för tvärtemot vad vissa s.k. experter försöker påskina ökar nämligen våldsbrottsligheten i Sverige. Och framför allt är det våld mot barn och ungdomar som står för ökningen. I den senaste brottsstatistiken avseende första kvartalet förra året slår BRÅ fast att antalet polisanmälda misshandelsbrott har ökat under i stort sett hela 90-talet både mot vuxna och mot barn. Det är misshandeln mot barn i åldrarna 7-14 år samt mot kvinnor som står för ökningen. Den första kategorin ökade med 20 %. Vidare kunde BRÅ konstatera att antalet rån har ökat sedan 1995, och ökade även under första kvartalet förra året, samt att våldsbrottsligheten stadigt ökat under 90-talet och numera uppgår till 13 % av den totala brottsligheten, jämfört med 7 % 1990. Det är en våldsökning som vi alla känner av, men som av regeringen och en del kriminologer brukar avfärdas som kvällstidningshysteri. Det är alltså i själva verket en högst påtaglig och statistiskt säkerställd utveckling. Under 90-talet har misshandelsbrotten blivit 20 000 fler. Denna ökning av våldet i samhället har regeringen valt att bemöta med färre poliser. Antalet poliser har blivit drygt 2 000 färre. Och de kvarvarande poliserna är fortfarande sysselsatta med den sorgliga Sisufosuppgiften att om och om igen gripa samma återfallsförbrytare. Särskilt sorgligt måste det kännas när återfallsbrottslingarna är så unga som de två tonåringar som misstänks för den grova misshandeln av en spärrvakt strax före jul. De misstänkta gärningsmännen har tidigare gjort sig skyldiga till ett antal våldsbrott. Den tidigare brottsligheten har resulterat i ett antal domar där påföljden bestämts till vård inom socialtjänsten. Meritlistan för den ene förskräcker: Juni i fjol: Skallade, sparkade och slog en person i ansiktet. Slog en 19-åring av utländsk härkomst, också i ansiktet. Påföljden blev, rätt gissat, vård inom socialtjänsten. Som sagt är det en förskräckande meritlista för en ung man, men också en förskräckande meritlista över regeringens kriminalpolitik. Våld föder våld, men likgiltighet föder också våld. Och det är likgiltighet som regeringen visar upp när man låter denna utveckling fortsätta år efter år. Socialtjänsten varierar från kommun till kommun och från vårdplan till vårdplan. Att lika fall behandlas lika kan man långt ifrån vara säker på. Eller som Peter Lindström, forskare på BRÅ, uttryckte saken i DN den 22 maj förra året: "Det är ett svart hål. Vi vet väldigt lite om vad som sker i socialtjänsten, men vi vet att påföljderna skiljer sig åt mycket." Hur har det blivit så här? Jo, en startpunkt var 1995 när regeringen presenterade sitt program Allas vårt ansvar. Det var ett banbrytande dokument på många sätt, få av dem bra. Allas vårt ansvar ingående av bl.a. kriminologen Jerzy Sarnecki. Hans analys är som följer: "För första gången sade staten ensidigt upp det uråldriga avtalet mellan medborgarna och staten, som innebar att medborgarna avstod från en del av sina friheter mot att staten levererade trygghet. För denna trygghet kunde staten ta ut skatt från medborgarna. Nu säger staten, glöm det, den enskilde medborgaren måste själv agera för att skapa trygghet." Samhällskontraktet är uppsagt av den socialdemokratiska regeringen vad gäller statens skyldighet att beivra brott. Men vad jag förstår tänker staten fortsätta att ta ut skatt för den trygghet som inte längre levereras. Brott bekämpas bäst genom att de ansvariga upptäcks, grips och lagförs. Det kanske låter förfärligt omodernt och gammaldags i justitieministerns öron, men liksom kärleken aldrig blir omodern blir det heller aldrig omodernt att reagera tydligt och snabbt mot ungdomars brottslighet. Jämför Sveriges utveckling sedan 1995 med USA:s! President Clinton har tillsammans med delstatsguvernörerna satsat på hundratusentals fler poliser, skärpt straffen markant för vissa brott och tillämpat nolltolerans. Detta har lett till fler gripna och dömda brottslingar - fler uppklarade brott helt enkelt. Resultatet: Våldet är nu nere på nivåer som man inte sett sedan 60-talet. Mord, våldtäkter, misshandel, rån och inbrott, samtliga brottskategorier har minskat med 20-50 %. I Sverige har våldet ökat i princip varje år under de snart sju år som socialdemokraterna innehaft regeringsmakten. Sanningen är den att den regering som Thomas Bodström nu anslutit sig till helt enkelt inte längre vill betala för människors trygghet. I stället ska medborgarna själva skapa sig sin egen trygghet. I stället för poliser får medborgarna köpa skydd från privata vaktbolag. I Danderyd patrullerar vaktbolagen villakvarteren och bostäderna är ordentligt larmade, och där minskar brottsligheten. Men invånarna i Fittja har knappast råd med samma privata lösningar. Regeringen har lämnat dem i händerna på den organiserade brottsligheten. Men det mest upprörande med Allas vårt ansvar är kanske inte att regeringen smiter från notan. Det mest upprörande är nog hur regeringen fördelar ansvaret mellan dem som begår brott och dem som drabbas av brott. De som följer lagen ska ändra sitt beteende, inte brottslingarna. Självklart är det en politik som jag inte kan ställa mig bakom. Jag vill ha en politik som ställer krav på dem som begår brott, inte på dem som drabbas. Jag vill ha 3 000 fler poliser, inte 2 000 färre. Jag vill att fler återfallsförbrytare får sitta i fängelse längre, men i fängelser som ger dem en chans att bli bättre, inte sämre. Jag vill bemöta ungdomsvåldet med tydliga reaktioner från samhällets sida, inte med den cyniska likgiltighet som råder i dag. Jag vill avskaffa vård inom socialtjänst som påföljd för unga brottslingar och i stället återinföra tydliga straff som står i proportion till brottet och som ger den dömde en chans att bryta med sin invanda kriminella miljö. Fru talman! Inget av detta syns i regeringens politik.

Fru talman! Det finns mycket att kommentera av det som Gun Hellsvik säger. Jag ska bara ta upp en sak nu och får sedan återkomma. Det gäller utredningen om misshandel mot barn i åldrarna 7-14 år. Det är riktigt att det under 90-talet har skett en dramatisk ökning av polisanmälningar mot minderåriga skolelever. Men skolan står ju för en betydelsefull del av dessa anmälningar. Hur ska man då tolka detta? Är det så att skoleleverna har blivit så mycket våldsammare? Eller är det så att det förut var skolans sak och att det nu är polisens sak? Så är det tydligen. Men är grundproblemet att skolan får mindre resurser och därför lämnar över problemen till andra myndigheter i stället för att själv hantera dem? Hur ska detta lösas med fler poliser? Vad ska poliserna göra med alla dessa anmälningar mot skolelever? Är det där lösningen ligger?
Fru talman! Kia Andreasson sätter frågetecken för om våldet verkligen har ökat. Men vi kan ju titta inte bara på antalet anmälda våldsbrott. Vi kan också titta på exempelvis Södersjukhusets statistik över inkomna personer som fått skador på grund av att de drabbats av våld. Denna statistik visar med önskvärd tydlighet att våldet har ökat. En viktig del i att få stopp på våldet är att man redan tidigt markerar att vuxenvärlden icke accepterar våld, vare sig bland vuxna eller unga.
Fru talman! Det var inte svaret på min fråga. Jag ville bara veta en sak angående anmälningar om och utredningar av misshandel mot 7-14-åringar, som mer än tiodubblades från 1981 till 1997 på grund av att skolan anmäler dessa elever, vilket man inte har gjort tidigare. Min fråga var: Ska poliserna lösa detta problem?
Fru talman! Våld ska utredas av polis och inte av någon annan. Även om det är en tolvåring som är drabbad av misshandel så är det ett brott. Det har blivit en ändrad attityd på många av våra skolor som till stora delar är positiv, nämligen att man där markerar att slagsmål i lagens mening är misshandel och därmed brott. Att göra en anmälan är ett sätt att tydliggöra för barnen att detta inte är några vardagshändelser som vi accepterar, utan ni gör er skyldiga till brott.

Fru talman! Om man har lyssnat på debatten i kammaren här i dag har man fått höra en beskrivning av barns villkor i Sverige. De flesta barn har det bra, men det finns en grupp barn som far väldigt illa. Flera talare från olika partier har varit uppe och påtalat bristen och köerna inom barn och ungdomspsykiatrin och bristerna i skolvärlden när det gäller skolkuratorer och psykologer. Detta har pågått under flera år. Alla är helt överens om att de här bristerna finns och att det finns barn som far illa. Vad har då hänt med de barn som har farit illa under de här åren? Jo, i många stycken kan vi se dem i dag inom kriminalvården. Eller också ser vi dem när de blir dömda till sluten ungdomsvård. Vi ser dem också när det gäller antalet brott bland unga. Fru talman! Då kan man välja två olika vägar. Man kan säga att vi tydligt ska visa att vuxenvärlden inte accepterar att barn begår brott och att man ska utkräva ett tydligt enskilt ansvar av varje ungdom. Det tycker jag fullständigt stämmer. Vuxenvärlden ska inte acceptera att barn begår brott. Vuxenvärlden ska inte acceptera att barn far illa. Vuxenvärlden måste tydligt markera när ungdomar träder över gränser som de inte ska. Men frågan är: Hur ska vuxenvärlden visa att man inte accepterar detta? Fru talman! I den moderata världen är det enda sättet att utkräva ansvar av enskilda ungdomar, att kunna bemöta detta och visa att vuxenvärlden inte accepterar det att möta det med straff. Jag tror inte att den utvecklingen kommer att förändra någonting. Nej, fru talman, vi ser i dag att det är tvärtom. Det är precis vad som har skett. Vuxenvärlden markerar tydligare och tydligare genom att döma unga människor till sluten ungdomsvård. När vi fattade beslut här i riksdagen om sluten ungdomsvård i januari 1999 sades det från regeringen och från den majoritet som drev igenom lagstiftningen att detta inte skulle öka repressiviteten mot ungdomar. Det var vårdbehovet som gällde och det var socialtjänsten som skulle ha det huvudsakliga ansvaret. Man räknade med att det skulle behövas ungefär tio platser på ungdomshem för ungdomar. 1999 dömdes ett fyrtiotal ungdomar till fängelse varje år. Det var väldigt få av dem som satt inne längre än några månader. I dag ser vi att vi har ett sextiotal dömda. Vi vet att det är en sexdubbling av antalet platser. Samtidigt ser vi att det är en tredubbling av tiderna. I dag är den genomsnittliga domen på nio månader. Där ser man att repressiviteten har ökat. Ett av de stora problemen med detta är att de här domarna har slagit ut de ungdomar som blir tvångsomhändertagna på grund av lagen om vård av ungdom och deras möjligheter. I dag får de inga platser, i dag får de stå på kö. Risken finns att socialtjänsten, som tar sitt ansvar och gör ett tvångsomhändertagande av de här ungdomarna som redan har visat ett beteende som befogar det, inte heller får möjlighet att placera dem. I dag bemöter man detta med att säga: Nu ska vi bygga ut antalet platser. I dag ska vi satsa ännu mer resurser på att kunna ta dem som är dömda. Fru talman! Jag tror att det är viktigt att börja fundera på om det är den här utvecklingen vi vill ha. Eller ska vi i stället börja se mer på hur vi ska kunna satsa på de tidiga, förebyggande åtgärderna? Flertalet talare här har tidigare tagit upp barnpsykiatrin. Men det viktiga tycker jag är att titta på socialtjänsten. Det raljerades tidigare här i dag från talarstolen, fru talman, om att bli dömd till påföljden vård inom socialtjänsten. Och jag kan delvis hålla med om att vård inom socialtjänsten många gånger har betytt just ingenting. Det har varit få ingripande insatser. Då måste man ställa sig frågorna: Ska vi hitta på en annan påföljd? Ska vi låsa in dem i fängelse? Ska vi har mer sluten ungdomsvård? Eller bör vi kanske se till att socialtjänsten fungerar på det sätt som är menat? Är det inte den rätta vägen att se till att socialtjänsterna ute i kommunerna får mer resurser? T.o.m. i dag när det kommer ut mer pengar till kommunerna fortsätter många socialtjänster att skära ned trots detta. Tittar vi på antalet missbrukarplatser för ungdomar i Sverige ser man att de har skurits ned drastiskt under ett antal år. I stället för att man från socialtjänsten placerar ungdomarna på ett behandlingshem för missbrukare där man kanske har långa vårdtider på ett eller två år försöker man med öppenvård med besök på en timme tre gånger i veckan. Det kan inte bryta ungdomars missbruk! Detta har blivit en kostnadsfråga.

Snarare svarar vuxenvärlden längre fram med att säga: Då dömer vi dig! Då låser vi in dig! Jag tycker att ansvaret måste ligga på båda håll. I dag tenderar ansvaret att mer och mer läggas över på ungdomar som inte har fått den hjälp som de behöver. Ansvaret läggs på den enskilde individen, som döms till sluten ungdomsvård. Fru talman! Från Vänsterpartiets sida sett är det det förebyggande arbetet som måste prioriteras. Vi måste i det akuta läget se till att vi får mer platser på § 12-hemmen så att LVU-fallen inte ska behöva vänta. Men den riktigt ekonomiska satsningen, där man ska lägga krutet, är de åtgärder som ska göras innan det ens behöver bli ett LVU, innan vi ska behöva döma till sluten ungdomsvård. Vi får inte hamna i fällan att vi för att möta den kris som finns och det som har skapats under krisåren lägger alla resurserna på den repressiva biten. Vi ska lägga dem på den brottsförebyggande biten.

Fru talman! Alice Åström har i sitt anförande här mycket tydligt klargjort att hon inte tror så väldigt mycket på institutionsvård utan på tidiga åtgärder som i huvudsak ska ske utifrån socialtjänstens intentioner. Jag skulle vilja ställa ett par frågor till Alice Åström. Har Alice Åström, i sitt samarbete med regeringen, framfört någon strategi eller lagt fram någon handlingsplan för hur vi ska möta den alltmer ökande ungdomskriminalitet i allt lägre åldrar? Har hon, i de kommuner där hennes parti ofta sitter i en majoritetsposition, lagt fram några förslag som kan förstärka socialnämndens möjligheter att utöka antalet platser inom LVU? Har Alice Åström tagit något initiativ till att lägga fram ett betänkande som tar det helhetsgrepp som Alice Åström efterlyser när det gäller unga lagöverträdare?
Fru talman! Det är självklart att jag diskuterar de här frågorna tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Däremot har Vänsterpartiet inte lagt fram en handlingsplan över hur det exakt ska vara. Dessutom driver jag här i riksdagen, i samarbetet i mitt eget parti och i kommunen där jag sitter i fullmäktige förslag till hur man ska förstärka socialtjänsten. Jag har försökt att ta initiativ i kommunen och förmå våra kommunalpolitiker till att satsa på längre behandlingar som ger ett bättre resultat på sikt i stället för korta behandlingar i öppenvården. De här frågorna kommer att debatteras på många håll. Jag kommer att fortsätta att lyfta fram dem i samarbetet och i utskottet där många av oss har gemensamma ståndpunkter i de här frågorna.
Fru talman! Jag har tittat på protokoll från tidigare debatter där vi har debatterat just ungdomspolitik, och jag kan bekräfta att Alice Åström faktiskt har drivit de här frågorna. Därför är det lite förvånande att Alice Åström gång på gång kritiserar oppositionen för att vi inte lyckas komma med några bra förslag, enligt Alice Åström, samtidigt som hon själv inte kan få gehör för de förslag som hon själv driver. Vi kan gång på gång se i våra hemkommuner hur Vänsterpartiet, tillsammans med Socialdemokraterna, faktiskt skär ned på resurser till socialtjänsten. Den skulle ju kunna stå för den första förebyggande insatsen som Alice Åström talar så gott om och som hon tycker är det primära och det viktigaste förebyggande arbetet.
Fru talman! Jag tycker att det är lite synd att Ragnwi Marcelind inte lyssnade på hela mitt anförande. En hel del av det var ju också en kritik mot regeringen och den majoritet som fattade beslutet om sluten ungdomsvård och mot att man valde att lägga pengar på det i stället för att lägga dem på det förebyggande arbetet. Vänsterpartiet var det enda partiet som var emot detta. Jag är fortfarande lika kritisk mot regeringen i den här frågan. Sedan hoppas jag att Ragnwi Marcelind fortsätter att lyfta fram den här debatten när vänsterpartister ute i kommunerna vill dra ned på detta. Jag tycker att det är oerhört viktigt att göra det eftersom vi i dag så tydligt kan se konsekvenserna av att gå den vägen. Jag driver detta i mitt eget parti. Jag försöker att få mitt eget parti att göra så mycket som möjligt här. Jag hoppas också att alla andra partier gör detsamma.
Fru talman! Alice Åström och jag är båda föräldrar. Att jag säger detta beror på att min syn på kriminalpolitiken bygger väldigt mycket på min syn på uppfostran. Jag ser bl.a. reaktionen vid brott som en form av uppfostran. Om mitt barn hade förstört något för en kamrat hade det för mig varit självklart att göra två saker. Det ena hade varit att säga till honom att vi skulle ta av hans veckopeng för att ersätta det han hade förstört. Det andra hade varit att jag skulle ha haft ett allvarligt samtal med min son och försökt att förklara för honom vad det innebär att angripa en medmänniska. Jag skulle gärna vilja höra Alice Åströms syn på denna metod att reagera mot ett icke acceptabelt beteende.
Fru talman! Jag har självfallet ingen annan åsikt än att det här är det allra bästa sättet att bemöta detta. Det är så nästan alla föräldrar bemöter den här typen av handlingar från sina barn. Jag tror i och för sig att det behövs mycket mer av detta i samhället för övrigt. Men det finns ju medlingsprojekt osv. Fru talman! Jag har varit fosterförälder också och haft hand om barn med en helt annan bakgrund och helt andra möjligheter att leva ut vad som är rätt och fel. De fosterbarnen har haft en helt annat beteende. Det är en lång process att jobba med detta. Jag tror inte att det är så enkelt att man kan säga att så här kan man göra med alla barn och så här fungerar det. Det beror också på vilken bakgrund och uppväxt och vilka möjligheter man har. Vi måste kunna möta detta på bred front och på olika sätt.
Fru talman! Jag uppfattar ändå att Alice Åström tycker att det är korrekt att reagera på något för barnet förståeligt sätt som innebär en negativ effekt samtidigt som man försöker få barnet att förstå varför man inte ska bete sig på ett visst sätt. Då kan jag inte få in i mitt huvud varför Alice Åström kritiserar den moderata politiken. Den går just ut på att med utgångspunkt i den som gör sig skyldig till det felaktiga beteendet, det icke acceptabla beteendet, finna rätt former av reaktioner, nämligen den negativa delen, som är ett straff, och den påverkande delen.
Fru talman! Man kan tycka väldigt olika om detta. Jag kan också tänka mig att föräldrar reagerar olika. Det finns de som säger: Dessutom kommer du att få utegångsförbud i två månader. Du får inte gå ut och träffa dina kamrater osv. Det här ska vara ett tydligt straff för vad du har gjort. Andra möter barnet i exakt den situationen för att ta konsekvenserna och lösa detta. Jag tror att vi är helt överens om att det behövs en reaktion och att man behöver lära sig att ta ansvar. Men det behöver inte alltid innebära att man utkräver straff. Det är barnets möjligheter och förutsättningar, som jag tidigare sade är så väldigt olika, som måste kunna vara avgörande för vilken åtgärd man vidtar. Det är därför vi i Vänsterpartiet anser att det är socialtjänsten som kan göra den här bedömningen och som ska göra den. Det ska inte finnas tydliga bestämda straffsatser som inte tar hänsyn till olikheterna.
Fru talman! Alice Åström sade att vuxenvärlden måste ta sitt ansvar. Vi som sitter här i riksdagen är ju alla vuxna. Vi måste ta vårt ansvar. Man måste se problemen ur alla perspektiv, både kortsiktiga och långsiktiga. Det tar tid innan förebyggande arbete får genomslag. Det måste alltså till resurser akut inom rättsorganisationen, och det måste finnas möjligheter inom kommunen. Det här måste angripas på bred front. Det hoppas jag att Alice Åström instämmer i.
Fru talman! Jag instämmer helt och hållet i det. Jag önskar att den ekonomiska situationen hade varit sådan att vi hade kunnat lägga hur mycket pengar som helst på att lösa den akuta krisen och hur mycket pengar som helst på det förebyggande arbetet ute i kommunernas socialtjänster. Tyvärr är ju verkligheten sådan att det bara finns ett visst antal kronor. Därmed måste vi hela tiden göra en avvägning av hur mycket pengar som ska läggas på att lösa det akuta och hur mycket pengar som ska avsättas för att vi inte ständigt ska behöva ta hand om akuta problem. Jag är helt överens om att vi måste se detta från både hållen. Vi måste hela tiden göra en avvägning.

Fru talman! Det är torsdagskväll strax före stängningsdags på NK. Två pojkar, 8 och 9 år gamla, blir upptäckta då de snattar. Bevakningspersonal tar med pojkarna till förhörsrummet dit polis anländer. Förhör hålls, och uppgifter om namn och ålder uppges i en rapport. Polisen ställer frågor men får inga svar. Förmodligen har de unga pojkarna snattat på uppdrag, med tanke på de saker de tagit. Föremålen är knappast något som två så unga skulle ha glädje av eller användning för. Polisen försöker vara sträng för att få en reaktion från pojkarna, men de visar enbart en tyst ogenomtränglig attityd. När förhöret är avslutat skjutsar polisen hem de båda pojkarna. Den ena pojkens föräldrar är inte hemma, och pojken vet inte var de är. Den andre pojkens föräldrar reagerar lite chockartat med ilska och undrar varför polisen ska lägga sig i och skjutsa hem deras pojke. Det här är en sann berättelse. Jag var själv med de patrullerande poliserna. Brottsförebyggande rådets rapporter visar att minderårigas brottslighet har ökat kraftigt under 90-talet. Samtidigt har antalet brott som klarats upp genom att ärendet lagts ned på grund av att den skäligen misstänkte var under 15 år också ökat med 25 %. BRÅ:s rapport visar att var fjärde person som under 1999 ägnade sig åt rån i Stockholm eller Malmö var under Förre justitieministern Laila Freivalds uttalade sig i Dagens Nyheter den 24 maj i somras och sa följande: "Diskussionen handlar för mycket om vad vi ska göra med 17-åringarna, men de är sällan förstagångsförbrytare. Diskussionen borde i stället handla om Freivalds hade själv inget svar på den frågan. Det skulle vara intressant att här i dag höra vad justitieminister Tomas Bodström har för planer för att komma till rätta med den alltmer ökande brottsligheten bland den här kategorin så unga - barn skulle jag vilja kalla dem. Jag tror att det är här debatten måste börja i dag. Ofta handlar debatten om hur man ska förhindra människor från att begå brottsliga handlingar, antingen genom fler poliser, hårdare straff eller genom att göra det så svårt som möjligt att begå brott. Mycket av brottsligheten kan byggas bort. Inbrott i bilar kan t.ex. förebyggas. Men det räcker inte, om vi inte kan lyckas i arbetet med att förändra människors värderingarna och attityder. I det brottsförebyggande arbetet har familjen stor betydelse. Vuxnas närvaro, mer tid för barnen, som vi kristdemokrater förespråkar, skapar reella möjligheter att bygga goda relationer mellan vuxna och barn. Skolan har en stor betydelse då det gäller arbetet med värderingar och värdegrunden. Därför har vi kristdemokrater gång på gång betonat vikten av att skolan inte får vara värdeneutral. Skolan har ett ansvar att ta upp de etiska samtalen och måste tidigt markera gränser för vad som är tillåtet och inte tillåtet. Det här har aktualiserats mer än någonsin i mobbningsdebatten. Fru talman! En återkommande fråga är hur samhället ska reagera på ungdomars brottslighet. Hur ska påföljdssystemet se ut? Historiskt har möjligheten att leda bort unga lagöverträdare från rättsprocessen, exempelvis genom åtalsunderlåtelse, varit ganska stor. Det är samtidigt viktigt att en ung människa som har begått exempelvis ett rån ska veta att samhället ser allvarligt på det här, oavsett gärningsmannens ålder. Vi menar att tidiga insatser, samverkan mellan barnavårdscentral, dagis, förskola, skola, föräldrar och socialtjänst måste utvecklas. Den sista tiden har vi fått ta del av kritik riktad till olika kommuners socialtjänst. Ungdomar som dömts till LVU, lagen om vård av unga, får sättas upp på en väntelista för att få en plats på en institution. Under tiden har ungdomarna fått bo hemma i en miljö som har varit fylld av kriminalitet, där föräldrarna har en kriminell bakgrund. I andra kommuner är polisen starkt kritisk till att unga fortsätter att begå brott efter brott utan att socialtjänsten griper in. Man menar att kommunerna helt enkelt låter de unga fortsätta sitt destruktiva liv och därmed väntar på att en eventuell dom enligt LSU, lagen om sluten ungdomsvård, ska falla. Då är det inte längre kommunens betalningsansvar, utan det är statens. Ingen av oss vill tro att det här är möjligt. Men när man tittar på statistik från Statens institutionsstyrelse visar det sig att under 1999 valde socialtjänsten endast i ett fall att fortsätta vården enligt LVU efter avslutad verkställighet av LSU, detta trots att det framgår i förarbetena till LSU att de unga ska beredas fortsatt vård enligt LVU efter verkställigheten. Av 38 frigivna i juni 2000 hade socialtjänsten valt att fortsätta behandling enligt LVU i enbart fem fall. Jag skulle gärna vilja fråga justitieministern vad han har för synpunkter på det här. Hur ska vi kunna möta behovet av fler platser inom LVU och LSU, och hur ska vi i besparingstider i kommunerna få dem att ta sitt fulla ansvar för de ungas vårdbehov? Jag skulle också vilja fråga, nu när vi har en konstant ökning av antalet LSU-domar: Hur ska SiS klara av att ge en kvalitativt god vård för LVU-ungdomar då vi upplever att LSU pressar ut LVU i periferin och att vårdtänkandet, precis som Alice var inne på, ersätts av straff och säkerhetstänkandet? Fru talman! Brottsligheten har krupit in i vars och en vardag. Alltfler unga hamnar i brottslighet. Det är oerhört allvarliga signaler till hela vuxenvärlden - till föräldrar, till politiker. Självklart måste barns och ungdomars kriminalitet tas på största allvar. Oavsett utvecklingen framöver måste samhället och vi som beslutsfattare utveckla bärkraftiga strategier för att effektivt begränsa och motverka att alltfler unga hamnar i en kriminell bana. Här ska vi, precis som Alice har varit inne på, arbeta förebyggande med tidiga insatser. Men hur ska vi skapa de resurserna, de möjligheterna, den beredskapen för att klara av att alltfler så unga människor faktiskt påbörjar sin brottsliga bana även om det börjar med ett snatteri på NK?
Fru talman! Jag tycker kanske att vi börjar nå en gräns för hur borgerligheten får svartmåla svenska ungdomar. Det är tillräckligt nu under den här debatten, tycker jag. BRÅ:s rapporter åberopas. Då ställer jag frågan: Vilka källor till den dramatiskt ökade kriminaliteten bland ungdomar har Ragnwi Marcelind? Jag har en rapport från Brottsförebyggande rådet från i våras. Det är en enkätundersökning bland 6 000 ungdomar - elever, 15 år. Jag kan läsa högt ur slutsatsen: En bedömning är att det totalt sett skett en viss minskning i brottsligheten bland eleverna i förhållande till 1995. Det är alltså resultatet av den enkätundersökningen. Vad man sett på är bl.a. våld, skadegörelse och stölder. Där statistiken alldeles tydligt har gått ned är när det gäller skadegörelse och vandalism. Det som Ragnwi Marcelind själv tog upp, snatterierna, har också enligt den här enkätundersökningen minskat. Min fråga till Ragnewi Marcelind är: Vilka källor har hon när hon uttalar sig så tvärsäkert? Min slutfråga är: När tänker kristdemokraterna bedriva politik på forskning och fakta i stället för att svartmåla och exploatera kvällstidningsmyter?
Fru talman! Det första jag ska svara är att samma enkätundersökning visade, Morgan Johansson, att inte mindre än 65 % av niondeklassarna svarade att de hade utfört en brottslig handling under föregående år. Tycker inte Morgan Johansson att det är en alarmerande siffra för Morgan Johansson som BRÅ:s ordförande och som politiker, så vet inte jag vad som skulle vara alarmerande. Dessutom har BRÅ självt kommit med en rapport där man tydligt klargör att rån mellan ungdomar fördubblades 1999. Under första halvåret 1999 utfördes lika många rån av ungdomar som under hela 1998. Att slå ut statistiken och säga att brottsligheten totalt sett minskar är i och för sig väldigt positivt och uppmuntrande för oss, och det ska vi ta till oss. Men man kan heller inte förneka allvaret i att 65 % av niondeklassarna under 1999 ansåg att de själva hade utfört en brottslig handling.
Fru talman! Poängen är att den tendens som Ragnwi Marcelind har drivit hela sitt anförande på inte återfinns i rapporten. När det gäller de siffror som nämns om brottsliga handlingar vill jag påminna Ragnwi Marcelind om att även att palla äpplen är en brottslig handling. När jag var tio tolv eller femton år hände det kanske att jag också gjorde sådant. Då hade jag uppgivit i enkäten att jag hade begått en sådan handling. Man måste skilja på äpplen och päron. Problemet med Kristdemokraterna är att ni i er grundsyn aldrig har förstått att det behövs både ett starkt samhälle och starka familjer för att man ska klara de här frågorna. Där familjen är svag måste samhället vara starkt. Problemet med Kristdemokraterna är att man på punkt efter punkt ute i kommunerna skär ned på samhället. Det gäller socialtjänsten, fritidssektorn och kulturen. Det gäller allt där ni står bakom Moderaternas skattesänkningsambitioner. Det går aldrig ihop för Ragnwi Marcelind hur hon än försöker rida på kvällstidningsmyterna.
Fru talman! Jag rider inte på några kvällstidningsmyter. Jag rider på den statistik som BRÅ och BRÅ:s ordförande, Morgan Johansson, borde ha bättre kunskap om. Ni har själva i rapporten tagit fram siffror som visar att rån mellan ungdomar fördubblades under 1999. Jag tror att rapporten heter Morgan Johansson säger att vi i våra kommuner drar in på resurser för insatser för socialtjänst. Det är ju ändå Socialdemokraterna som är i majoritet i de flesta svenska kommuner. När det gäller statsbudgeten avsatte Kristdemokraterna 3 miljarder mer än regeringen till kommunerna just för att kunna stärka sådana här områden. Jag skulle nog vilja påstå att det är Morgan Johansson som är ute och cyklar i det här avseendet. Ska vi inte kunna diskutera ungdomskriminaliteten på ett värdigt sätt här i kammaren när det är allvar att hitta förebyggande insatser för att stoppa den utveckling vi ser i dag? Det gör mig orolig, herr ordförande i BRÅ.
Fru talman! Jag vill ta upp ett par saker. När det gäller LSU, lagen om sluten ungdomsvård, var ju Kristdemokraterna positiva när vi fattade beslutet. Från kristdemokratiskt håll betonade man väldigt tydligt i debatten att det inte skulle öka repressiviteten. Det skulle inte innebära att fler ungdomar än de som dömdes till fängelse skulle hamna inom LSU. I dag är det tydligt att även om det skulle vara samma kriterier som om man skulle dömas till fängelse eller sluten ungdomsvård, har det förändrats. Man säger att synnerliga skäl betyder delvis någonting annat nu än för två år sedan, annars skulle inte ökningen vara så stor. En rådman vid en tingsrätt i Sollentuna säger att det är lättare att döma någon till sluten ungdomsvård än till fängelse. Kristdemokraterna var ju tydliga i debatten. Hur ser man från kristdemokratiskt håll på detta? Behöver man se över lagen igen och faktiskt strama upp den så att den inte blir ökat repressiv, eller tycker Kristdemokraterna att utvecklingen har varit bra?
Fru talman! Alice Åström och jag sitter i riksåklagarens nämnd. Där har vi diskuterat frågan att det ute i landet faktiskt ser ut som om domstolarna har dömt litet godtyckligt utifrån den här lagen. Jag och Kristdemokraterna tycker att det är oerhört viktigt att lagen ses över. Jag tycker också att det är viktigt att se över hur vårdinnehållet ser ut i lagen om sluten ungdomsvård, så att det verkligen är ett vårdinnehåll. Det vi var kritiska till när det gäller att unga hamnar på fängelse var just att det blir förvaring i stället för rehabilitering. Vi strider fortfarande för att unga människor ska få hjälp och stöd så tidigt som möjligt, och att man ska få hjälp från barnsben för att inte hamna fel. Men när man har hamnat fel, och det har gått snett, behöver man samhällets insatser för att komma till rätta, precis som Morgan Johansson sade tidigare.
Fru talman! Jag hoppas att vi gemensamt kan driva igenom att man ser över detta så att vi inte får den ökade repressiviteten. Jag vill också lyfta fram det som Ragnwi Marcelind sade, nämligen att det behövs en etisk debatt i skolan och bland ungdomar när det gäller normer och regler. Jag tycker att det vore viktigt att ha en etisk debatt bland vuxna. Ett tydligt exempel kan jag ge som har haft fosterbarn. Många föräldrar till klasskamrater till dessa barn säger till sina barn: Ni ska inte umgås med de där barnen, för då kan ni råka illa ut. Jag tycker att vi behöver ha en etisk debatt om hur dessa barn ska ha en möjlighet att komma tillbaka, och inte bara föra den etiska debatten hos ungdomen. Så till frågan om ungdomar som begår en brottslig handling. Jag tror att om vi skulle fråga den vuxna befolkningen i Sverige hur många som någon gång hade begått ett brott - t.ex. kört bil för fort - tror jag att vi skulle få en siffra som är betydligt högre än hos ungdomen. Det innebär ju inte att alla svenskar är kriminella.
Fru talman! Jag delar fullständigt Alice Åströms uppfattning att det är viktigt att förändra det etiska tänkandet också hos vuxna. För att vi ska få framtidens vuxna att tänka på ett medmänskligt sätt måste de normerna och värderingarna läggas hos den unge redan i dag. Jag har själv arbetat med familjehem och vet vad det innebär att fostra barn som haft det väldigt svårt i sin uppväxt. Det vi arbetar för är ju förebyggande insatser. Vi vill inte säga att svenska ungdomar är sämre än några andra ungdomar, men för att vi i framtiden inte ska få alltfler unga med en brottslig karriär är det nu vi måste bromsa och sätta in åtgärder i förebyggande insatser. Om vi alla är överens om det, både från regeringshåll och från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, vore det väl fantastiskt om den här debatten kunde leda till gemensamma ansträngningar för att skapa en god miljö för den uppväxande generationen.

Fru talman! Varför hamnar människor på den kriminella vägen? Är det en slump, eller vad är det som ligger bakom? Alla är vi olika, och det finns delar av levnadsbanan där individen utsätts för påfrestningar eller frestelser. Då är det viktigt att ha styrka, normer och regler att lita sig till och falla tillbaka på. Barnens första medvetande om regler och normer måste ges i familjen. Klarar inte familjen detta måste samhället ge det kompletterande stödet. Barn behöver vuxenkontakt. Barn behöver goda förebilder. På den fortsatta levnadsbanan måste detta kompletteras med värderingar från en skola som har tillgång till fler vuxna. Det är utifrån detta perspektiv vi måste angripa den ökande kriminella verksamhet som unga utför. Det hjälper inte att slå den som redan ligger, eller att öka tvångsåtgärderna. Personalen på kvinnofängelset berättade vid ett besök att de kan se nästa generation på anstalten som ärvt mycket av den sociala miljön. Detta tycker jag stämmer till eftertanke. Centerpartiet vill satsa på familjen och dess möjligheter att välja utifrån sin egen situation. Vi anser också att samhällets reaktion på ungdomsbrott måste präglas av snabbhet och fast och konsekvent agerande. Därför är det bra att vi har tidsgränserna på sex veckor för förundersökningen och 14 dagar för lagföringsprocessen. Det fungerar bra på de flesta ställen. Samhället ser inte mellan fingrarna längre när det gäller brott. Det har också sagts här. Det är fler som anmäler - både de utsatta, deras föräldrar och, inte minst, skolorna. Att brott ska utredas där ungdomarna bor, tycker jag är bra, liksom att det finns särskilda ungdomsutredare inom polisen. Men de behöver ett starkare samarbete med kommunernas socialsekreterare. Där är det tyvärr en väldigt stor omsättning. Det är ett tufft arbetsklimat. Det behövs bättre information om det svenska rättssamhället bland invandrargrupper. På samma sätt behövs det större kunskap om olika kulturer bland de rättsvårdande myndigheterna. Det kan vi se exempel på från Göteborg, där det har fungerat mycket bra. De gängbildningar som nu blir alltfler är oroande. Man använder allt råare metoder. Mord förekommer allt oftare. Knivar och handeldvapen blir allt vanligare. Man är nu i de kriminella gängen försedd med skyddsvästar, och man använder EU-mopeder för att bedriva brottslighet nattetid. Detta måste stävjas och stoppas. Centerpartiet förstärker resurserna till rättsväsendet, och de behövs. Jag sade tidigare att vi måste ingripa akut på flera nivåer. Fler ungdomar döms, och sanktionerna är allvarligare. Jag kan vad gäller mål mot tonåringar nämna att man t.ex. i Skövde har ett sådant mål i veckan. Det handlar mest om misshandel och stölder av mobiltelefoner. Vid rån tvingar man till sig mobiltelefon, busskort, pengar och märkeskläder. Det är ofta fråga om brott mot yngre ungdomar. Centerpartiet ser med oro på ökningen av antalet ungdomsrån. Dessa har tidigare bara förekommit i storstadsområdena, men de sprider sig nu snabbt och starkt ut i landet. Det har satts in vissa åtgärder, men de är inte tillräckliga. Poliserna säger själva att de inte räcker till. Man kunde i radion i söndags höra att ungdomar i domstol inte tar förhandlingarna där på allvar. De förstår inte riktigt vikten av att tala sanning inför domstol under ed. De rättar sig mer efter kompisarna än efter domstolen. De vill i domstolen gärna spela apa inför sina kompisar. Jag tycker att också detta är viktiga frågor, som vi bör arbeta vidare med. Vi bör fundera över om man kan använda andra handläggningsmetoder. Här har tidigare nämnts strafföreläggande, åtalsunderlåtelse och medling vid brott. Jag tror att det är viktigt att man ser sig om efter nya möjligheter. Vi vet att mycket av kriminaliteten direkt eller indirekt är orsakad av narkotika. Det måste här göras kraftsatsningar. Narkotikakommissionen, som i dagarna ska lägga fram sin rapport, säger att den svenska narkotikapolitiken har misslyckats. Den för också fram ett krav att alla ungdomar och föräldrar ska ha tillgång till lokal rådgivningsverksamhet i drogfrågor. Det saknas kunskap om och resurser för att nå barn och ungdomar med knarkproblem. Skolan är den viktigaste arenan för drogprevention, eftersom det inom den finns möjligheter att nå alla kategorier av ungdomar. Många undomar anser att knarkare är sådana som injicerar narkotiska preparat. Däremot anser många av dem det vara okej att bruka rökheroin, ecstasy, som sprids mycket snabbt ned i allt lägre åldrar, och andra liknande droger. Detta är en mycket farlig utveckling, som måste stoppas. Jag vill också lyfta fram situationen på ungdomshemmen, som har varit uppe i debatten här. Vi vet att det är fullt på dem. Jag har gjort ett besök på ungdomshemmet Råby i Lund, som har sex platser för sluten ungdomsvård. De uppgifter som jag fick där har följt mig. Nästan ingen av de intagna har godkänt grundskolebetyg. De har svårt med känslomässiga kontakter. De känner sig inte bekräftade och har inget eller litet förtroende för samhället, för föräldrarna och för andra vuxna. De är ovana vid att prata om känslor. Man framhöll i Lund att det är viktigt med bemötandet, att de intagna tas på allvar och blir respekterade som människor. På den slutna avdelningen sade man att det är särskilt viktigt att bearbeta känslor, att ha små enheter och en vuxen ständigt närvarande. Det är också en trend att där se alltfler flickor, som har en helt annan problembild än tidigare klienter. Jag mötte en pojke i 16-17-årsåldern, stor och välväxt. Han hade varit på den slutna enheten sedan den öppnades, dvs. under ett och ett halvt år. Han hade under den tiden inte haft någon permission utan kunde bara komma ut på den lilla rastgården. Jag har ställt mig flera frågor i detta sammanhang. Hur ser bilden ut historiskt för denna kille, och hur ser hans framtidsbild ut? Man blir glad när man ser Hjällboskolan i Göteborg visa vägen. Där bedrivs en mentorverksamhet för elever som det gått snett för. Under mentorskapet ska ungdomar på glid hamna rätt igen. Jag tror att vi kan lösa en del av det här problemet genom att ha fler vuxna i skolan. Det gäller ungdomar som om och om igen har blivit svikna.
Fru talman! Gunnel Wallin talar om vikten av snabbhet och tydlighet, som vi är så överens om. I början av 90-talet var alla partier överens om åtgärder som behövde vidtas för att komma till rätta med ungdomars kriminalitet. Den borgerliga regeringen arbetade fram en proposition, som tyvärr drogs tillbaka av den nytillträdda socialdemokratiska regeringen 1994. Sedan dess har inget hänt. Men i dag har det, medan vi har talat om barns och ungdomars möjligheter, hänt något förskräckligt, något som vi aldrig trodde skulle hända. En 16-årig pojke har mördats på en svensk skola, och vi talar om barns och ungdomars möjligheter. Det är dags för oss att gå tillbaka till den enighet som vi hade i början av 90-talet och plocka fram de förslag som den socialdemokratiska regeringen tyvärr drog tillbaka, trots att den hade stött dem tidigare.
Fru talman! Om detta kan jag bara säga att jag tycker att det är viktigt med alla samlade kraftåtgärder för att komma till rätta med dessa viktiga frågor. Det finns många barn och ungdomar som mår dåligt, och det måste, som jag sade i det tidigare replikskiftet, sättas in åtgärder på alla nivåer för att vi ska klara den här situationen.
Fru talman! Jag har samma korta fråga som jag ställde till Ragnwi Marcelind om lagen om sluten ungdomsvård. Bakom den stod också Centerpartiet, men därifrån framhölls väldigt tydligt att den inte skulle öka repressiviteten utan bara skulle gälla den kategori som dömts till fängelse. Det har nu visat sig att den bilden har förskjutits och att man nu faktiskt mycket lättare dömer ungdomar till sluten ungdomsvård än tidigare till fängelse. Tycker Centerpartiet att det här är en bra utveckling, eller är man beredd att stå fast vid det som man sade när lagstiftningen infördes? Är man beredd att se över denna och vidta förändringar?
Fru talman! Som situationen ser ut inom ungdomsvården i dag måste det göras någonting åt detta. Jag tycker att det redan är dags för en utvärdering där man måste lyfta fram alla plus och minusfaktorer.

Marita Ulvskog, statsrådet Leif Pagrotsky, socialminister Lars Engqvist, statsrådet Ingegerd Wärnersson och justitieminister Thomas Bodström. Kulturministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt ansvarsområde. Övriga statsråd besvarar frågor var och en inom sitt eget ansvarsområde. Jag lämnar omedelbart ordet fritt för frågor.
Fru talman! Vi har haft en intressant debatt under förmiddagen om barn och ungdomars möjligheter. Strax före lunchtid trängde sig verkligheten på. En 16-årig pojke är skjuten på en skola här i Stockholm - på Bromma gymnasium. Han är skjuten i halsen, och förövaren är förmodligen en annan ung pojke. Detta belyser direkt det allvar som gäller ungdomskriminaliteten och svårigheten vad gäller att säkra tryggheten vid våra skolor. Min fråga till berört statsråd är därför vilka konkreta insatser regeringen kommer att vidta för att säkra tryggheten för barn och ungdomar i våra skolor.
Fru talman! Jag vill först på regeringens vägnar djupt beklaga det som har inträffat, men jag vill också understryka att vi ännu inte har fått mer än mycket knapphändig information om vad som har hänt. Jag tror inte att någon annan har mer information. Vi kan inte nu diskutera utifrån denna händelse. Vi vet helt enkelt alldeles för lite. Jag är därför inte beredd att svara på frågan om eventuella åtgärder som kan vidtas utifrån denna händelse. Säkerheten på skolan ska naturligtvis vara så bra att alla elever kan känna den trygghet som de har rätt till.
Fru talman! Det kan inte vara någon nyhet att ungdomskriminaliteten har blivit grövre och grövre. Vi har ungdomsbrottslingar runtom i hela Sverige. Det som har hänt och som vi vet, eftersom det ändå finns viss information, är att det har funnits vapen, att det har varit bråk, att en elev eller ung person - det är inte klarlagt om det är en elev eller inte - har blivit dödad på en skola. Detta att ungdomar har vapen som är dödliga måste ändå föranleda en debatt om hur vi stoppar detta elände. Det är en tragedi, och det är en tragedi när det gäller den tilltro som jag tror att många föräldrar och elever känner när de går till skolan. Den är nu rubbad, och någonting måste naturligtvis göras. Jag vill veta vad justitieministern planerar att vidta för åtgärder.
Fru talman! Jag tycker faktiskt att det är lite osmakligt att genast försöka att göra partipolitik av en sådan händelse. Vi är alla, över partigränserna, måna om att barn och ungdomar inte ska handskas med skjutvapen. Det är många saker vi inte är överens om, men där tror jag att det råder en total enighet mellan alla partier.
Fru talman! Min fråga ställer jag till kulturminister Marita Ulvskog. Det pågår en utbyggnad av det marksända digitala TV-nätet. Tanken är att man under ganska lång tid ska kunna se på digital-TV och på analog-TV parallellt. Det är alltså viktigt att man har båda dessa system i gång till dess att teknikskiftet är klart. Nu kan vi läsa i en annons från Teracom som gäller min hemort att man ska flytta kanal 2 från en frekvens eller kanal till en annan, vilket innebär att alla som tidigare kunde se kanal 2 med en föråldrad TV-antenn inte längre kan göra det. Det innebär att man har halverat public service-utbudet i Degerfors. Man rekommenderar TV-tittarna att köpa en ny antenn till gammal teknik. Min fråga är om detta är ett bra sätt att marknadsföra introduktion av digital-TV. Ökar inte risken för att man i stället väljer att se digital-TV via satellit om det går till på detta sätt på fler platser än Degerfors?
Fru talman! Peter Pedersen har alldeles rätt i att det teknikskifte som nu pågår i alla TV distributionsformer, alltså både kabel, satellit och marknät, åtminstone för marknätets del måste få ta lite tid. Det handlar om att i princip alla hushåll ska få tillgång till det TV-utbud som går i marknätet, och det är enda sättet att nå alla hushåll. Jag känner inte till den förändring som Teracom har gjort. Jag kommer att informera mig om den efter denna frågestund. Det är Teracom som fattar besluten, men dess grunduppdrag handlar självfallet om att se till att i princip hela landet kan se analog TV i dag. Så småningom ska, med det beslut vi har fattat i denna riksdag, upp till 98 % kunna se digital TV om Teracom anser att en sådan utbyggnad är rimlig.
Fru talman! Jag uppfattar ändå ett stöd från kulturministern när det gäller åsikten att man ska kunna se analog TV-sändning och inom rimlig tid själv fatta beslut om när man vill gå över till det digitala TV nätet. Vi omöjliggör inte genom denna typ av förändring fortsatt tittande på det analoga nätet under en rimlig tid. Jag uppfattar ett stöd. Kulturministern kan gärna få ta del av min lilla annons här efteråt, så vi kan se om vi kan komma fram till en gemensam lösning eller gemensamma åtgärder.
Fru talman! Jag stöder helt Peter Pedersen i detta. Det är detta vi har beslutat om i denna riksdag under många år. Det är det som samarbetet och uppdraget till Teracom går ut på. I Finland, t.ex., har man bestämt att i slutet av 2006 sannolikt släcka ned det analoga nätet. I Sverige har vi över huvud taget inte tagit ställning till denna fråga. Analog television ska nå i princip alla hushåll.
Fru talman! Under de senaste veckorna har flera företrädare för regeringen sagt sig ha sympati för den s.k. Tobinskatten. Man har visserligen sagt att det kanske är svårt att genomföra den, men också att det vore väldigt bra om det gick att genomföra den. Jag skulle därför vilja ställa en fråga till företrädare för regeringen, t.ex. Leif Pagrotsky, som har uttryckt mycket sympati för detta och velat spela med i denna debatt. Den kommer att göra det dyrare för låntagarna. Hur tänker ni, om ni skulle lyckas genomföra den, kompensera låntagare i fattiga länder och fattiga folk över huvud taget när det gäller de högre räntor som blir följden och de uteblivna investeringar som också blir följden? Jag tycker att det är minst lika viktigt att ge besked på den punkten som att allmänt spela med en opinion i en svensk debatt.
Fru talman! Gunnar Hökmark representerar ett parti som har erfarenhet av väldigt höga räntor, väldigt höga boendekostnader och annat som följd inte av transaktionskostnader och skatter på något mer än 0,00 % på finansiella transaktioner utan av de grundläggande och fundamentala frågor som påverkar boendekostnader och räntor, nämligen hur man sköter en ekonomi. Det är lite övermaga, tycker jag, att ta upp den diskussion som finns och påstå att skatten ska leda till kraftigt höjda boendekostnader för fattiga människor i fattiga länder. Vad som nu diskuteras är en låg skattesats på den enorma mängd finansiella transaktioner som äger rum varje dag och som har ett extremt kortsiktigt syfte. Den kommer inte att bli så betungande att den kommer att innebära några kraftiga räntehöjningar. Vad gäller effekten på de fattiga länderna är själva poängen att skatten ska tas ut på ett sådant sätt - gemensamt för många länder - att den kan användas för gemensamma internationella ändamål. Ingvar Carlsson och hans grupp föreslog att det skulle användas till att finansiera FN-systemet. Det finns många andra idéer. Att det skulle komma de fattiga länderna till godo och inte till skada är ju själva poängen.
Fru talman! Precis som när det gäller alla andra tullar är det någon som ska betala den här, och det här kommer att drabba fattiga länder allra värst. Leif Pagrotsky tog självfallet upp regeringens automatiska svar på allting och tittade tillbaka. Men vi kan diskutera sakfrågan. Vem betalar den s.k. Tobinskatten, som man ändå säger sig ska dra in mycket pengar, om det inte är de som betalar lånen? Och vilka är i störst behov av lån till nya investeringar om det inte är fattiga länder och fattiga folk? Och vad blir följden för dem om man inte kompenserar dem? Ni drivs just nu med i en opinion som faktiskt kommer att drabba fattiga människor. Ni gör det kanske av partitaktiska skäl, men i vilket fall som helst tycker jag att Leif Pagrotsky bör ge ett ärligt svar i stället för att tala om 90-talets olika kriser. Det kan vi gärna ta en debatt om vid ett senare tillfälle. Svara på frågan! Hur ska man kompensera de fattiga länder världen över som har störst brist på kapital för den högre räntekostnad som Tobinskatten, liksom varje annan tull, självfallet kommer att föra med sig?
Fru talman! Gunnar Hökmark frågar vem som ska betala. De som gör väldigt många transaktioner kommer att få betala mer. De som gör en transaktion för att finansiera import av en vara vid ett tillfälle betalar i princip ingenting. Det är en obetydlig låg skatt. Den som gör många transaktioner varje dag där pengarna går fram och tillbaka utan att det finns något underliggande varu eller tjänstehandelssamband - det kan vara en betalning för en maskin, en säck kaffe eller någonting annat - kommer att träffas minimalt. Majoriteten av all valutahandel och all penninghandel sker i EU och i USA. Betalningsbördan för de fattiga länderna blir pytteliten, men det är till de fattiga länderna som inkomsterna från denna skatt är tänkta att användas. Jag tycker att det är en sympatisk idé även om också jag inser att det i dagens läge inte är realistiskt att tro att det här går att genomföra här och nu. Det krävs tid och opinionsbildningsarbete för att man ska kunna göra det här möjligt. Men om det blir möjligt tycker jag att detta är en sympatisk idé, men jag inser att den åsikten inte delas av alla. Och ju närmare koppling man har till finansmarknaden desto mer negativ blir man. Det har jag lärt mig.
Fru talman! Det är intressant att notera hur rädd Leif Pagrotsky är för att gå in i själva sakfrågan. De som gör transaktionerna ska betala, men det är självfallet alltid till sist låntagarna som kommer att få betala, och det kommer hårdast att drabba de fattiga länder som behöver låna. Leif Pagrotsky har inte riktigt velat ta tag i den frågan. Fattiga länder och fattiga folk som behöver bygga upp en egen industri, egna verksamheter och en egen infrastruktur för att bli mindre beroende av den rika världen tvingas på den här transaktionskostnaden. Det är nämligen de som kommer att få betala den. Leif Pagrotsky är nog lika nära finansmarknaden som jag för att veta att det alltid är någon som betalar någonting, och det är alltid konsumenten eller låntagaren. Svara gärna, vid detta tillfälle eller någon annan gång, och tänk efter! Hur ska vi kompensera för den skatt, som ni nu talar om för att spela med opinionen, som allra mest kommer att drabba de som behöver låna mest?
Fru talman! Gunnar Hökmark talar faktiskt mot bättre vetande. Jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet. De finansiella transaktionerna är kanske hundra gånger så stora som de underliggande varuflödena. För varje betalning för en vara över gränsen är det kanske hundra gånger så många betalningar av annat slag som inte har en koppling till varuflödet. Gunnar Hökmark försöker få oss att tro att det är den här kaffedrickaren i slutändan som får betala för dessa. Men man behöver inte växla pengar hundra gånger för att betala för en säck kaffe en gång. Det är i så fall någon annan som betalar för de andra 99 gångerna. Detta är pengar som saknar den här kopplingen. Det här innebär inte en total fördyring just för det vanliga hushåll där man i slutändan dricker kaffe. Nej, så ligger det inte till, Gunnar Hökmark. Gå hem och läs på!
Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern angående rättsbildningen i vårt land. Det är ju inte så att vi bildar rätt bara genom att vi i den här kammaren på förslag, ofta från regeringen, stiftar lagar, utan det finns ju en lång kedja bakom. Det handlar om forskning. Det handlar om doktrin, utredning osv. Och så blir det ett lagförslag. Sedan stiftar vi den lagen. Jag menar att kvaliteten på våra lagar har att göra med vilken omfattning det är på forskningen inom olika rättsområden. Då är min fråga till justitieministern om han, som relativt nytillträdd justitieminister, kan se några rättsområden där forskningen i dag är eftersatt.
Fru talman! Jag kan inte nu direkt nämna något exempel. Men jag vill därmed inte säga att det inte finns något område där det behövs ökade resurser.
Fru talman! Det kan jag förstå. Det här är kanske en lite ovanlig fråga. Men det är uppenbart att det finns områden där det finns gott om professorer och gott om pengar för utbildning. Det finns relativt smala områden. Det handlar om bolagsrätt, medierätt, immaterialrätt etc. Men andra områden är väldigt eftersatta. Det gäller t.ex. migrationsrätt och asylrätt. Där saknas det professorer i Sverige i dag. Och det är väldigt sorgligt att se att då också systematiken och metodiken när det gäller t.ex. asylrätt är så bristfällig, enligt min uppfattning.
Fru talman! Jag tycker att det är en bra synpunkt, och jag tycker naturligtvis att det här är viktigt. Jag kan väl säga att jag ska titta på den här saken. Jag ber att få återkomma. Tack!

Fru talman! Jag har en fråga till Leif Pagrotsky. Den handlar om WTO-förhandlingarna. Jag kom nyligen tillbaka från Taiwan. Där hoppas man på att man ska kunna bli medlem i WTO som ett tullområde. Det är någonting som jag välkomnar och som jag tror att statsrådet också välkomnar. Sedan vet vi ju att Taiwans medlemskap i WTO i realiteten hänger nära samman med Kinas inträde. Jag har också kunnat läsa om det här i medierna sedan jag kom hem, men jag har tyvärr inte hunnit fördjupa mig ytterligare i substansen i den här frågan. Men det framkommer att det finns problem när det gäller Kinas anslutning till WTO, och det här kan då påverka såväl Kina som Taiwan. Jag skulle vilja fråga statsrådet Pagrotsky vad man gör från svensk sida och hur man följer de här frågorna, som är viktiga för såväl omvärlden som de här två olika parterna.
Fru talman! Jag välkomnar också varmt Taiwans medlemskap i världshandelsorganisationen tillsammans med Kinas medlemskap som vi hoppas och räknar med ska kunna ske i år, kanske t.o.m. under den tid som vi är ordförande i Europeiska unionen. Jag räknar med att det kommer att innebära ett kraftfullt bidrag till stabiliteten i hela den regionen att Kina och Taiwan börjar reglera sina mellanhavanden på basis av lagar och regler. Det ska vara tvistlösning vid osämja i stället för maktspråk vid osämja och samarbete i stället för bojkotter och konflikter. Tanken är att länderna ska bli medlemmar ungefär samtidigt, men det återstår en del tekniska frågor för att vi i praktiken ska kunna genomföra det som vi har gjort upp i princip. Det handlar om uppföljningsprogram och kontrollscheman för olika steg i den här processen när de olika överenskommelserna som vi har gjort ska genomföras. Vi följer det här nära och deltar i arbetet i de arbetsgrupper i Genève där de här förhandlingarna äger rum. Vi tar den här uppgiften på stort allvar under vårt ordförandeskap, eftersom vi tycker att det är en fråga av väldigt stor betydelse långt utanför det handelspolitiska området.
Fru talman! Det var väldigt intressant att få se den positiva utveckling som har skett i Taiwan när det gäller handelsfrågor, näringslivsutveckling, demokrati och MR. Jag tror att det är oerhört viktigt att man har det här utbytet mellan Kina och Taiwan där man använder handelskontakter som ett sätt att knyta kontakt. Det här har då en bärighet på frågor långt utöver det handelspolitiska området. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi involverar Kina och får med Kina i samhället utanför det kinesiska geografiska området. Jag tror att just det faktum att man kommer med i WTO också har fredsfrämjande implikationer. Jag har ytterligare en fråga med bäring på detta. Det finns ett önskemål från Taiwans sida - det gäller de planer som finns och som har bärighet på budgeten i EU - om att få ett handelskontor eller någon sorts representation i Taiwan. Har det varit uppe i de här sammanhangen?
Fru talman! Den sista frågan vill jag undvika att svara på. Det känner jag inte till. Det har inte varit uppe i något sammanhang som jag har deltagit i. Men om det förekommit i någon annan miljö, som jag inte har direkt ögonkontakt med, vågar jag inte ta gift på. Men jag vill gärna understryka det som Carina Hägg pekar på vad gäller de tätare ekonomiska relationernas betydelse som fredsfrämjande kraft och hur de traditionella säkerhetspolitiska begreppen vidgas. De ekonomiska relationerna, de handelspolitiska regelsystemen, metoderna för att lösa tvister och annat kan bli plogar som röjer för stabilare umgänge mellan länder inom långt bredare områden än handeln med bilar, motorcyklar, turism och annat. Det tror jag att vi kommer att få se tydligare vad gäller Kina och Taiwan än någon annanstans. Jag hoppas att det kommer att mana till efterföljd i många andra regioner där vi har behov av samma avspänning och samma regelbaserade umgänge mellan grannar.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till kulturministern om kyrkoarkiven i Dalarna. Som kulturministern säkert väl känner till förs det en omfattande diskussion i flera församlingar i Dalarna om kyrkoarkiven, var originalböcker etc. ska bevaras. Församlingar har vägrat att lämna ifrån sig material som gäller Dalarna. Andra har fått uppskov, t.ex. i Nås. Lokala aktionsgrupper har bildats, som Rädda kyrkoböckerna i Malung. Det finns en oro för att Riksarkivet och landsarkiven ska hämta in delar av kyrkoarkiven utan lokalt medgivande och lokal acceptans. Man värnar om sitt, om bygdens identitet och ser materialet som lokala kulturskatter. Enligt vad jag har erfarit avvaktas verkställighet för att få rådrum. Med respekt för att kulturministern inte kan lägga sig i myndighetsutövning vill jag ändå fråga: Vilken principiell uppfattning har kulturministern i frågan och vilka besked har kulturministern att ge alla dem som engagerat sig?
Fru talman!

Det skulle finnas en möjlighet för dem som så önskade att faktiskt ha kvar sina arkiv på plats, förutsatt att man kunde garantera vård, tillgänglighet och liknande. Jag kan som sagt var inte gå in i den direkta myndighetsutövningen, men principiellt har regeringen redan i samband med kyrka-stat-reformen markerat att dispensarkiven kan fortsätta att leva som tidigare, förutsatt att de uppfyller villkoren när det gäller vård, tillgänglighet och liknande.
Fru talman! Jag tycker att man ska lyssna på och beakta lokala opinioner så långt det på något sätt går. Dalfolket uppskattar inte, som kulturministern vet, att centrala myndigheter kommer och talar om hur det ska vara. Integriteten är stark. Jag förstår att kulturministern inte kan gå in i myndighetsutövningen, men jag tolkar ändå svaret som att vi är totalt överens om att det här är en viktig fråga och att vi dessutom gemensamt har stor respekt för lokala opinioner.
Fru talman! Ja, vi är helt överens om detta. Naturligtvis kan hela landet ha intresse av att ha tillgång till de uppgifter som finns i dispensarkiven i Dalarna. Den tillgängligheten hoppas jag att man ska kunna åstadkomma på annat sätt än att flytta arkiven från Dalarna. Det har myndigheten att hantera. Jag hoppas att det går, därför att jag tycker att det är en mycket viktig del av kulturarvsengagemanget som finns i Dalarna. Det betyder mycket för de orter och bygder som verkligen är djupt engagerade i dessa arkiv. Jag vill att de ska få fortsätta att vara det.
Fru talman! Jag riktar min fråga till statsrådet I skollagen läser jag att varje kommun är ansvarig för att barn erbjuds skolbarnsomsorg. Skolbarnsomsorgen ska avse barn upp till tolv års ålder. Den kan bedrivas i form av fritidshem och familjedaghem. För barn mellan tio och tolv år kan skolbarnsomsorgen också ske i form av öppen fritidsverksamhet.
Fru talman! Givetvis är den redovisning som vi har fått via Skolverket inte tillfredsställande när det gäller tillgänglighet till fritidshem för de äldre barnen. Det pågår för närvarande en översyn av skollagen. I den kommer man också att titta närmare på fritidshemmens framtida roll och även status kan man säga i förhållande till skolan. Vi vet att många barn går hem till ett tomt hem. Det finns inte någon vuxen som tar emot dem när de kommer hem efter skolan och de har ingen att tala med. Den öppna fritidsverksamheten kan vara utformad på olika sätt. Man kan gå dit och få sitt eftermiddagsmål, man kan få stöd när man läser sina läxor. Det kan också innebära att man inte är inskriven på heltid i verksamheten, utan att man har olika former av kontrakt. Där verksamheten finns bedrivs den på ett föredömligt sätt. Men vi vet också att det under det 90-tal som har gått, med de försämringar som har skett, just är på fritidshemssidan som de största försämringarna gjorts, dvs. med ökande barngrupper och brist på personal.
Fru talman! Statsrådet berörde själv den problematik som det faktiskt innebär att mer än vartannat barn i åldersgruppen tio-tolv år inte har någon omsorg, utan klarar sig själv när skolan är slut. Så är det i alla fall om man ska tro på Skolverket. När man då vet vilka ambitioner som finns i och med den nu gällande skollagstiftningen, där man faktiskt ser skolbarnsomsorgen som ett komplement till skolan, blir det än mer allvarligt att hälften av barnen och ungdomarna som är mellan tio och tolv år faktiskt inte har någon omsorg, utan är hänvisade helt till sig själva efter skolans slut. En följdfråga till skolministern skulle då vara: Är det här en fråga som är lämplig att ta upp under den skollagsöversyn som nu pågår och kanske via lagstiftning reglera skyldigheten för kommunerna?
Fru talman! Ja, det behandlas nu av Skollagskommittén vilken ställning fritidshemmen ska ha i framtiden. Men jag vill också understryka att det nu ges större möjligheter för kommunerna att under de kommande fem åren öka personalen. När vi har tittat närmare på de områden där de största bristerna finns, inom lärarkåren, bland specialpedagoger, talpedagoger och kuratorer, har vi också pekat på att det just inom fritidshemmen finns ett stort behov av mer personal. Det behovet har kommunerna nu möjlighet att möta framöver. Man har också en större möjlighet att öka den öppna verksamheten. Jag förväntar mig att man ska göra det. Barn behöver vuxna en stor del av sitt dygn. Man kan inte lämna dem utan denna tillsyn. Det ansvaret har kommunerna.
Fru talman! Min fråga hör inte till kulturministerns ansvarsområde, utan får räknas mer som en allmänpolitisk fråga. Den gäller förvaltningen av de kommun och landstingsanställdas avtalspensionspengar, kallat PFA 98, ett val som avslutades den 12 Valet berörde drygt 800 000 anställda och omfattade nära 10 miljarder kronor. Tjänstepensionen kommer att svara för en större del av den totala pensionen än den mycket mer uppmärksammade premiepensionen. Det är alltså en viktig del av grundtryggheten som det handlar om. I drygt hälften av landets kommuner omfattade valet även inarbetade premier från 1998 och 1999. Tyvärr är konstruktionen sådan att de som missat att göra ett val i år inte kommer att kunna flytta dessa pengar. Det är över 40 % som i detta glömda val inte har valt. Skulle dessa personer vilja ändra sig och göra ett aktivt val går det inte. I det statliga PPM valet kan man när som helst få byta premieförvaltare. Jag är medveten om att regeringen inte vill lägga sig i arbetsmarknadens kollektivavtal, men kommun och landsting är en del av den offentliga makten. Är regeringen redo att verka för att de 800 000 offentliganställda i kommun och landsting ska kunna göra ett omval i år som även omfattar pensionspremier för perioden 1998-2000?
Fru talman! Jag kan ärligt talat inte detaljerna i denna sak. Däremot tror jag att det är svårt för regeringen att agera i denna sak eftersom den i första hand är en fråga för avtalsparterna på marknaden. Jag skulle vilja rekommendera frågeställaren att återkomma med en skriftlig fråga till socialförsäkringsministern, som möjligen kan vara något utförligare i sitt svar.
Fru talman! Jag tänker lämna in en skriftlig fråga. Jag vill poängtera att jag tror att det skulle upplevas som mycket positivt om det gick att för kommunoch landstingsanställda medverka till att det fanns en möjlighet till att göra ett omval av avtalspensionerna. Det är ett glömt val. Den 31 december, när valet skulle vara inlämnat, hade bara 39 % medverkat. Det tyder på att informationen inte har gått fram. Jag ska återkomma med en skriftlig fråga.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till skolminister Ingegerd Wärnersson. Mobbning i skolan förekommer tyvärr alltför ofta. I vissa fall har skolor inte ingripit i tid. Sedan finns det motsatta förhållandet där man verkligen har ingripit kraftfullt, t.ex. mot elever som hyllar rasistiska idéer. Rektor tar då den gemensamma värdegrunden på stort allvar. I ett frågesvar säger skolministern att rektor har en skyldighet att ingripa och att en elev kan stängas av eller förvisas från sin skola. I ett aktuellt fall har länsrätten upphävt ett beslut att stänga av en elev. Utan att ta ställning i den enskilda frågan vill jag ändå ställa en fråga till skolministern. Hon säger att det i dag finns tillräckliga möjligheter att ingripa mot åsiktsyttringar som är brottsliga. På vilket sätt kan skolministern och regeringen stödja de skolor som med alla medel och stor kraft tar värdegrunden på allvar i det praktiska arbetet i skolan?
Fru talman! Jag vill inte heller gå in i det enskilda fallet. Arbetet med värdegrunden är viktigt, såväl förebyggande som när någonting sker på en skola. Ofta när vi talar om värdegrund tänker vi just på mobbning. Skolan ska använda sig av den befintliga lagstiftningen, det som står i vår skollag och den skyldighet skolan har att upprätta s.k. mobbningsplaner. När man hamnar i en situation där det inte går att finna en lösning, ska man också använda sig av de förordningar som finns. För gymnasieskolan gäller att när man finner att en elevs uppträdande är av den arten att eleven inte kan vara på skolan ska man tilldela eleven en varning. Hjälper inte detta - givetvis sker många samtal innan varningen delas ut - kan man göra en anmälan till Skolstyrelsen som har möjlighet att avstänga eleven. Innan eleven stängs av ska man givetvis ta reda på vad som ska ske under tiden. Var ska eleven vistas? Hur ska eleven bemötas? Vilka förberedelser ska göras för att eleven ska kunna komma tillbaka till skolan?
Fru talman! Jag tackar för svaret. Problemet med den gemensamma värdegrunden är att det är lätt att göra den till teori, men det är svårt när det går till praktisk handling på en skola. Det visar detta fall och en del andra fall. Trots stora insatser blir det ändå backning i högre instans. Skolministern svarade på en fråga jag ställde för ett tag sedan att hon noga följer utvecklingen på området. Det är viktigt, inte minst för de inblandade parterna på en skola, att de känner stödet från ledande politiker i arbetet. Det gäller särskilt när det har uppstått stora problem och de har åkt på en nit. Då är det viktigt att de känner stöd från inte minst skolministerns sida.
Fru talman! Jag vet att Lars Hjertén har besökt skolan tillsammans med riksdagsledamot Nisse Söderqvist. Det tycker jag var bra. Jag bad Nisse Söderqvist att åka dit, träffa lärarna och ledningen och lyssna på hur de hade upplevt den specifika situationen. Jag har också tagit kontakt med Skolverket. Jag vet att Skolverkets generaldirektör har varit i kontakt med skolans ledning och att Skolverket nu fortsätter sitt arbete. Det är på det sättet som jag kan följa upp och agera som skolminister. Givetvis kommer jag, om det framkommer att det finns brister eller saker som måste förändras eller skärpas, att göra detta. Jag arbetar via min myndighet, och de kommer att följa utvecklingen och om det kommer att bli ett eventuellt överklagande av ärendet.
Fru talman! Jag ska ställa en fråga till kulturministern som gäller att underlätta inom kulturområdet. Jag undrar vilket värde hon anser att ett kulturarv kan ha i förhållande till andra i och för sig befogade intressen och värden i samhället. Bakgrunden till frågan är hur kulturen och kulturmiljön står sig i förhållande till andra statliga insatser. Det är självklart att vi alla ibland råkar ut för målkonflikter. Det skulle vara intressant att höra kulturministern göra en bedömning av möjligheterna att hävda kulturella intressen i förhållande till andra intressen, som t.ex. behov av förbättrad infrastruktur.
Fru talman! Det här är en viktig fråga. Den är svår att besvara på ett vettigt sätt på en minut. Låt mig helt kort säga att det är en fråga som engagerar hela regeringen, inte minst när det gäller infrastruktursatsningar. Jag talar både om infrastruktur i form av vägar och järnvägar, men också om det som den nya tekniken innebär i form av master. Om mobilt Internet ska utvecklas, innebär det att tiotusentals master ska placeras i olika kulturlandskap eller i stadslandskap med högt kulturvärde. Detta är jag, miljöministern och andra ministrar i regeringen djupt engagerade i. Vi kommer att utreda frågan på olika sätt. Jag svarar gärna på mer frågor kring detta i en diskussion i denna riksdag med Lennart Kollmats - kanske i form av en interpellation.
Fru talman! Jag uppskattar det engagemang som kulturministern visar å hela regeringens vägnar. Jag frågade i somras om riskerna för hällristningarna i Tanum i samband med den nya sträckningen av E 6. Tanum finns ju med på världsarvslistan. Kulturministern svarade då att Sverige åtagit sig att för all framtid bevara de värden som motiverar de svenska områdenas världsarvsstatus. Sedan frågade jag näringsministern i samma ärende. Han ville då inte uttala sig, vilket kanske i sig var överraskande, och inte föregripa ett regeringsställningstagande. Det råder inget tvivel om att om man går på kulturministerns svar innebär en alternativ sträckning en ganska stor extrakostnad för Vägverket eller anslagsgivande myndigheter. Det handlar om motsvarande vad Operan kostar att driva i Stockholm under ett års tid. Det är därför jag är nyfiken på hur värderingarna görs i regeringen med tanke på området i Tanum och med tanke på att E 6 norr om Uddevalla är viktig inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Fru talman! Detta är ett typiskt exempel på de intressekonflikter som hela tiden uppstår, när man å ena sidan vill ha bra vägar som folk inte kör ihjäl sig på och å andra sidan vill slå vakt om viktiga natur och kulturvärden. Det svar jag i skriftlig form gav tidigare till Lennart Kollmats kvarstår. Vi har gjort ett åtagande som gäller Tanum som innebär att vi måste vårda och ta hand om detta. Vi har inte fått några signaler om att det finns akuta risker för att vi inte skulle kunna leva upp till vårt åtagande. Och åtagandet är ovillkorligt. Den här typen av konflikter har vi hela tiden, och det brukar gå att lösa dem i slutändan. Vi har sett det bl.a. när det gäller de kulturvärden och kulturhistoriska värden som finns vid de nedlagda regementena, där vi just nu har gått igenom en lång process som har slutat i mycket goda resultat.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern. I söndags kunde man läsa i en av kvällstidningarna att polisen i Sverige inför ordförandeskapet i EU håller på att utbilda specialstyrkor som ska vara experter på EU-kravaller. Bl.a. ska de lära sig hur man hanterar batonger. Det här är anmält till JO, och anmälaren tror att det här i stället kommer att uppmana till polisvåld. Den här utbildningen innebär bl.a. att man ska springa förbi tio uppradade personer och utdela så många välriktade slag som möjligt och att man under en minut ska slå så många gånger som möjligt mot en människa. Jag undrar om justitieministern tycker att det här är ett bra sätt att använda polisens resurser och om det är en metod som är värdig svensk polis.
Fru talman! Jag känner inte till detaljerna kring det där, även om jag har läst om det. Ärendet är JO anmält, och vi får låta ärendet ha sin gång. Jag utgår från att polisen följer de lagar och förordningar som gäller särskilt för poliser och att det här uppdraget också kommer att förenas med sådana lagar och förordningar. Eftersom det nu kommer att prövas återstår det att se.

Fru talman! Jag vill med anledning av den debatt vi har haft tidigare i dag om barns villkor ställa en fråga till socialministern. Det gäller uppgifter som jag har fått från Landstingsförbundet om att det inte finns statistik om köer inom barnsjukvården, trots att man nu bygger upp en gemensam databas som just ska visa kösituationen i landet. Rädda Barnen har med hänvisning till barnkonventionen pekat på att det i många fall brister just när det gäller redovisning av barns villkor.
Fru talman! Statistik för sjukvården svarar två instanser för. Den ena är landstingen själva, dvs. sjukvårdshuvudmännen, och den andra är Socialstyrelsen. I allt väsentligt är det landstingens sak att redovisa hur situationen ser ut när det gäller tillgängligheten i sjukvården. Över huvud taget är det här ett relativt nytt område. Det är alltså först nu som vi börjar kunna se en mer genomgripande redovisning av väntetider och köer i svensk sjukvård. Tidigare fanns det en mycket sparsam redovisning. Det här är ett arbete som nu pågår och som är en del av ett projekt som regeringen har kommit överens med Landstingsförbundet om. Jag förutsätter att Landstingsförbundet också kommer att utveckla hela denna statistik så att vi också får reda på hur det ser ut när det gäller barnsjukvården. Emellertid ska det påpekas att ingen får vård i en kö. Det viktigaste är att se till att det inte finns några köer.
Fru talman! Med anledning av socialministerns sista påpekande vill jag säga att t.ex. i Stockholms läns landsting, som har vårdgaranti, finns det en utförlig statistik som visar att barn inte står i kö. Det vore väldigt bra om resten av landet kunde göra på motsvarande sätt, och inte minst införa en vårdgaranti också.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att man på vissa områden i Stockholms län sedan några år tillbaka har lyckats ganska väl när det gäller att arbeta bort köerna. Dock upplyses det sällan om att man på andra områden har lyckats sämre, dvs. att det också finns mycket långa köer i Stockholms län. Det viktigaste i den här diskussionen är att det som nu sker är att vi äntligen får en riktig redovisning av hur läget är. Landstingsförbundet har också fattat beslut, vilket har fått alldeles för lite uppmärksamhet, om att nu arbeta för ett fritt vårdval över hela landet. Det innebär att vi nu är på väg mot en situation med ett fritt vårdval för patienten, vilket kanske är den bästa utgångspunkten för att komma bort från de köer vi har i svensk sjukvård. Tyvärr har detta inte uppmärksammats tillräckligt mycket i den allmänna debatten, och jag ska gärna påpeka att det är det som sker. Vi kommer inte bort från köerna på annat sätt än att de som står i kö erbjuds vård.
Fru talman! Min fråga är riktad till socialministern. Jag gjorde ett besök på ett av våra större sjukhus i mitt hemlän i mellandagarna och träffade ett antal undersköterskor. De uttryckte en oro över att de inte får utföra enklare arbetsuppgifter som de är utbildade för, t.ex. enklare provtagningar. Det är arbetsuppgifter som i stället har överförts till sjuksköterskor. De menade att det är ett slöseri med resurser. De menade att man skulle frigöra sjuksköterskorna för andra arbetsuppgifter om undersköterskorna fick göra det som de är utbildade för. Enligt uppgift är det Socialstyrelsen som i sina anvisningar har satt stopp för det här. Jag vill gärna höra socialministerns syn på den här saken.
Fru talman! Det är Socialstyrelsen som bestämmer i de här frågorna, dvs. vilka delegeringsregler som ska finnas i svensk sjukvård. Deras utgångspunkt är ganska rimlig, nämligen att vi ska se till att varje inslag i vården utförs av tillräckligt kompetent personal. Det är inget fel i Socialstyrelsens sätt att resonera när de försöker anvisa vilken personal som ska utföra vilken åtgärd. Det ska erinras om att det nyligen förekom en mycket omfattande debatt i USA, där man inte hade klarat av gränsdragningen mellan olika yrkeskompetenser vilket hade lett till uppenbara fel. Jag tycker att man ska ha som utgångspunkt att Socialstyrelsen med sina skyldigheter har agerat korrekt. Emellertid ska det påpekas att det regelverk som presenterades för ett år sedan har utsatts för mycket kritik. Inte minst har de fackliga organisationerna, framför allt Kommunalarbetareförbundet som representerar undersköterskorna, uppvaktat Socialstyrelsen med sina synpunkter. De anser att man har dragit gränsen för strikt och tagit ifrån undersköterskorna en del arbetsmoment som de mycket väl kan utföra och har kompetens för. Diskussion pågår också på Socialstyrelsen i vilken mån man skulle behöva se över det regelverk som presenterades förra året.
Fru talman! Jag är glad över att det pågår en diskussion om det här och att man ser över reglerna. Eftersom det på många platser är brist på sjuksköterskor skulle man kunna frigöra resurser som kan utnyttjas till annat. Jag kommer att följa den här frågan med intresse.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till justitieministern, och den handlar om knarkhundar på fängelser. Tillgängligheten på knark har ökat på svenska fängelser de senaste åren. Jag har besökt anstalter i Stockholmstrakten, och den personal som jag har träffat har vittnat om den olyckliga utvecklingen. Som situationen ser ut i dag har kriminalvården väldigt få resurser att satsa på förebyggande narkotikabekämpning. De som jag har träffat har talat om behovet av fler knarkhundar. Knarkhundar anses av många som ett av de mest effektiva bekämpningsmedlen för att kunna komma åt drogproblematiken på fängelserna. Hall är den enda kriminalvårdsanstalten i Stockholms län som har en egen knarkhund. Jag har hört att ett av skälen till att det finns så få hundar på våra anstalter är att knarkhundarna anses kunna kränka de intagnas integritet. Som det ser ut i dag är man tämligen restriktiv med vad hundarna får sniffa på. I dag får hundarna bara sniffa på materiella ting, men varken på besökare eller intagna om inte stark misstanke om knark föreligger. Jag vill höra om justitieministern tycker att detta är skäl nog att inte ompröva synen på integriteten med syfte att kunna minska knarket på svenska fängelser.
Fru talman! Det finns alltså sådana här knarkhundar inom kriminalvården, och inget hindrar att det blir flera. Sedan måste det naturligtvis finnas en avvägning mellan att spåra upp narkotika och personers integritet. Men det finns redan nu stora möjligheter att undersöka om personer på ett eller annat sätt har befattning med narkotika - långt mer än i andra sammanhang.
Fru talman! Det låter ju bra när justitieministern säger detta. Men varför har vi då inte fler knarkhundar på anstalterna om det är så att det inte är några problem? Personalen säger ju själva att det här är en mycket bra metod, men de upplever samtidigt att de inte har något slags tillstånd till detta. Jag vill fråga om justitieministern är beredd att gå ut på anstalterna och tala med personal och underlätta att man anskaffar fler knarkhundar.
Fru talman! Jag kan inte i detalj reglera hur kriminalvården sköter frågor, men Kriminalvårdsstyrelsen är fullt medveten om att man har rätt att använda flera knarkhundar. Tidigare har det bl.a. sagts att det är så få knarkhundar beroende på att det är dyrt och på att man inte har haft tillräckliga resurser. Men nu får man mer resurser, 271 miljoner för det innevarande året. Då bör man, om man nu anser att det är det lämpliga, kunna vidta sådana åtgärder.

Fru talman! Till att börja med hoppas vi alla självfallet att den konst som har försvunnit genom kuppen på Nationalmuseum ska kunna komma tillbaka. Nationalmuseum ville inför innevarande budgetår få ett ökat stöd, alltså reformmedel utöver den sedvanliga pris och löneuppräkningen, med ungefär två och en halv miljoner kronor. De fick nästan en miljon mer i budgetpropositionen. De fick alltså mer pengar än de själva hade önskat. Jag tycker att det visar den syn som regeringen har rent allmänt när det gäller Nationalmuseums ställning och att museet ska ha resurser. Vi pekar ju inte längre ut hur museerna, de självständiga myndigheterna och de självständiga museerna, väljer att prioritera i sin budget. Vi vet att Nationalmuseum har en god säkerhet, men det behövs förstärkningar. Jag har hunnit träffa Nationalmuseums ledning ännu en gång denna vecka. Vi för intensiva diskussioner om behoven. Vi talar naturligtvis också om hur man ska kunna finansiera det hela. Det är en fortlöpande dialog. Det handlar om hur budgeten skulle kunna se ut. Men det handlar också om andra typer av förstärkningar. Dialogen pågår alltså, men jag budgetförhandlar inte i kammaren i dag.

Fru talman! Jag vill inte peka ut exakt vad som bör förstärkas när det gäller säkerheten på Nationalmuseum. Jag tror att museets ledning är bäst på att bedöma detta. De har en rad punkter som de har redovisat för oss i departementsledningen. När det gäller hur detta ska finansieras finns det en rad olika idéer och vägar. Detta för vi en nära och intensiv dialog med museet om. Självklart ska de nödvändiga säkerhetsinvesteringar som behöver göras också göras. Jag är också glad om länsstyrelsen väljer att ompröva sin inställning till övervakningskameror.
Fru talman! Jag har en fråga till skolminister Ingegerd Wärnersson. Det finns i dag ett material, och kanske flera som jag inte känner till, framtaget om hur man skyddar sig som elev mot pedofiler på nätet. Detta kan skolorna köpa in. Det är fortfarande få skolor som använder materialet, och inköp av material är ju inte en politisk fråga. Men min fråga till skolministern är ändå: Kommer skolministern att medverka till att kunskapen i skolan ökar hos eleverna och hos lärarna när det gäller hur man skyddar sig mot pedofiler på nätet?
Fru talman! Ett mycket viktigt uppdrag för skolan är just att lära sig att hantera all den information som finns på nätet. Jag delar frågeställarens uppfattning att vi också ska visa på obehagligheterna. Man ska ta upp detta också i ett värderings och värdegrundstänkandeperspektiv. Det gäller hur vi kan påverkas av alla typer av information; information som är inriktad på att skada och information som är tänkt för att upplysa. Det är viktigt att ge möjligheten. Vi har också i direktiv som vi ger till Skolverket när det gäller kompetensutveckling för skolledarna pekat på de här sakerna som rör sexuella frågor, olika områden som berör detta. Också skolledarna ska få en merkunskap för att i sin tur kunna medverka till att personalen har kunskaper.
Fru talman! Det gläder mig. Jag frågar också skolministern: Hur kommer man att följa upp det här? Hur följs just den här kunskapen upp i skolorna? Hur används den om det blir ett kompetenshöjande?
Fru talman! Utbildningen för skolledarna kommer att vara på det traditionella sättet med konferenser och uppföljande arbete. Så det blir ju direkt riktat till dem som anmäler sig till den här kompetensutvecklingen. Där ligger också uppföljningen; i dem som man har mött. Utan att gå in på precis den här enskilda frågan så är det ju en stor satsning på hela IT-användningen i skolan där vi ger merkunskap till en lång rad lärare. 40 000 lärare genomgår den här utbildningen. Och den är ju bred. Den tittar på olika perspektiv - även om jag inte kan säga att jag i dag vet att man just har inriktat sig på det som frågeställaren nämner.
Fru talman! Det fattas ju ett antal lärare runt om på Sveriges skolor. Till hösten räknar man med att ungefär 10 000 lärare kommer att saknas runt om i våra klasser.
Fru talman! Lärarutbildningen är ju Thomas Östros ansvarsområde, men jag ska givetvis ändå svara på frågan. Vi fortsätter att utöka antalet platser vid våra lärarutbildningar. Det är en viktig del. Det har skett en utökning med tusentals platser. Av antalet ansökningar kan vi se att det fortfarande finns ett stort intresse för att söka till lärarutbildningarna. Men precis som tidigare kan vi se att vi fortfarande har brister när det gäller sökande till utbildningar med naturvetenskaplig och teknisk inriktning. Vi fortsätter det s.k. SÄL-projektet, att lärare som i dag undervisar ute på skolorna men som inte har behörighet ges möjlighet att få sin lärarbehörighet. Det innebär att de kan fortsätta att arbeta deltid men också ha möjlighet att läsa på halvtid.
Fru talman! Det är jättebra att skolministern ser att det finns ett problem i detta, därför att någonting måste göras. Centerpartiet har i sin budget tillfört 1 miljard extra nästa år som ska kunna satsas på kommuner och på skolan för att man ska kunna anställa fler lärare och andra vuxna i skolan. Men det krävs ju snabba puckar här. Vi ska inte under en femårsperiod se att man kan börja ta in fler på lärarutbildningen.
Fru talman! Satsningen på att det ska bli fler i skolan startar fr.o.m. hösten. Då kommer vi givetvis att se ett resultat av detta. Det rör sig ju om olika yrkeskategorier som ska in i skolan. Det som jag tycker är viktigt är just detta projekt som riktar sig till dem som kanske nu arbetar i skolan men också kanske till dem som känner att de gärna skulle vilja arbeta med barn och ungdomar och har en gedigen akademisk utbildning. Men de kanske också har annan erfarenhet av arbete med barn. Vi öppnar nu möjligheterna också för dem att komma in. Och detta ligger ju mycket närmare i tid än om man ser på den betydligt längre traditionella lärarutbildningen.
Därmed är denna frågestund avslutad. Det var som alltid betydligt fler frågor än vi hann med. Jag tackar ledamöter och statsråd för er medverkan i denna frågestund.

Herr talman! Det var strax före jul som moderaterna ville ha en extra debatt. Och i deras begäran stod det att det var med anledning av exempel på det ökande ungdomsvåldet. Det var just på grund av att det i rubriken stod det ökande ungdomsvåldet som jag reagerade. Jag tänkte då att jag måste gå till botten med detta uttryckssätt - det ökande ungdomsvåldet. Visst är det intressant om det har skett en minskning eller ökning, eftersom det ofta är dessa diskussioner som ligger till grund för åtgärder som vidtas politiskt. Jag studerade då alla de forskningsrapporter som finns i ämnet, och BRÅ är väldigt duktigt på att producera. I en Brå-rapport från år 2000 som vi redan har nämnt här, Stöld, våld och droger bland elever i årskurs 9, finner man att det inte är ovanligt att unga människor begår brott. Men det är ofta fråga om lindriga brott. Visserligen är det inte så vi vill ha det i samhället, men det handlar ändå om skadegörelse, snatteri och enkelt klotter. Jämfört med 1995, då en sådan undersökning också gjordes, hade det skett en minskning utom när det gäller våld där nivåerna var i stort sett oförändrade. De andra brottstyperna där det hade skett en minskning var stöldbrott och skadegörelse. Vi måste här konstatera att för den stora majoriteten av ungdomar är det en engångsföreteelse att man begår ett brott. Men de begås av många. Men grövre kriminalitet bland ungdomar är också ovanlig. Enligt BRÅ:s rapport från år 2000 har man granskat påföljdssystemet för unga under åren 1980-1998. Antalet ungdomar som lagförs för brott har varit tämligen konstant sedan mitten av 80-talet gällande 15-17-åringar, dvs. de allra yngsta. Och den registrerade ungdomsbrottsligheten har inte ökat, utan den har varit ganska jämn under de senaste 15-20 åren. Däremot har färre ungdomar fått åtalsunderlåtelse på grund av lagändringar. 1988 infördes en begränsning när det gäller åtalsunderlåtelse, och 1995 tillkom ytterligare en bestämmelse om att åtalsunderlåtelse som regel inte bör meddelas vid återfall i brott. Och resultatet har blivit att under perioden 1985-1998 ökade antalet ungdomsbrottsmål i domstolarna. De fördubblades mellan år 1985 och 1998. Fler åtal speglar en attitydförändring - det är en politisk position - att toleransen mot ungdomar som begår brott har minskat. Det är helt klart på det sättet. Dessutom misstänks flera ungdomar faktiskt för misshandel och olaga hot. Och det brukar leda till åtal. Och det har också betydelse. I stället för åtalsunderlåtelse har det blivit dagsböter och överlämnande till vård inom socialtjänsten. Det senaste har ökat kraftigt under 90-talet. Vad betyder då dessa två lagbestämmelserna konkret? Jo, att slutsituationen för de unga lagöverträdarna är densamma som för ungefär 15 år sedan. Men skillnaden är att vägen går över domstol. Dessutom har vi den nya lagen om § 12-hemmen och de grövsta brotten. Det handlar då om synnerligen allvarliga omständigheter. Och detta har ökat. Det har varit en medveten strategi att ungdomarna ska se pedagogiskt att det händer någonting, och de ska dras inför domstol. Och nu har vi ändå hört här att många ungdomar ändå inte tar detta på allvar. Så man kan ju undra hur mycket detta betyder pedagogiskt för dessa ungdomar. Men jag tycker att det skulle vara angeläget att ge BRÅ i uppdrag, vilket jag kommer att ivra på i mitt arbete, att se över hur socialtjänsten har hanterat alla dessa fall, vilka insatser som har gjorts och vilken kvalitet det har varit. Jag skulle vilja se en sammanställning över detta. För visst är det viktigt vad som händer med de ungdomar som hamnar här. Detta har man inte undersökt tillräckligt. Men den övergripande frågan är: Har det skett någon markant ökning av ungdomsvåldet när det gäller ungdomar i åldern 15-20 år? När jag har ställt den frågan har jag fått höra att svaret är nej. Jag har också läst en avhandling från Felipe Estrada vid Stockholms universitets kriminologiska avdelning. Den publicerades 1999. Han har gjort denna noggranna kartläggning över tiden, och han har inte funnit att det har skett någon ökning av ungdomsvåldet. När Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern har stått här i talarstolen och sagt just detta, så stämmer inte detta med BRÅ:s forskning eller med denna kriminologs forskning, som har gått mycket noga igenom detta. Vad är då svaret på varför det står ord mot ord? Jo, det är svårt att svara därför att det inte endast går att referera till den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att de senaste decennierna har antalet ungdomar som lagförs för stöldbrott minskat, men den registrerade brottsligheten har ökat. Så är det med den statistiken. Men kriminalstatistiken är inte en direkt återspegling av den verkliga brottsutvecklingen, vilket är ett välkänt faktum inom kriminologin. Faktorer som spelar roll är upptäckt, anmälan till polis, registrering i rätt kod, att brott klaras upp, att förövaren identifieras så att personanknuten statistik ska kunna produceras. Antalet brott som klaras upp utgör endast en mindre del av de brott som anmäls till polisen, dock en högre andel av våldsbrott därför att de oftast finns en konfrontation. Man ser en gärningsman. Vid stöldbrott ligger det inte till så. Dessutom har det också betydelse hur medierna skildrar ungdomsvåldet. De har en stor påverkan. I den avhandling som jag refererade till finner man att det blev ett trendbrott så att 1986 ändrades fokus från stöldbrott till våldsbrott. Det blev ett hett ämne. Detta påverkade ganska snart också hur politikerna handlade. Precis när detta händer tillsätts det utredningar, och man sätter i gång kampanjer. Mediernas skildringar skapar bilder av ungdomsvåldet som i sin tur skapar aktivitetspress bland ansvariga politiker. Oftast är det krav på fler poliser, som vi har hört här, och också en skärpt lagstiftning. Det som jag tycker är det viktigaste är förebyggande åtgärder, som vi har talat om många gånger tidigare, att resurser och pengar ges till alla dessa områden så att vi hindrar ungdomar att begå brott. Där kan vi inte bara lägga fram en budget med fler poliser, utan det kräver helt andra åtgärder. Men jag ville ha sagt att ungdomsbrottsökningen, våldsbrotten, är inte så enligt all tillgänglig forskning som vissa partier här har sagt i dag.
Herr talman! Först vill jag uttrycka min glädje över att Kia Andreasson uttalar sig positivt om att vi ska få klarhet i hur vården enligt socialtjänstlagen egentligen ser ut. Det innebär att vi moderater kommer att få ett ja från Kia Andreasson till den begäran vi lämnade in före jul om en utfrågning på just detta område. När det gäller de ungas brottslighet nämner inte Kia Andreasson en annan redovisning från BRÅ där man redovisar brott med ung som gärningsman och ung som offer. Där framgår det klart att de unga offren har en låg anmälningsbenägenhet av rädsla för repressalier och därför att de tror att ingenting händer med gärningsmannen i alla fall. Jag tycker inte, oberoende av detta, att vi ska fortsätta den här debatten. Jag tycker att Kia Andreasson bagatelliserar de problem som vi har i dag, samma dag som vi har fått bevis för att det som vi inte trodde och hoppades på inte skulle hända har hänt.
Herr talman! Jag vill absolut inte bagatellisera. Jag tycker att det är ett oerhört viktigt område. Jag vill också understryka just förebyggande åtgärder, att resurser avsätts till skolan, till personal som kan jobba med problemen och inte behöva övervältra det till andra myndigheter. Det har visat sig att när man skurit ned inom skolan har man inte kunnat lösa andra disciplinsvårigheter - självklart när det är få vuxna i skolan, och då blir det polisanmälningar. Socialtjänsten ska ha mycket personal där, över huvud taget ska det finnas många vuxna runt ungdomar, så att man på tidigt stadium kan rycka in. Det vill jag verkligen trycka på. När det gäller ungdomsrånen har polisanmälningarna ökat det första halvåret 1999. Det har faktiskt varit lika många som under 1998. Det beror på en ökad benägenhet att anmäla dessa brott. Den tragiska händelsen i dag är också något som man bör se över tid. Medierna skildrar och vi blir fruktansvärt upprörda. Men som politiker måste vi ändå se hur forskningen är. Det som man efter denna händelse kan ifrågasätta är vapnen i samhället. Det skulle jag vilja undersöka mer.
Herr talman! Men tanke på att Kia Andreasson talar om ökad anmälningsbenägenhet vill jag bara uppmana Kia Andreasson att sätta sig in i den BRÅ rapport som handlar om ungas brott mot unga. Där framgår det klart och tydligt att de unga offren har en väldigt låg anmälningsbenägenhet. Bland de skäl som anförs för detta är rädsla för repressalier och att ingenting händer i alla fall.
Herr talman! Jag har noterat den rapporten, Gun Hellsvik, och jag har också noterat att det har blivit en ökning därför att också diskussionerna om detta har möjliggjort att fler anmäler det.
Herr talman! Kia Andreasson nämnde att grövre brott blir allt vanligare och hänvisade till BRÅ:s statistik. BRÅ gör mycket bra saker, vi båda två sitter i styrelsen. Men i statistiken ligger man efter när det gäller siffrorna, och de är fortfarande inte klara för 1999. Vi lever faktiskt i verkligheten. Då vill jag hänvisa till Kia Andreassons hemstad Göteborg och de gäng bland ungdomar som växer sig allt starkare och där den grova kriminaliteten är stor och där också vapen är mycket vanliga. Man har beslagtagit en stor mängd. Det tycker jag är oroväckande, och det räknar jag till grova brott som vi verkligen måste göra någonting åt.
Herr talman! Påståendet att gängen förändras storleksmässigt och blivit fler har jag inte underlag för att bemöta. Det har väl alltid funnits ungdomsgäng i alla tider. Däremot att skjutvapen blivit så lätt åtkomliga är ytterst alarmerande. Vi har nyss försökt att skärpa vapenlagstiftningen för legala vapen, vilket det också fanns ett motstånd mot att göra från vissa partier. Men att vapen är det så lätta att få tag i beror säkert till stor del på en stor mängd illegala vapen. Där har vi inte riktigt klart för oss hur stor den delen är. Det borde verkligen vara ett projekt att genomföra.
Herr talman! Jag besökte Göteborgspolisen i förra veckan. Det gäller att göra nedslag i verkligheten för att se hur situationen är och inte bara att förlita sig till forskningsrapporter, även om de är viktiga. De vapen som är i rullning i Göteborg är säkert inte sådana som var inlåsta i ett vapenskåp utan kommer säker från annat håll. Det sades också att polisen vill och försöker göra någonting åt detta, men de känner att de är för få, de klarar inte av det. Så visst ligger det någonting i när jag från talarstolen säger att det behövs fler poliser.
Herr talman! Det tycker jag också, och det tycker också Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Därför har vi en plan på att det ska bli fler poliser i framtiden. Det vet Gunnel Wallin. Det är inte alls så att vi inte vill ha det. Men vi vill också ha resurser för förebyggande åtgärder som jag har pratat om och fler vuxna bland ungdomar. Ytterst - med tanke på att det finns mycket vapen i samhället - är det vi vuxna som skapar barnen. Vi har väldigt stora krav på barn i alla sammanhang, vilket vi ska ha, men vi ska ha ännu större krav på vuxna människor i vår omgivning.
Herr talman! Jag är faktiskt lite oroad över den taktik som används, att försöka bagatellisera ungdomsbrottsligheten. Jag har några frågor till Kia Andreasson eftersom jag har läst BRÅ:s rapport och även den rapport som Kia Andreasson hänvisar till. Enligt BRÅ har antalet ärenden som avskrevs för att den misstänkte var under 25 år faktiskt ökat med 5 % från att 1990 ha varit 10 500 till 1998 då antalet var 13 240. I rapporten står det att ungdomsrånen har ökat och att anmälningsbenägenheten är väldigt liten. Endast 50 % av de unga vill anmäla rånen. Bland utlandsfödda är den siffran bara 37 %. Och så säger Kia Andreasson att anmälningsbenägenheten har ökat. Min fråga är då till Kia Andreasson med anledning av den rapport som flera har hänvisat till i dag: Är det ändå inte oroväckande att det i Sverige är 65 % av niondeklassarna som själva berättar att de under det gångna året har begått någon form av brottslig handling?
Herr talman! Jag bagatelliserar inte.

Vi måste ta det ansvaret när vi ska bestämma om så här viktiga frågor. När det gäller BRÅ:s rapport om ungdomsrån sade jag att lika många rån hade anmälts under första halvåret 1999 som under hela 1998.
Herr talman! Det var precis det som jag ville komma fram till, eftersom Kia Andreasson har negligerat våra uppgifter tidigare i debatten om att t.ex. ungdomsrånen har ökat. Vett och sans i debatten, säger Kia Andreasson och hänvisar till olika slags forskning. Då är min fråga: Är BRÅ:s rapporter inte vett och sans i Kia Andreassons ögon? Jag har en sista fråga. Kia Andreasson brukar ofta diskutera familjens betydelse. Jag skulle vilja fråga Kia Andreasson än en gång om hon vill understryka familjens betydelse i det brottsförebyggande arbetet.
Herr talman! Jag vet inte om Ragnwi Marcelind väljer att höra fel, för det jag sade om ungdomsrånen var att just polisanmälningarna har ökat. Jag talade inte om ifall ungdomsrånen har ökat eller minskat, utan det handlade om polisanmälningar. Det handlar också siffrorna om i BRÅ:s rapport, och den visade på en ökningsbenägenhet. Detta sade jag därför att Ragnwi Marcelind påstod att ungdomar inte vågar anmäla brotten. När det gäller familjen är det många ungdomar som formas av familjen. De flesta föräldrar kan ju sköta den fostrande rollen, men det är ju ungdomar till föräldrar som inte kan det som är i riskzonen. Därför kan inte familjen alltid betraktas som den bästa brottsförebyggande enheten i samhället, för många familjer skapar sådana problem som barnen sedan får med sig i bagaget.

Herr talman! Jag vill först djupt beklaga vad som har hänt i dag. Tankarna går förstås till pojkens anhöriga. Vi vet ännu för lite. Vi behöver information och sedan analys. Och jag är övertygad om, trots alla meningsskiljaktigheter som här kan finnas, att vi alla är överens om att skottlossning i en skola aldrig får förekomma. Detta är oavsett vad som nu har hänt och oavsett om vi har en socialdemokratisk eller en borgerlig regering. Temat för dagens debatt, herr talman, är barns och ungdomars möjligheter. Barn och ungdomar berör oss alla. Vi har egna erfarenheter som formar vår syn på olika åtgärder. Flera av oss, ja, kanske alla, är föräldrar, men vi har också annan erfarenhet allihopa. Min erfarenhet är från det att jag arbetade som biträdande jurist och sedan advokat under sammanlagt tio år. Jag fick då erfarenheter som har format min syn på åtgärder som behöver vidtas. Om jag ska sammanfatta två intryck är det ena att det är sociala orsaker som ligger bakom brott. Det andra är att barn och ungdomar har mycket svårt att påverka sin egen sociala situation när det gäller boende, segregation och annat. Jag är knappast den första som konstaterar det faktum att det är sociala orsaker, vill jag understryka. Men det är fortfarande förvånansvärt många som bagatelliserar det faktum att det faktiskt är sociala orättvisor som ligger bakom brott. Det som jag menar skiljer regeringens syn från kanske främst moderaternas syn är att det inte bara handlar om antalet poliser, även om det är viktigt och kommer att öka. Men det är inte bara fler poliser och hårdare tag som behövs, utan det är framför allt en fungerande välfärdssituation för alla barn och ungdomar som behövs. Det görs nu också satsningar på dagis, fritis och skola, och vi vet att det är där som problemen kan börja. Det är alltså minskade klassklyftor som är det bästa receptet. Det här är ingenting som gäller just i Sverige. Det är bara att se oss omkring. Vi kan se på det land som Gun Hellsvik nämnde, USA, där det nu sitter två miljoner personer i fängelse. Jämför man det med hur det är i Sverige är det 20 gånger flera. Jämför man klassklyftorna där med Sveriges och andra länders kan man konstatera att klassklyftor och brottslighet går hand i hand. Så är det inte bara nu. Så har det varit i alla tider. Det bästa stöd som man kan ge barn och ungdomar är naturligtvis att satsa på och ge stöd till familjen. Regeringen har i sitt nationella brottsförebyggande program, Allas vårt ansvar, slagit fast att det är just stöd till familjer som behövs. Det är också ett brottsförebyggande arbete som är så oerhört viktigt. Och i två tredjedelar av landets kommuner finns det nu ett brottsförebyggande råd. Det är väldigt viktigt att det arbete som görs får fortsätta. Varje barn som vi kan rädda undan droger och kriminalitet är en enorm vinst, först och främst naturligtvis för barnet men även för barnets familj och för samhället. Barn kan däremot inte hindra de sociala orättvisorna. De har alltså svårt att påverka sin yttre situation. Men när barn hamnar snett gäller det att handla snabbt och effektivt. Det är det allra viktigaste. Men vi måste tänka på vad vi gör. Vi måste tänka på vad som är bäst för det enskilda barnet, vad som är det bästa vi kan göra, helt i enlighet med barnkonventionen. När det gäller barn under 15 år är det socialtjänsten som ska ha ansvaret. Det är personer som är utbildade för att just ta hand om barn som har det svårt, där familjerna inte orkar och där, som Morgan Johansson sade, samhället måste vara starkt och ge resurser. Men det är alltså de personer som är bäst lämpade som ska ta hand om dem. Om det är ett barn under 15 år som grips av polis, ska det också rapporteras till socialtjänsten. Barn över 15 år kan man inte helt hålla utanför kriminalvården, även om man fortfarande måste tänka på att de är barn. Men där gäller det verkligen också att reagera snabbt. Det är därför som lagen om unga lagöverträdare, som utvärderades 1995, är otroligt viktig. Man har kunnat konstatera att handläggningstiderna är betydligt kortare än tidigare. Den 1 januari 1999 förbättrades påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Man gjorde påföljden vård i socialtjänsten tydligare. En ny frihetsberövande påföljd, sluten ungdomsvård, gav en möjlighet för domstolen att döma till en sträng påföljd där mycket allvarliga brott hade begåtts av barn. En annan sak som man kan konstatera när man träffar unga brottslingar är den omognad som finns. Vi talar ofta om 15-, 16 och 17-åriga kriminella. När man träffar de här barnen märker man att de ofta har en mognad som är mycket lägre än så. Man märker det bl.a. på bristen på empati och förståelse för brottsoffren. Detta har framkommit inte minst när det gäller de s.k. ungdomsrånen av mobiltelefoner. Man frågar, som jag ofta gjorde som offentlig försvarare: Förstår ni inte vilken skada ni gör? Ofta får man svaret: Nej, vi använde inte så mycket våld, och de får en ny telefon. De förstod inte vilken enorm skada det blir för de människor som utsätts för detta, hur hela deras liv förändras och hur stöd måste ges på alla sätt till dessa offer. Det finns en stor skillnad i synen på vad som hänt. Det är därför det lagförslag om medling som nu är på remiss är så viktigt. Vi måste få de barn som begår brott att förstå vilken enorm skada de gör. Medling kan naturligtvis bara ske om brottsoffret självt vill det. Det är viktigt att ge stöd även till de barn som har råkat ut för brott och till brottsoffer över huvud taget som inte vill delta i en medling. Det är viktigt att ge stöd till alla brottsoffer. Vad gäller barn så finns det nu, som ett exempel man kan nämna, möjlighet till särskild företrädare när föräldrar har begått brott. Socialstyrelsen och Svenska kommunförbundet förbereder insatser för att utveckla socialtjänstens stöd till barn som har utsatts för brott. Det kommer nu under våren en brottsofferproposition som ytterligare ska stärka brottsoffren. Om det inte är mycket våld när det gäller ungdomsrån - generellt sett, vill jag understryka - så vill jag ändå tala om den koppling som finns mellan ungdomsvåld och narkotika. Det är en oroande ökning. Vi har talat mycket här i dag om ökning av ungdomsbrott. De rapporter som finns - i varje fall de som har varit ledande - säger att brottsligheten egentligen inte har ökat under hela 90-talet, men att den grövre brottsligheten har blivit värre. Jag tror att det finns ett samband mellan det oroväckande ökande narkotikamissbruket hos ungdomar och brottsligheten. Vi har en internationellt sett låg nivå fortfarande, men vi måste se upp och vi måste på alla sätt försöka hindra den här utvecklingen. Rohypnol känner alla till. Det får fruktansvärda effekter på ungdomar. Lars Engqvist svarade i förrgår på en interpellation. Vi har talat om att försöka gå vidare med just detta. Jag säger inte att det är möjligt - men det bästa vore att helt förbjuda Rohypnol med tanke på de effekter som det får tillsammans med alkohol. Mig veterligen är detta första gången som man använder droger i strategiskt syfte - för att förbättra sina möjligheter att delta i bråk. Det gäller då framför allt unga killar. Det används faktiskt också till offer vid sexuella brott. Detta är någonting som vi alla verkligen måste försöka vidta åtgärder mot. Det har alltså gjorts en rad olika saker. Det behöver göras mer. Jag vill återigen understryka att det viktigaste är att kämpa för ett rättvist samhälle. Det minskar brottsligheten, men det är också då som barn och ungdomar har möjlighet att påverka sin egen situation. Det är då de får den tron på samhället som de är värda. Det är då de får sina egna möjligheter att påverka sin egen situation. Det är ungdomarna värda.

Herr talman! Justitieministern uppehöll sig mycket vid de sociala orsakerna till brott. En enligt min uppfattning allvarlig form av brottslighet i vårt land är ekobrottsligheten. Jag skulle gärna vilja höra justitieministern vidareutveckla sin syn på de sociala orsakerna till ekobrott. Jag tycker att justitieministern är inne på en farlig väg. Det finns en farlig tvärsäkerhet när justitieministern talar ensidigt om sociala orsaker till brott. Enligt min uppfattning är nämligen det här ungefär att jämföra med hönan och ägget. Förnekar justitieministern att brott i lika stor utsträckning orsakar social utslagning och sociala problem? Ser inte justitieministern vad det innebär för människor som bor i ett område där brotten får slå rot och därmed omöjliggör även för den som önskar att vara laglydig att fullt ut kunna fungera som en laglydig människa?
Herr talman! Jag vill först svara på frågan om de ekonomiska brotten. Till skillnad mot vad man kan tro så begås inte så många ekonomiska brott av rika direktörer. Det är dem som vi läser om i tidningarna, men om man besöker Ekobrottsmyndigheten så kan man konstatera att många ekobrott som handläggs där är t.ex. de ekonomiska brott som begås på loppmarknaden i Skärholmen osv. Det är också ekonomiska brott! Och bakom den brottsligheten kan jag tala om att det många gånger finns just sociala orsaker. Det är möjligt att jag har missat något av det som Gun Hellsvik sade, men jag kan inte se att vi inte skulle vara överens om att det är oerhört viktigt att satsa på de här områdena och boendet. Segregationen måste bekämpas för att minska brottsligheten. Jag är alldeles övertygad om att det är där som man måste göra stora satsningar.
Herr talman! Det är ensidigheten jag reagerar emot, och det är där vi har en skillnad. Den moderata kriminalpolitiken står på flera ben; reaktion mot brott och stöd för att kunna fortsätta ett bra liv. Justitieministern talar enbart om de sociala orsakerna till brott. Så enkelt är det inte. Då kan man inte få rätt politik. Jag skulle vilja sluta med att be att få justitieministerns kommentar till ett uttalande som kriminologen Jerzy Sarnecki gjorde vid ett socialdemokratiskt gruppmöte i höstas. Han sade att brottsligheten inte är en biprodukt av brister i samhället. Stölderna ökar ju i takt med ökad välfärd. Vilka reflexioner gör justitieministern över detta uttalande från den ende professorn i kriminologi i Sverige?
Herr talman! Jag ska inte starta en debatt med Gun Hellsvik om vem som är mest ensidig. Men det som jag har reagerat mot hos Moderaterna är att man alltid talar om fler poliser, hårdare straff och hårdare tag. Det tycker jag att vi har hört i flera år nu. Jag vill understryka att regeringens politik bygger just på en helhetssyn där allt från brottsförebyggande till brottsbekämpande finns med. Nu kommer ju fler poliser, och vi ska ha en väl fungerande polis, åklagare och domstol. Men vi ska också ta hand om de personer som har dömts för brott för att de ska kunna återanpassas till samhället. Viss brottslighet vad gäller stöld har gått ned, t.ex. inbrott i villor och även i bilar om jag inte minns fel. Men snatterier och mindre stölder i affärer har ökat.

Herr talman! Självfallet får inte socialtjänsten sitta och vänta på en dom. Det är ju ett direkt tjänstefel att inte agera utifrån lagarna, och då tänker jag närmast på LVU. Om förutsättningarna för LVU är uppfyllda är det självklart att socialtjänsten inte bör eller får, utan skall reagera. Om detta sedan inte sker vid något eller några tillfällen - jag har ingen statistik - finns det naturligtvis all anledning att reagera i det enskilda fallet. De personer som ansvarar för detta begår ju ett fel.
Herr talman! Verkligheten är ju sådan i dag att många socialtjänster anger resursbrist som det största skälet till att man inte alltid har råd att skicka i väg den unge omgående. Det andra skälet är att man har svårt att få tag i hem och platser för dem som döms till LVU. Det var också det som hände här i en Stockholmsförort där den LVU-dömde fick vistas hemma tillsammans med sina kriminella föräldrar i väntan på en institutionsplats. Då är min följdfråga: Har justitieministern någon strategi för att kunna få fler inom kommunerna att vilja ta sig an barn som dömts till LVU? Finns det möjligheter att bygga ut antalet platser för att vi ska kunna ge barn som dömts till LVU den vård som de ska ha och för att inte LSU ska tränga ut de här platserna?
Herr talman! Det är inte acceptabelt att det inte finns platser till de barn som har dömts till LVU, även om det naturligtvis är svårt att göra exakta beräkningar eftersom detta inte följer någon exakt jämn kurva. Där är vi överens. Det behövs också fler platser till barn som har dömts enligt lagen om sluten ungdomsvård. Det är en sak som vi tittar på just nu. Det är fler som har dömts enligt denna än vad som hade beräknats från början. Jag tror att vi är helt överens i den här frågan.
Herr talman! Jag skulle vilja tacka justitieministern för att han redovisade synen på narkotikafrågorna, hur viktiga de är och hur viktigt det är att man tar krafttag på det området. Det pratas ofta om helhetssyn och samverkan. Det måste finnas både kortsiktigt och långsiktigt. Jag skulle vilja ställa en fråga om den föräldrautbildning som t.ex. bedrivs inom kriminalvården på kvinnofängelser. Den väcker upp otroligt starka känslor. Men sedan finns det ingen psykolog som kan hantera detta. Är det rimligt - om man tittar på samverkan och helhetssyn - med tanke på att dessa föräldrar ska ta hand om sina barn? Sedan skulle jag vilja ställa en fråga som gäller medling. Varför fick man inte permanenta detta direkt och köra vidare? Det fanns utbildad personal som kunde jobba med det. Nu är det risk att de försvinner, och de är inte så lätta att hitta.

Herr talman! Jag tycker att det var bra att man har tagit tag i situationen med psykologtjänster. När det gäller medlingen vill jag säga att det är svårt att hitta lämpliga personer som kan jobba med detta. Om man lägger detta på is en stund finns det ju risk för att de här personerna gör någonting annat. Sedan skulle jag vilja ta upp en sak som jag har nämnt tidigare. Det gäller alla de illegala vapen som finns hos unga människor, bl.a. i Göteborg. Vad avser justitieministern att göra åt det problemet?
Herr talman! Frågan om medling ligger ganska långt framme. Den är ute på lagrådsremiss. Det bör inte dröja så länge innan vi har en lag, om vi nu kan komma överens i den frågan. Men det verkar ju finnas en ganska stor enighet här. Det bör kunna gå ganska fort. Det finns ju fortfarande möjlighet till medling. När det gäller den andra frågan om illegala vapen är det ju så att där måste vi verkligen satsa alla resurser som finns. Det som jag har märkt när jag har kommit i kontakt med de ungdomar som innehar vapen är deras enorma brist på förståelse för vad kanske framför allt stickvapen kan åstadkomma. Det är många ungdomar som har en kniv i fickan i s.k. defensivt syfte som sedan kommer upp under kvällens gång. De jag har talat med förstår inte, trots det som har hänt, vad det kan innebära. De tror inte att de själva ska kunna bli indragna. De förstår inte hur lite som behövs för att döda en annan människa med en kniv.